Fru talman! Hans Karlsson säger att vi inte ska svartmåla; vi gör olika prioriteringar. Jo, men det är ju det vi bör föra en politisk debatt kring! Vi har olika syn, och det är inget konstigt med att vi har det. Vi i Folkpartiet tycker att det är viktigare med de här frågorna, dvs. att även i ekonomiskt svåra tider prioritera människor som behöver vårt gemensamma stöd. Vi tycker att det är viktigare än ni gör. Låt oss debattera det! Det tycker inte jag att vi ska rubricera som svartmålning, utan det är en debatt om politiska frågor där vi inte är eniga. Det är inte så enkelt, säger Hans Karlsson vidare, att från den 1 januari genomföra förändringar. Nej, det är det inte, om man förbereder förändringarna några dagar före ett årsskifte. Det här handlar ju om vad vi har för ambitioner och vad det är vi vill åstadkomma. Det är klart: Börjar vi nu fundera över hur vi ska återställa handikappreformen - ja, nog är det lite sent att få förändringar till stånd från den 1 januari! Det handlar om politiska värderingar det här, och det är bra att vi får debattera dem!
Fru talman! Det är bra att Harald Nordlund nyanserade sig något i förhållande till anförandet från talarstolen. Men jag tycker att vi än en gång ska klara ut att det inte har varit några försämringar, Harald Nordlund. Som jag redovisade för en stund sedan anslås nu ganska mycket mera pengar till olika anslagsposter som berör gruppen funktionshindrade än vad som skett tidigare och vad som var fallet även under den regering som Harald Nordlund hyllar. Riksdagens utredningstjänst har visat att funktionshindrade värnades under saneringstiden. Sedan vill jag gå över till detta om när man kan genomföra olika förändringar. Jag har respekt för att Folkpartiet har en annan tidtabell. Jag tycker också att vi ska ha respekt för att ingen kan gå i gång med ett förberedelsearbete för en förändring förrän kammaren här har fattat beslut. Det skulle ju vittna om att vi inte respekterar riksdagen som det högsta beslutande organet. Regeringen har att invänta riksdagens beslut innan man gör den ena eller andra förberedelsen. Och när vi har tagit beslutet kommer regeringen att inleda förberedelsearbetet för att ta bort 65-årsgränsen.
Fru talman! När det gäller förbättringen är det helt visst så att om vi jämför början av 90-talet med dagens situation så är det klara förbättringar. Det är ännu större förbättringar om vi går längre tillbaka i tiden. Vad vi säger är att vi vill återställa handikappreformen och återinföra den. Vi vill alltså reparera de skador som man åstadkom genom beslut under 1996 och 1997, och det är det vi diskuterar i den här debatten.
Fru talman! Det blir ännu bättre, för nu talar Harald Nordlund om att återställa, och då är vi på rätt nivå. Folkpartiet vill förändra i reglerna och återgå till det ursprungliga. Men det handlade inte tidigare inlägg om, utan då handlade det om att Socialdemokraterna, exempelvis tillsammans med Centern, har försämrat. Det har vi inte gjort. Vi har förändrat reglerna, men trots dessa förändringar har fler fått assistansersättning, och de som har fått assistansersättning har fått fler timmar, Harald Nordlund. Det kan man aldrig kalla försämringar.

Fru talman! Jag begärde replik med anledning av Hans Karlssons påstående här att det är för kort om tid att utvidga LSS från den 1 januari och slopa 65 årsgränsen. Hans Karlsson anger att man måste utarbeta övergångsregler och att man måste upprätta avtal med kommunerna. Jag häpnar när jag hör det! Det här skälet har ju tidigare angetts av Ingrid Burman i början av debatten. Det är ju egentligen så här: Riksdagen har faktiskt beslutat och gett regeringen i uppdrag att utvidga LSS, och det är nästan ett år sedan. Då upplever jag att man har avvaktat här i elva månader för att sista månaden komma och anse att det är för sent. Så tid har faktiskt funnits här! Då det gäller det andra som vi har kritiserat är det överlag så, vad gäller vissa reformer som berör de funktionshindrade, att lagstiftningen finns, har utökats och ger en viss trygghet, men i praktiken fungerar ju inte alltid det här. Det är ju många människor som omfattas av den här lagstiftningen men som ändå inte kommer åt sina rättigheter. Då funderar jag: Har vi inte tillräckligt med verktyg och instrument, eller vad är det som glappar mellan den lagstiftande församlingen och de människor som omfattas av det den beslutar om?
Fru talman! När det gäller 65-årsgränsen var det ju så att riksdagen bad regeringen att överväga möjligheterna att ta bort 65-årsgränsen i den budget som vi nu diskuterar. Det har man gjort och konstaterar att det är för kort om tid för att efter ett riksdagsbeslut kunna genomföra det här från den 1 januari, därför att det ska till övergångsregler och överenskommelser med kommunerna, eftersom staten och kommunerna är två parter när det handlar om assistansersättningen. Jag förstår att det finns synpunkter på det här årets dröjsmål, men jag tycker samtidigt att vi ska ha respekt för att det är viktigt att sådana här förändringar görs på ett sådant sätt att de är väl genomtänkta. Ett skäl till att den socialdemokratiska regeringen och olika majoritetskonstellationer har gjort vissa ändringar i lagen om assistansersättning är ju att det fanns vissa luckor inledningsvis som gjorde att pengarna inte alltid hamnade hos dem som bäst behövde dem. Det är viktigt att sådana här förändringar sker efter ett noggrant förberedelsearbete. Därför tycker jag att man ska ha respekt för det här årets fördröjning.
Fru talman! Jag upprepar frågan, och jag tänker främst på den lagstiftning som gäller för barnen inom LSS. Där finns det många exempel på att det faktiskt inte alls fungerar. Jag skulle gärna vilja ha någon förklaring till vad Hans Karlsson tror att det beror på.
Fru talman! Jag tror att det finns brister i hur lagstiftningen tillämpas. Det handlar om utbildning, att utvärdera och att försöka att få en mer lika tillämpning över hela landet. Det är ganska komplicerat med tanke på att reformen trots att några år nu har gått ändå inte är så välkänd och inte så noga inpräntad och studerad hos alla som handlägger. Jag vet att det finns brister, men jag är inte säker på att de bristerna finns i lagstiftningen. De kanske mer finns i hur lagstiftningen tillämpas. Det finns självklart anledning att följa utvecklingen och dessutom att kanske i en framtid göra en översyn av lagstiftningen. Men det är för tidigt att i dag säga att lagen måste ses över.
Fru talman! Jag delar den uppfattning som Hans Karlsson framförde inledningsvis. Vi ska inte träta om sådant vi är överens om. Det finns en tendens från socialdemokrater att betrakta all kritik som svartmålning. Ibland riskerar man t.o.m. att bli brännmärkt om man kritiserar för hårt. I det här sammanhanget har vi på de områden som Hans Karlsson räknat upp där det skett förbättringar av stödet till de handikappade under 90-talet varit överens på alla punkter utom på en, nämligen den som flera av oss kritiserar här. Det gäller förändringen i två steg av assistansersättningen. Inte heller det var någon försämring, säger Hans Karlsson. Jag blir då lite förvånad. Vi har föreslagit ett extra anslag på 1,3 miljarder kronor för att återställa assistansreformen till det som ursprungligen gällde. Om jag tolkar Hans Karlsson rätt hade vi inte behövt anslå några pengar, eftersom det som genomfördes inte var någon försämring. Så är det naturligtvis inte. Det är i dag fler som omfattas av assistansersättning. Vi har fler unga handikappade som har börjat nå ungdomsålder eller vuxenålder och ska bo i egen regi. Därför kostar det mer. Men det innebär inte att det har blivit bättre för de enskilda som redan från början var inne i systemet. Jag skulle vilja ha ett förtydligande av Hans Karlsson av påståendet att även förändringarna av assistansersättningen har varit en förbättring. Om man nu återgår till de regler innan förändringarna skedde under 1996/1997, skulle det då innebära högre kostnader, lägre kostnader, eller oförändrade kostnader för staten? Det är fråga nr 1. Fråga nr 2 är: Skulle det innebära att fler handikappade skulle få fler timmar med assistansersättning?
Fru talman! Jag tror säkert att det skulle innebära högre kostnader. Jag är inte säker på att det skulle innebära att fler får assistansersättning. Det har ibland sagts att omprövningsinstrumentet skulle vara en del i vad några här i kammaren kallar för försämringar. Men omprövningsinstrumentet har alltid funnits i lagstiftningen. Självklart ska man ompröva en insats om förutsättningarna ändras. Det är vad som sker. De som hanterar detta lär sig. Jag har ett antal exempel där jag tycker att det är riktigt och att man från början var för generös. Jag tycker att det är riktigt att man har gjort omprövningar och dragit ned i vissa fall. Man har också gjort omprövningar och höjt i vissa fall. Det tycker jag också är lika riktigt. Man lär sig hur man ska hantera lagstiftningen och vad som var lagstiftarens intentioner. Det tycker jag är bra. Sedan till svartmålningen. Jag hittar inte något annat sätt att beskriva det. När man talar om att de handikappade och de funktionshindrade har fått det sämre under den socialdemokratiska regeringstiden kallar jag det svartmålning, Lars Elinderson. Det är inte sanning. Säg i stället att vi har ännu högre ambitioner. Då kan vi föra ett seriöst samtal om detta. Moderaterna vill ju ta från andra viktiga områden för att lägga på pengar. Hur går det för den funktionshindrade om man gör den fullständiga nedmontering av arbetsmarknadspolitiken som moderaterna föreslår? Hur ska man då ha resurser att stödja de funktionshindrade på arbetsmarknaden? Dessutom: Om Lars Elinderson var närvarande här i kammaren när vi i mars månad röstade om en lag om förbud mot diskriminering av funktionshindrade i arbetslivet, röstade han i så fall emot? Det gjorde flertalet av moderaterna. De ville inte ha ett stöd till de funktionshindrade.
Fru talman! Jag ska inte använda ordet svartmålning men möjligen misstolkning på den sista punkt som Hans Karlsson tog upp. Det fanns ett antal olika yrkanden. Det yrkande och krav som vi moderater förde fram när det gällde diskriminering i arbetslivet var att vi ville att regeringen skulle återkomma med en samlad lagstiftning i stället för ha tre olika lagstiftningsförslag på diskrimineringsområdet. Jag använder inte ordet svartmålning, men det är en medveten eller omedveten misstolkning av vad vi faktiskt har stått för. Jag konstaterar att vissa handikappade har fått försämringar. Dessa vissa är inte få. Jag har under resans gång under det år som jag har följt frågan konstaterat att den stora reaktionen mot de förändringar som genomfördes 1996/1997 kom från handläggare men framför allt anhöriga och handikappade som personligen drabbades av den förändring som genomfördes. Vi vill ge dem rätten tillbaka. Att sedan andra handikappade har tillkommit och fått del av det mer snäva stödet förbättrar inte saken för dem som har fått ett försämrat stöd genom förändringen av assistansersättningen.
Fru talman! Jag tror säker att Lars Elinderson på samma sätt som jag har mött dem som fått färre timmar eller kanske t.o.m. blivit av med assistansersättningen. Jag vet inte vilka Lars Elinderson möter. Jag har sett några exempel. I flertalet av de fallen var det korrekt. Det var inte lagstiftarens intention från begynnelsen att de personerna skulle ha assistansersättning. Det var en för generös bedömning. Det finns en beskrivning i lagstiftningen av vilka kriterier som gäller. Jag gör den bedömningen att det var på det sättet. Därför är omprövningen bra. Den ska ske för att man hela tiden ska se till att pengarna används till rätt personer. Sedan till frågan om diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder. Varför gjorde inte Lars Elinderson som Kerstin Heinemann och kristdemokraterna? De sade: Okej, vi vill också ha en samlad lagstiftning. Men för att inte ytterligare personer med funktionshinder ska diskrimineras i arbetslivet säger vi nu ja till lagstiftningen, och sedan ska vi arbeta för en gemensam diskrimineringslag. Det är också vi socialdemokrater inne på. Men varför ska fler funktionshindrade diskrimineras i arbetslivet i väntan på att vi löser helheten? Varför inte ge dem ett skydd? Det gjorde tack och lov kammaren. De har det skyddet från den 1 maj 1999. Där ville moderaterna inte vara med. När det kostar på, vilket det gör hos en del arbetsgivare, vill moderaterna inte stödja en sådan förändring.
Fru talman! Jag vill först göra en kommentar. Vi talade om dem som fick färre timmar med den schablonersättning som infördes. Det drabbade även dem som har stort vårdbehov. De kunde inte få så många timmar som de behövde, eftersom de har så stort vårdbehov. Sedan fanns det också några som schablonersättningen gav dubbelt upp fastän de inte ens hade begärt det. Det blev också den effekten. Men det var inte vad jag ville fråga om. Vi talade om bidragen till handkapporganisationerna och att det var ojämlik fördelningen mellan framför allt Demensförbundet och övriga föreningar. Jag vill för det första fråga Hans Karlsson om han känner till hur det blir med detta och om det kommer att bli någon utjämning och för det andra om det kommer att bli föremål för riksdagens beslut.
Fru talman! Ester Lindstedt-Staaf! Jag börjar med att ta upp det som åtminstone jag uppfattade det som att diskussionen mellan mig och Lars Elinderson handlade om, nämligen omprövningsfrågan. Man har arbetat fram tillämpningar som gör att det hela blir mer lika över landet. Det innebär att en del får mer, och andra mindre. Man utmejslar en tydligare bedömning av olika kriterier. Det är riktigt att schablonen också innebar förändringar. Men vi ville förenkla hanteringen, och det har naturligtvis ett pris. Jag uppfattar att det i huvudsak fungerar bra, men vi ska följa frågan och se om det kanske finns bättre instrument. Men där är vi inte just för ögonblicket. Jag övergår nu till frågan om bidragen. Som jag sade tidigare här har handikapporganisationerna fått väsentligt mer stöd under 90-talet. Fler organisationer har också tillkommit. Det innebär att det fanns ett behov av att se över kriterierna för hur pengarna skulle fördelas. Utredningen om detta ligger nu på regeringens bord. Regeringen bereder det hela, och har också överläggningar med handikapporganisationerna. Man försöker hitta en lösning som man kan ha samsyn kring. Jag är säker på att vi får tillfälle att återkomma och diskutera denna fråga i samband med att den nationella handlingsplanen ska diskuteras här under vårriksdagen.

Fru talman! Jag skulle vilja börja med att notera att jag hade svårt att känna igen talmannen när hon gjorde entré i kammaren. Jag konstaterar att det faktiskt är så att den kvinnliga delen av befolkningen har större möjligheter att genomföra förvandlingsnummer än vad vi män har. Fru talman! I budgetpropositionen konstaterar regeringen att tandhälsan blir allt bättre hos både barn, ungdomar och vuxna. En viktig orsak till detta säger man är den fria tandvården för barn och ungdom. Det äger också sin riktighet. Den 1 januari 1999 infördes en ny tandvårdsförsäkring. Det är en försäkring som vi betraktar som en grund att bygga vidare på. Konstruktionen på försäkringen är sådan att den möjliggör att man successivt bygger på den ytterligare. Även om tandhälsan har förbättrats genom åren kvarstår dock stora skillnader hos befolkningen. Debatten under senare tid styrker också detta resonemang, vill vi hävda. Undersökningar visar att bland hushåll med en inkomst på högst 200 000 kr har var tredje person skjutit upp eller helt avstått från tandvård. Dessutom blir det allt vanligare med provisoriska åtgärder i stället för varaktiga - och detta av kostnadsskäl. En som vi tycker mycket olycklig utveckling är dessutom att folk av kostnadsskäl väljer, alternativt tvingas till, att helt enkelt dra ut tänder i stället för att genomföra en åtgärd som skulle möjliggöra ett bevarande av tänderna. Detta visar, vill vi påstå, att det är av yttersta vikt att tandvårdsförsäkringen ytterligare reformeras på ett sätt som innebär att ingen av kostnadsskäl måste avstå från nödvändig och fullt möjlig behandling. Om detta inte sker står vi säkerligen snart inför den situationen att regeringen i kommande budgetpropositioner faktiskt får börja med att konstatera att vi har en alltmer sviktande tandhälsa i samhället. I ett sådant här reformarbete anser vi också att det är viktigt att försäkringen konstrueras på ett sådant sätt att administrationen minimeras. Synpunkterna från landstinget när det gäller den hantering vi har just nu är inte direkt uppbyggliga. Vi har också under senare tid kunnat konstatera att man från LO:s sida också påtalat behovet och vikten av att vidareutveckla den tandförsäkring som gäller nu. Även socialministern har vid något enstaka tillfälle uttalat en liknande viljeinriktning. Vi har också hört liknande uttalanden från ansvarig från regeringspartiet på utskottssidan. Ett annat inslag som kan ha påverkat tandhälsan negativt under senare år är det faktum att besvärsrätten när det gäller ekonomiskt bistånd har tagits bort. Vi har då och då i medierna fått ta del av uppgifter om att kommuner har valt att bara betala den billigaste formen av tandvård, nämligen tandutdragning. Vi menar att risken för tandhälsan är uppenbar i ett längre perspektiv då inte överklagansrätt föreligger. Nu är det dessbättre så att den socialtjänstutredning som nyligen presenterade sitt förslag vill återinföra möjligheten att överklaga beslut om ekonomiskt bistånd. Det är ett förslag som vi från Vänsterpartiets sida givetvis är varma anhängare av. I Vänsterpartiet är vi öppna för diskussioner om hur försäkringssystemet kan vidareutvecklas. Vår uppfattning är att även tandvårdsförsäkringen på sikt bör konstrueras på något liknande sätt som när det gäller hälso och sjukvården. Fru talman! I frågan om möjligheten till tandsanering har vi en ordning som Vänsterpartiet hela tiden har vänt sig emot, nämligen landstingens förhandsprövning av en åtgärd. Vänsterpartiet ser det som ett klart framsteg att landstingen nu har ansvaret för den tandvård som behövs av medicinska skäl. Men vi finner det mycket märkligt att när en läkare med specialistkompetens i samarbete med tandläkare gjort bedömningen att byte av tandfyllningar behöver göras ska detta ytterligare förhandsprövas. Man kan med fog ställa frågan om utifrån vilken ytterligare kompetens en sådan förhandsprövning ska göras. Dessutom kan man fundera omkring på vilka gemensamma bedömningsgrunder en sådan förhandsprövning sker över landet. Vi anser också från Vänsterpartiets sida att systemet med förhandsprövning inte är förenligt med den grundläggande idén om specialistläkares kompetens att avgöra behandlingsbehovet. Vi föreslår därför att den förhandsprövning som gäller vid försäkringskassorna även ska gälla vid tandsanering. Där finns en besvärsrätt, och i och med detta också en större rättssäkerhet. Med detta, fru talman, instämmer jag i de yrkanden Ingrid Burman har gjort.

Fru talman! Jag måste hålla med Carlinge Wisberg om att det är en fröjd för ögat att se talmannen. Fru talman! Jag kommer i första hand att tala för den tvärpolitiska motion där representanter för alla riksdagens partier, utom Moderaterna och Kristdemokraterna, finns med - motion So225. Socialutskottet behandlar två av yrkandena i betänkandet. Det gäller yrkandena 13 och 19 om att kunskaperna om homosexualitet och transfrågor måste öka och om en utredning av homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation i glesbygden. Ett liknande yrkande återfinns i motionen Ub431, yrkande 2. Där begärs en utredning om homo-, bi och transsexuella personers livsvillkor. Två reservationer återfinns i betänkandet, reservationerna 13 och 14, till stöd för dessa två motioner. Jag vill redan nu yrka bifall till de två reservationerna. Fru talman! Vad säger utskottet om yrkandena? Ingenting. Fru talman! Vilken bedömning gör utskottet? Jag är givetvis förvånad, inte minst med tanke på att två reservationer stöder motionernas krav. Den enda motivering som utskottets majoritet har lyckats åstadkomma är att man skyfflar över sitt politiska ansvar på Folkhälsoinstitutet. Vad beror detta på? Utskottets majoritet har faktiskt inte ens tagit sig tid att undersöka hur Folkhälsoinstitutets uppdrag ser ut. Det är anmärkningsvärt, fru talman. I dag har inte Folkhälsoinstitutet fullt ut det uppdrag som motionerna behandlar. Inte heller kan Folkhälsoinstitutet svara för Glesbygdsverkets uppgifter. Jag tror egentligen inte att utskottets majoritet är illasinnad, snarare att man inte har läst motionerna. Fru talman! För första gången i historien behandlas transpersonernas situation i motioner här i riksdagen. Det handlar bl.a. om att kunskapen i samhället är obefintlig. Då ingen kunskap finns uppstår ofta fördomar som i de flesta fall leder till utanförskap och intolerans från samhällets sida. Jag är övertygad om att samma okunskap kring transfrågorna som finns i samhället i övrigt även återfinns bland en majoritet av både utskottets och riksdagens ledamöter. Jag kan inte tolka behandlingen av motionerna på något annat sätt. Vad är det då vi pratar om? Jo, fru talman, sedan många år tillbaka har riksdagen behandlat frågor kring homosexuellas och bisexuellas situation, men man har aldrig behandlat transpersonernas situation och livsvillkor. De flesta vet vad en damimitatör är. En del känner också till begreppen dragshow och transvestit. Men få vet vad som egentligen gömmer sig bakom alla dessa män i kvinnokläder - dragshowartister, transvestiter m.fl. - som kort uttryckt sammanfattas under begreppen könsöverskridande eller transpersoner. Begreppet transpersoner är knappast något som går att sammanfatta i mitt anförande, men många associerar nog begreppet just till underhållningsbranschen, till lustspel, till filmer och till nyårsrevyn. Det är mannen i kvinnokläder. Det är något parodiskt, och det framställs oftast som löjligt och utklätt. Det är inte vår uppgift här i riksdagen att ha den tolkningen. Det som däremot inte är lika känt är att det finns personer som av genetiska eller andra skäl har ett starkt inre behov av att leva som det motsatta könet. Syftet med dessa personers könsöverskridande är knappast skämtet, förströelsen eller parodin. De flesta av dessa transpersoner lever ett liv i livslång ensamhet eller i begränsad omfattning bland likasinnade. Några har liksom nutidens homosexuella anträtt en kom-ut-process, då de mer eller mindre konsekvent har valt att offentligt leva i det andra könets roll. Så långt som till transsexualismen behöver denna kategori däremot inte nödvändigtvis ha nått. Det är just dessa individer som lever mellan estradens damimitatörer och de transsexuella som representerar den företeelse som vi normalt brukar sammanfatta under begreppet transvestism. Socialdemokrater, vänsterpartister, centerpartister, folkpartister och miljöpartister i riksdagen har gått ihop och tagit klar ställning för dessa personers livssituation. Det har inte socialutskottets majoritet gjort. Kanske kan besättningen, höll jag på att säga, i kammaren tala för det här. Många av socialutskottets representanter har valt att lämna rummet när vi pratar om den här frågan, som man har valt att inte bemöta. Jag vill ändå fråga utskottets ledamöter från Socialdemokraterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna och Centern: Tycker ni att ni har kunskap om transfrågorna? Vad grundar sig i så fall ert ickeställningstagande på? Fru talman! Det här är frågor som är väldigt viktiga, och det handlar om människor som utsätts för väldigt mycket hot i samhället i dag. Det kan inte vara samhällets sak att bortse från människors situation. Jag vill som hastigast även beröra en enskild motion av mig och Charlotta Bjälkebring. Det handlar om motionen Ub314 som heter Sexualiteten som tillgång. Yrkandena 4 och 7 behandlas i socialutskottets betänkande. Jag befarar att utskottet har valt att tolka och läsa det som inte står i motionen, eller så har man också i det här fallet valt att inte läsa alls. Den 7 december, alltså i tisdags, lade Skolverket fram en rapport om sex och samlevnad. Det är de frågor som också behandlas i de två yrkandena. I rapporten säger Skolverket att en av svårigheterna i undervisningen är att balansera sexualitetens och samlevnadens både mörka och ljusa sidor. Det gäller att hitta en balans mellan att förebygga sjukdom, våld och kränkningar respektive att stödja och främja den unges väg mot att integrera sexualiteten som en god kraft i sig och att hitta goda samspel till det egna och det motsatta könet. Ett hälsofrämjande synsätt är en generell utgångspunkt för undervisningen i vissa ämnen. Ett främjandeperspektiv utgår från att man ska stödja barn och ungdomar, så att de kan stå emot de risker som de utsätts för. Preventionsforskning om ungdomar visar bl.a. att man i stället för att informera och förmana om risker behöver utveckla och förstärka det som är positivt i den unges liv. Detta växande är en viktig skyddsfaktor för barn och ungdomar. Det är just det som jag anser att vi tar upp i motionen. Skolverket säger i sin rapport att det kan vara lättare att undervisa om det som vi är emot men svårare att undervisa om det som vi är för. Det är lättare att tala om vad vi vill förebygga: abort, könssjukdomar, våld etc. Men det är kanske svårare att sätta ord på det som vi vill främja: kärlek, vänskap, goda samspel, självkänsla och sexualitetens goda krafter. Fru talman! Eftersom målet i kursplanen i biologi är inriktat på sexuallivets biologi, t.ex. befruktning, preventivmedel och sexuellt överförbar smitta, finns det en risk att undervisningen får en slagsida åt det negativa. Det fick en flicka i Skolverkets rapport att utbrista: Det är väl inte bara farligt med sex! På gymnasial nivå har man i rapporten gjort en undersökning och utvärdering av 29 skolor. 11 av de 29 gymnasieskolorna har en i stort sett obefintlig undervisning i sex och samlevnad. Jag tycker att riksdagens ledamöter, i synnerhet socialutskottets ledamöter, ska läsa den rapport som Skolverket lade fram den 7 december, dvs. bara för några dagar sedan. Vidare säger man i rapporten från Skolverket att undervisningen i sex och samlevnad inte har utretts sedan 1974. Mycket har hänt i samhället sedan dess. Behovet av att få stöd i sitt växande och att få reflektera över identitet, sexualitet, kärlek och jämställdhet är tidlöst. Granskningsresultatet som rapporten behandlar ger således anledning att vidta åtgärder på flera nivåer. Jag ser riksdagen som en av dessa nivåer. På den nationella nivån finns ett behov av att förtydliga och utveckla kunskapsområdet sexualitet och samlevnad. Vidare behövs på lokal nivå kompetensutvecklande insatser lämpade för olika personalkategoriers skiftande behov. I sådana insatser behöver resultat från många kunskaps och forskningsfält omformuleras så att de blir pedagogiska redskap i barnens och ungdomarnas utbildning. Fru talman! De frågor som tas upp i motionen Sexualiteten som tillgång syftar just till att en gång för alla få en diskussion över partigränserna i riksdagen om att vi även behöver föra fram det positiva i sexualiteten. Det ska inte vara som den här flickan i Skolverkets rapport uttryckte sig: Är det farligt att ha sex? Med det här vill jag också yrka bifall till två yrkanden i denna motion som behandlas i utskottets betänkande. Det handlar om yrkande 4 - att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att det inte är samhällets uppgift att uppvärdera någon typ av samlevnad, sexuell läggning eller sexuell praktik framför någon annan utan i stället uppmuntra individens egna livsval på dessa områden. Det handlar också om yrkande 7 - att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att Folkhälsoinstitutet får i uppdrag att se på sexuell hälsa som möjligheten för individen att göra egna livsval vad gäller samlevnad, sexuell läggning och sexuell praktik och att agera i konsekvens med detta i upplysningsarbetet.

Fru talman! Även jag skulle vilja beröra den flerpartimotion som har lagts fram om homosexuella, bisexuella och transsexuella personer. Det är två punkter som kommer upp här - dels kunskap om homo och transfrågor, dels en utredning om homooch bisexuella personer samt transpersoner i glesbygd. Inledningsvis skulle jag vilja säga att jag inte tycker att den här frågan i första hand är en homofråga eller en transfråga. Jag tycker att detta är en fråga som är intressant för alla som är emot diskriminering. Som kvinna tycker jag givetvis att arbetet för jämställdhet mellan könen är oerhört viktigt. Men frågan om jämställdhet när det gäller sexuell läggning, dvs. att undvika diskriminering och förföljelse på grund av sexuell läggning, är ju likartad. Det handlar i båda fallen om diskriminering på grund av ovidkommande faktorer, som jag ser det. När det gäller kön, sexuell läggning och etniskt ursprung tycker jag att detta ska vara så ovidkommande som det över huvud taget går. Därför tycker jag att denna fråga är principiellt viktig. Jag går så in på de enskilda punkterna. När det gäller kunskap om homo-, bi och transfrågor heter det ju att det ska böjas i tid det som krokigt ska bli. Mycket av orsaken till de problem som människor med en annan sexuell läggning än den vanligaste upplever är fördomar. Dessa fördomar grundläggs tidigt och resulterar i värsta fall i t.ex. homofobi när det gäller homosexuella. Homofobi handlar i första hand om okunskap, och därför tycker jag att det är väldigt viktigt att det finns tillräckliga kunskaper om detta inom skolan och den högre utbildningen. Detta är ju inget nytt för riksdagen. Riksdagen har själv gett uppdraget att man i skolorna bättre ska sprida information om homosexualitet. Nu har Folkhälsoinstitutet kommit med en rapport som visar att detta uppdrag från riksdagen inte har genomförts fullt ut. Det är fortfarande alltför dålig information. Därför tycker jag att det kunde vara intressant för riksdagen att ge detta uppdrag, i första hand till Skolverket och Högskoleverket, att än en gång gå ut med att det är viktigt att informationen kring homosexualitet förbättras. Sedan tycker jag även att det är viktigt med transfrågor. Att gå ut med dem skulle kunna sägas bli ytterligare ett uppdrag. Naturligtvis är Skolverket och Högskoleverket viktigast här, men även Domstolsverket, Socialstyrelsen, landsting och kommuner behöver förbättra kunskapen. Jag tycker att den här frågan är så pass viktig att riksdagen borde ställa sig bakom detta. Jag tror inte att det räcker att Folkhälsoinstitutet gör det. Speciellt med tanke på att riksdagen en gång har gått ut och klagat på den bristande informationen i skolorna kan man ju upprepa det och då lägga in även transpersoner. Den andra punkten gällde en utredning om homooch bisexuella personer samt transpersoner i glesbygd. Medan det första jag tog upp handlade mycket om attityder och fördomar handlar det här om det utanförskap som man känner när man lever i glesbygden och är mycket annorlunda. Det är ingen slump att människor av en annan sexuell läggning än den vanligaste - homosexuella, bisexuella och transpersoner - söker sig till storstäderna. Det handlar om storstädernas anonymitet och naturligtvis också möjligheten att i större utsträckning träffa likasinnade och ansluta sig till organisationer kring de här frågorna. I glesbygden är risken att man känner sig väldigt ensam och utanför. Glesbygdsverket har hittills inte kommit med förslag speciellt inriktade på dem som har en annan sexuell läggning och de problem som detta innebär i glesbygden. Det har inte heller gjorts någon större studie om detta. Därför tycker jag fortfarande att riksdagen skulle kunna ställa sig bakom att Glesbygdsverket tillsammans med Folkhälsoinstitutet, RFSL och andra ideella organisationer gör en utredning om vilken situation homo och bisexuella samt transpersoner har i glesbygden. Det som är särskilt intressant i sammanhanget är, återigen, att lyfta fram transfrågorna, eftersom de faller bort i ännu större utsträckning än frågorna om homo och bisexualitet. Naturligtvis kan man säga att detta ligger inom ramen för Folkhälsoinstitutet. Men i och med att också Glesbygdsverket blandas in - och, vilket vi vill, gärna RFSL och andra ideella organisationer, som har väldigt mycket kunskap på det här området - tycker jag ändå att det kunde vara bra om riksdagen kom med det här initiativet. Det var några synpunkter som jag hade på det här ämnet.

Fru talman! Jag blev uppmanad att begära ordet igen för att förtydliga mina yrkanden, eftersom det enligt ordningen här annars blir konstigt. I reservation 13 framgår det att bifall till reservation 13 också innebär avslag på yrkandena 4 och 7 i motion Ub314. Men dem har jag ju yrkat bifall till, och jag har yrkat bifall även till reservationerna 13 och 14. Det här innebär att jag kommer att rösta på reservation 14, men för mitt yrkande om bifall till reservation 13 innebär det att jag i mitt yrkande inte har med yrkandena 4 och 7 i motion Ub314, vilka jag hade yrkat bifall till.

Fru talman! Med jämna mellanrum genomförs utbildningspolitiska debatter i riksdagen. Olika partier redovisar sina lösningar, sina förslag. Men ofta får man en känsla av att man glömmer det väsentliga i den utbildningspolitiska debatten, och det är att Sveriges riksdag bestämmer villkoren. Sveriges riksdag sätter upp reglerna. Det är ofta en diskussion där riksdagens ledamöter betraktar skolan uppifrån. Vi kanske ska ändra perspektiv. Vi kanske ska sätta eleven i centrum, inte bara i ord utan även i handling. Skolan är nyckeln till framtiden, och det är vi som har nyckeln. Få saker har sådan betydelse för ett lands möjligheter som kunskap och utbildning. Hur utbildningssystemet fungerar och vilka resultat som blir är av strategisk betydelse för våra möjligheter att se framtiden an med tillförsikt. Det handlar om kvalitet, det handlar om empati människor emellan, det handlar om synen på oss själva och andra, det handlar om möjligheter till tillväxt och mycket, mycket annat. Skolans uppgift är att fostra, utbilda och lära. Tyvärr ser vi en verklighet som inte svarar upp till de ambitioner som vi har. Samhällsklimatet hårdnar. Det ringer klockor i Sverige. De ringer inte för att berätta om ett kommande millennieskifte. Det är i stället varningsklockor som berättar att det är problem i skolan. Dessa varningsklockor hålls av Skolverket, av Riksdagens revisorer och de hålls av kammarens ledamöter. Andra som håller i dem är fackliga organisationer, lärare och elever. Utredning efter utredning, rapport efter rapport visar att dagens system inte svarar mot de högt ställda krav som måste ställas på resultat av de investeringar och satsningar som vi gör på skolan. Det är ett underbetyg till nuvarande skolsystem när 20 % av eleverna lämnar grundskolan utan fullständigt avgångsbetyg. Det är illavarslande att upp till 100 000 barn mår dåligt i skolan. De vantrivs, känner sig utsatta för mobbning eller saknar studiemotivation. Det är en katastrof för de 5 000 elever som lämnar grundskolan utan att kunna läsa, skriva och räkna ordentligt. 2, vilket innebär att de inte är behöriga till gymnasieskolans nationella program. I dag kan vi läsa att frånvaron i gymnasieskolan är upp till 25 % på vissa program i Stockholm. Ungdomsstyrelsens rapport visar att en av fyra inte fullföljt sina gymnasiestudier det år de fyllt 21 år. Bland elever med utländsk härkomst är andelen nästan 45 %. Känner eleverna i skolan trygghet? Känner de att de har möjligheter att lyckas? Nej, dessa rapporter visar ju att så inte är fallet. Vilka är det då som drabbas om skolan inte fungerar och inte lyckas leva upp till de högt ställda krav som vi har? Jo, det är framför allt de svaga eleverna. Men alla elever drabbas. Fungerar inte skolan för de svagaste, då fungerar den heller inte för de starka eleverna. Samtidigt konstateras att villkoren för grundskolorna varierar beroende på vilken del av landet de ligger i - ja, det gäller inte bara grundskolorna utan även gymnasieskolorna. Variationerna beror dels på politiska prioriteringar och ställningstaganden men är också beroende av respektive kommuns ekonomiska situation. I vissa kommuner utvecklas skolan genom att bl.a. friskolor uppmuntras att starta. I andra kommuner försöker kommunledningarna aktivt att förhindra en sådan utveckling. Över 200 av landets kommuner är utflyttningskommuner, med de konsekvenser som det för med sig i form av minskade skatteintäkter, tomma lägenheter i kommunala fastighetsbolag som belastar budgeten och som ger allt sämre förutsättningar att göra de satsningar som är nödvändiga i den skola vars resultat vi alla är så beroende av. Av redovisningarna framgår att kommunernas satsningar på skolan varierar med en faktor två i landet. Variationerna har sina förklaringar, bl.a. olika hyressättningssystem, interndebiteringar och overheadkostnader. Men det handlar också om att skolans andel av respektive kommuns budget är så stor att i en kommun med sviktande ekonomi är det i skolan som politikerna på lokal nivå skruvar åt i väldigt många fall - i alldeles för många fall. Det är situationen i ett utbildningssystem som enligt lagar och regelverk beskrivs i termer av likvärdiga villkor. För vem? För vem ska de likvärdiga villkoren gälla? Det finns skolor som visar på mycket bra resultat och som lyckas. Det är skolor där elever, föräldrar och lärare tillsammans arbetar fram bra resultat. Det är dessa exempel vi ska bygga vidare på. I våra motioner med anledning av budgetpropositionen har vi redovisat vad vi anser vara nödvändigt för att ta vara på den utvecklingskraft som finns i skolan. Skolan måste byta perspektiv. Det är dags att sluta se eleverna som ett stort kollektiv och att sluta se lärarna som ett kollektiv. Vi måste börja betrakta både elever och lärare som enskilda individer. Skolans misslyckande blir elevens misslyckande. Det är eleverna vi har skolan för, inte kommunpolitikerna och inte föräldrarna. Skolan är inte heller en sysselsättningsfrämjande åtgärd. Det är resultaten som måste få tala. Fru talman! Utbildning är en nationell angelägenhet. Det framgår inte minst av att det är riksdagen som formulerar och antar skolans mål. Vi anser att det då också ska vara staten som har ansvaret för skolans finansiering. Därmed kan riksdagen också gå från ord till handling. Om vi är överens om beskrivningarna av problemen i skolan har vi också möjligheter att skapa de verktyg som är nödvändiga för att få en positiv inriktning på och utveckling av skolan. Vårt förslag att via en nationell skolpeng låta staten svara för finansieringen av grundskolan har som syfte att låta de goda exemplen växa medan de som inte håller måttet antingen ska göra något åt sin situation eller läggas ned. En viktig princip för en sådan utveckling är att skilja på finansiering, drift och uppföljning/utvärdering av skolan. Genom beslut i riksdagen fastställs den nationella skolpengens storlek och innehåll och vilka villkor som i övrigt ska gälla. Uppgiften att driva skolor ligger på dem som uppfyller de krav som riksdagen beslutar måste uppfyllas. Vi kommer att se olika alternativa driftformer, och det tror vi är bra. Men vi kommer också att se kommunala skolor sida vid sida. Gemensamt är att de ska uppfylla de krav som riksdagen har antagit.

Skolan kommer alltid att ha en roll när det gäller att redovisa, självklart. Men för att vi ska kunna visa allvaret bakom orden om resultat, utvärdering, uppföljning och kvalitet föreslår vi bildandet och inrättandet av ett fristående nationellt kvalitetsinstitut. Beträffande gymnasieskolan vill vi ha en förnyelse som innebär att en kvalitetsgaranti införs. Den bygger på tre komponenter. För det första är det fritt skolval. För det andra är det obligatoriskt genomförande av gymnasieskolan. För det tredje är det att även gymnasieskolans resultat granskas. Vi har som mål att även gymnasieskolan ska finansieras via en nationell skolpeng. Vi anser att gymnasieskolan måste reformeras, bl.a. genom att begränsa antalet kärnämnen, införa alternativa kärnämneskurser, avskaffa timplaner och införa fler betygssteg. Vi lägger makten över skolorna hos eleverna, föräldrarna och lärarna i en skola där det är resultaten som räknas. Är skolministern beredd att göra detsamma? Vi föreslår också större satsningar än regeringen t.ex. när det gäller att stärka lärarnas IT-kunnande, läromedel för handikappade och bidrag till svensk undervisning i utlandet. Vi avvisar regeringens förslag om den s.k. storstadssatsningen. Vi anser att problemen med utanförskap och beroende inte löses med mer statsbidrag till vissa kommuner. Det som behövs är i stället att alla elever ges goda möjligheter att välja skola och att staten tar över finansieringen av skolan. Regeringen vill införa en maxtaxa inom förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Vi avvisar förslaget. Maxtaxeförslaget är dyrt och kommer att innebära fördyringar för kommunerna. Vi anser också att förslaget negativt kommer att påverka möjligheterna för alternativa barnomsorgslösningar. Vi ifrågasätter även de fördelningspolitiska effekterna av förslaget eftersom många barnfamiljer ställs utanför. Fru talman! Vi står självfallet bakom samtliga moderata reservationer med anledning av detta betänkande, men för tids vinnande yrkar jag bifall enbart till reservation 3 under mom. 2.

Fru talman! I dag ska vi debattera ett område som alla berörts eller berörs av. Det gäller allt från förskolan för de små barnen, genom hela utbildningssystemet till den forskning som handlar om skeenden i tiden och i vid mening syftar till en bättre framtid. Vi politiker bygger på olika sätt system för att möta de uppgifter som varje samhälle på något sätt fullgör och för att medborgaren ska få den kunskap som krävs för att vara delaktig i samhället. Det handlar också om att lägga grunden för kunskaper som krävs för att utveckla samhället i rätt riktning. Men vad är då rätt riktning? För detta finns i läroplanen en väl uttalad värdegrund. Det finns från vårt parlament fattade beslut om vilka värden, vilken grundsyn, systemen ska bygga på. Dessa är bindande som riktlinjer för regeringens konstruktion av systemen och bör stämma för alla dess delar. Därför kan jag i den här debatten inte dela upp systemen mellan forskning, högre utbildning och skola. Huvudpunkten i detta anförande är ju att de av riksdagen beslutade riktlinjerna för utbildningspolitiken, dvs. systemens konstruktion, ska följas men i vissa delar inte följs. Kristdemokraterna har inga invändningar mot de grundläggande värden som Sveriges riksdag beslutat om och som finns nedtecknade i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, för förskolan och för de frivilliga skolformerna. Lyssna här på 1 kap 2 och 9 §§: "Det offentliga skolsystemet vilar på demokratins grund. Skollagen slår fast att verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö." Dessa värden har vi varit överens om. Huvudfrågan är således hur vi ska förverkliga dem i det dagliga livet och i hela utbildningssystemet. Jag befarar att regeringen i sitt nuvarande arbete inte till fullo åstadkommer vad dess värden säger. Man måste bygga systemet också på andra sätt. I själva verket är det här en djupt moralisk fråga för oss politiker. Ska människor ha tilltro till vårt arbete måste de också se att vi söker de mål som Sveriges högsta beslutande organ satt upp. Om regeringen avstår från att följa riktlinjerna och i stället väljer egna lösningar är det bara sunt om man på detta vis åstadkommer en typ av politikerförakt. Jag vill här uppehålla mig kring några exempel på felaktigheter utifrån begreppen samhällssyn, människosyn och kunskapssyn. Av tidsskäl väljer jag att bara göra några djupdykningar. Först till detta med samhällssyn. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa en hållbar utveckling. Vi ska bevara kulturarvet och lägga grunden för samhällets utveckling. Kulturarvet, som många gånger gestaltas i den praktiska kunskapen, hantverksskunskapen, har förlorat i status i dag. Ett exempel är att vuxna inte får tillgodoräkna sig betyg i estetiska ämnen som merit vid ansökningar till högre utbildning. Yrkesutbildningar finns i alltför liten grad i de uppbyggda systemen. Genom att ha ambitionen att de flesta ska gå vidare i högskoleutbildningar undervärderas lätt de som inte gör det. Vill vi egentligen ha ett samhälle där alla ska ha akademiska yrken? Hur ska vi då förflytta oss utan taxiförare, få våra middagar utan restaurangpersonal och få parkeringstillstånd utan vaktmästare? Det är viktigt att yrkesinriktade utbildningar får högre status och betydelse. Vi kristdemokrater vill ha yrkesutbildningar på olika nivåer. Samhället behöver yrkeskunnigt folk. Olika arbeten har ett värde i samhället och ska värderas som ömsesidigt beroende delar av samma helhet. I gamla Sovjet placerades de som sökte sig till universitet på en plats beroende av statens behov. Deras egna intressen fick föga respekt. I dagens Sverige styr regeringen genom att tilldela medel ensidigt, åtminstone när det gäller utökningen till naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar därför att staten behöver dem. Anser utbildningsministern att denna styrning är förenad med respekten för individens frihet och integritet? Vi kristdemokrater tycker inte att det är förenat med det mänskliga samhälle vår överenskomna vision bygger på. Då behövs högskoleutbildade och forskare som värnar om människans liv i ett högteknifierat samhälle. Vi behöver t.ex. fler specialistläkare redan i dag. En sådan ambition skulle tala för mer av tvärvetenskap. Vi har en skolform, särskola, för dem som är förståndshandikappade. Vi särbehandlar en grupp medborgare därför att de har särskilda behov. Att ha en särskild skolform för dem kan vara nödvändigt av administrativa och organisatoriska skäl. Men detta rättfärdigar icke särbehandling av andra kvalitativa skäl, vilket regeringen i dagsläget accepterar. Om särbehandling av utvecklingsstörda i utbildningssammanhang återkommer jag till i debatten om studiestödet här i dag, där särbehandlingen i dagens betänkande är den åttonde i oordningen av de punkter som jag har funnit som diskriminerande. Jag övergår nu till att tala om människosyn. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhället genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. Det lilla barnet har föräldrar som känner det och förstår dess unika behov. Föräldrarna vill ge sitt barn det bästa och bör få välja olika system för sitt barn. Gunilla Tjernberg kommer senare att ta upp bristen på valfrihet i förskolan. Jag går därför vidare till grundskolan. I den byggs system som likriktar, hävdar jag. Alla ska fortfarande lära ungefär lika mycket på ungefär samma sätt och på ungefär lika lång tid. Om de faller utanför mönstret blir de etiketterade som barn i behov av särskilt stöd, som särskolebarn eller som barn som är besvärliga på något sätt. Det senare används mest attitydmässigt, men dock. Om vi har en västerländsk humanistisk människosyn - alla är unika och kan och har förmåga att utvecklas i en social gemenskap skapar vi system som i stället söker efter hur barns behov ska mötas utifrån vars och ens begåvning. Då är det inte barnen som etiketteras och delas upp utan den kunskap som de ska få vid olika tillfällen och på olika sätt. Med mina många år ute i skolverksamhet på olika nivåer i olika ämnen kan jag bara konstatera att de disciplinsvårigheter som lärare understundom får uppleva t.o.m. kan ses som ett sundhetstecken utifrån ett elevperspektiv. Du och jag är inte heller motiverade att lära allt. Om barnet inte har det ringaste intresse och kanske tidigt förlorat fästet i kunskapsbyggandet, kan det t.o.m. ses som naturligt att det reagerar på något sätt. Detta är en fråga som jag undrar hur vår skolminister tänker på. Vi menar att skolsystemet måste byggas mer utifrån elevers olika intressen och begåvning och målet att de ska uppleva lusten att lära. Det gäller hela utbildningssystemet. Gymnasieskolan måste t.ex. kunna erbjuda ett lärlingssystem. Ensidiga teoretiska kunskaper passar helt enkelt inte dem med praktisk begåvning. Lusten att lära upplevs inte av tvång utan av frihet förknippad med krav och fasthet. Allsidigheten kan erbjudas över tid. En av våra främsta pedagogikforskare verkade under lång tid i gamla Sovjet. Wygotsky är hans namn. Hans verk har blivit kända under senare år. Det är inte för inte som hans kunskap inte spreds under den gamla sovjetiska regimen. Ett av hans viktigaste bidrag är att det inte är barnets förmåga vid ett specifikt tillfälle som är det viktiga utan den nivå som barnet kan utvecklas till om det får den hjälp som det behöver i relation till sina möjligheter. Det är ett budskap som strider mot ett system där människor ska likformas. Det livslånga lärandet är en idé som tar sin utgångspunkt i att människor lär under hela sitt liv. Det som man inte lärt tidigt lär man senare i livet. Den återkommande utbildningen ger möjligheter för människor att göra omstart på olika sätt. Kristdemokraterna välkomnar den idén. Nu handlar det om att regeringen tar konsekvenserna av den människosynen i utbildningssystemets olika delar i sina olika förslag. Beträffande kunskapssynen vill jag säga följande. I riksdagsbeslutet om kunskapen framgår att kunskapen i skolan ska bygga på moderna teorier och begreppsbildning. Vad innebär då moderna teorier och begreppsbildning? Jo, kunskapen ska vara konstruktivistisk, dvs. bygga på redan vunna kunskaper. Kunskapen ska vara kontextuell, dvs. förstås mot sitt sammanhang. Det blir den grunden som gör det möjligt att bygga vidare. Kunskapen ska vara funktionell. Den ska kunna användas på något sätt som redskap. Vidare ska det sociala sammanhangets betydelse för elevens tankemässiga utveckling fokuseras. I skollagen betonas elevens harmoniska utveckling, vilket innebär att elevernas olika anlag ska få utvecklas allsidigt. Här föreligger det således ingen motsättning mellan skolans fostrande och personlighetsutvecklande uppgift å ena sidan och skolans kunskapsuppgifter å den andra. Men med den organisering som i dag finns i skolans verksamhet har man inte tillräckligt beaktat det ömsesidiga samspelet mellan fostran och lärande. Fostran har blivit ett laddat ord, och i stället för att se den uppgiften som en sida av lärandet, så blandas fostran och kunskapsutveckling. Inte alltför sällan blir elever med svaga förutsättningar för lärande offer för mobbning, och elever som behöver fostras får specialundervisning. Varje elev ska ha rätt till goda lärare, goda läromedel och en god arbetsmiljö, och varje barn ska ha rätt till någon som fostrar dem. Med fostran menar jag att överföra grundläggande värden, regler och handlingskompetens. Det värdegrundsarbete som skolministern initierat kan här få sin givna plats, om det ges ett innehåll, dvs. vilka värden, vilka regler och vilken handlingskompetens som ska överföras. Skolans primära uppgift måste vara att ge den stimulans och arbetsmiljö som behövs för elevers lärande. Och för detta krävs också lärare med arbetstillfredsställelse. Lärarna måste få möjlighet att utifrån sina föreställningar och de förutsättningar som finns utforma sin undervisning och inte styras genom föreskrifter. Arbetsmiljön måste förbättras och lärares status på olika sätt höjas. Genom en resursfördelning som bygger på en del lika för alla elever och en del som är behovsprövad för individen kan flexibla lösningar nås där man utgår från den enskilda elevens behov. För att lära nytt och för att kunna utveckla kunskap måste eleverna kunna läsa, skriva och räkna. Dessa baskunskaper måste tränas tidigt. Fru talman! Jag har ägnat mig åt att lyfta fram tre delar i en grundsyn på utbildningspolitiken. Jag har sagt att kristdemokraterna ställer sig bakom den syn på samhälle, människa och kunskap som riksdagen har beslutat ska vara riktlinjer för skolsystemet. Men jag har också sagt att vi inte till fullo ställer oss bakom regeringens systembyggande på vissa punkter. Vi vill ha ökad valfrihet inom barnomsorgen och ökad flexibilitet inom skolan där etiken i praktiken ska tydliggöras. Vi vill ha ökad hänsyn till ungdomarnas intressen i gymnasieskolan, mer lärlingsutbildning, mer av yrkesutbildningar och mer av humaniora i universitetsutbildning och forskning. De beslut om grundläggande synsätt som vi har måste finnas i systemen. Om regeringen går egna vägar riskerar vi att anklagas för hallucinationer snarare än för visioner. Därför bör regeringen beakta de synpunkter som kristdemokraterna reserverat sig för i utbildningsutskottets betänkande. Jag ställer mig bakom reservationerna i deras helhet men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 1

Fru talman! "Skolan är jätteviktig tycker jag. Jag vill att den ska ställa höga krav, det får inte vara för enkelt. När jag började sjuan var det första vi fick göra att repetera alfabetet! Sen frågade läraren om vi kunde dom fyra väderstrecken! Sånt som vi lärde oss i ettan - Till hösten ska jag börja gymnasiet. Jag vill gå i en skola där det är blandat, svenskar och invandrare." Fru talman! Detta sade Efram 16 år i Barnombudsmannens rapport från 1999. Även om målet är lika för alla - att nå kunskap - kan vägen till målet se mycket olika ut. Skolan ska ha en långtgående frihet att välja arbets och organisationsformer. Vi måste se till alla elevers individuella förutsättningar. Det innebär att skolan ska anpassas efter eleverna, inte tvärtom. Skolan ska vara flexibel både i sitt arbetsätt och i tid, för att möta alla elevers olika behov. Alla ska kunna nå kunskapsmålen men man gör det på olika sätt. Jag tycker att regeringen och dess medhjälpare har misslyckats med att ta initiativ för en bättre skola. Efter alla löften från valrörelsen och efter drygt ett riksdagsår har skolan uppmärksammats mer än någonsin av oss i oppositionen men de konkreta förslagen från regeringen lyser fortfarande med sin frånvaro. Detta innebär att vi återigen har sett en stor mängd elever gå ut skolan utan godkända kunskaper. De uteblivna förslagen och den bristande politiska viljan från regeringen tycker jag faktiskt är ett svek mot landets alla skolelever och deras föräldrar. Partierna slogs om att ha den bästa skolpolitiken och om att ta fram förslag som kunde vända trenden i valrörelsen för ett och ett halvt år sedan. Inte minst Socialdemokraterna upprepade mantrat skola, vård och omsorg i alla sammanhang där man kunde komma åt att göra det. Ingen kunde ta miste på att krishanteringen nu var över. Någonting skulle göras åt skolan. Ett långsiktigt arbete med konkreta förslag skulle komma fram. Det var ett tungt ansvar som man tog på sig. Men så har det inte riktigt blivit, fru talman! Trots alla löften, trots att statistiken visar att situationen närmast förvärrats och trots att det funnits en mängd förslag på vad som borde göras här i riksdagen har inte mycket hänt. Inte ett enda riktigt förslag som kan vända hela trenden i grundskolan har presenterats från regeringens sida. Vi i Centerpartiet kräver en tydlig plan för att komma till rätta med grundskolans problem. Vi vill gå tillbaka till skolans rötter - att ge kunskaper för livet. Det var ju den insikten som drev de folkrörelser som byggde den svenska skolan, som slogs för lika rätt till lika utbildning. De som byggde skolan visste att det var bara genom en skola som ger alla möjlighet att vinna kunskap som verklig social utjämning kunde uppnås. Det går inte att prata bort detta genom att diskutera allt utom kunskapsfrågan. Det finns inte heller någon botten på hur dåligt det kan gå för den enskilde eleven, för klassen eller för skolan. Så länge vi har kvar skolplikten måste det finnas rimliga chanser för den enskilde eleven att gå i skola och få tillgång till bra undervisning och godkända kunskaper. Fru talman! Låt mig ta några exempel på vad jag tycker måste göras nu. Kunskapen måste sättas i centrum genom att kunskaperna, inte tiden, avgör när skolgången är avslutad. Varje elev ska få den tid och de individuella insatser som krävs för att bli godkänd. Det tycker jag sker bäst genom individuella studieplaner tidigt. För svaga elever är det inte fråga om att "sitta kvar" ett extraår, utan det är fråga om att kontinuerligt anpassa undervisningen efter eleverna. Fokus måste ligga på de viktigaste kunskaperna - svenska, engelska och matematik. Detta är en förutsättning för fortsatt lärande. Redan tidigt måste vi uppmärksamma de elever som har problem. Man måste kunna göra en tidig diagnostisering. Man kan tycka att det kostar mycket pengar att tidigt sätta in stora omställningar som gör att eleverna får de här rättigheterna men det är fråga om småsummor jämfört med kostnaden för de elever som inte har lärt sig grunderna i skolan. Vi har kunnat höra skolministern i alla debatter säga: Jag tar till mig idéer. Jag tar till mig alla förslag som är goda för att förbättra skolan. Men alla förslag som lagts fram har kategoriskt avslagits. Fortfarande står man utan nya konkreta mål. Behovet av en ny skolpolitik kvarstår alltså. Jag tycker att det är dags att bli tydlig i skolpolitiken, skolministern! Vi i Centerpartiet vill satsa stort på skolan - inte bara med ökade resurser till just skolan, utan vi vill ge eleverna möjlighet till bra kunskaper. Ett led där är att införa en stor satsning på läs och skrivutveckling, en nationell handlingsplan där elever från början får möjlighet att lära sig läsa och skriva. Där krävs det att lärare får ökade kunskaper. Man kan också inrätta specialisttjänster. Vidare vill vi införa certifiering för lärare. Men framför allt gäller det att ge eleverna möjlighet till lärande och stöd, som en grund för fortsatt utveckling. Ett annat steg i detta med ökad kvalitet är att stärka skolans egen roll, med ökat ansvar och makt, så att man lokalt kan forma en bra skola för eleverna. Detta måste förenas med ett statligt ansvar för att upprätthålla likvärdigheten, inte med en ökad likformighet genom förstatligande eller en ny statlig detaljering - bl.a. detta kunde vi höra Tomas Högström diskutera, med en ny statlig skola. Det handlar om att ställa höga krav på kommunerna och att utvärdera dem. Vi vill inrätta ett nationellt kvalitetsinstitut tillsammans med lärarnas organisationer och kommunerna just för att utvärdera och tala om hur det står till i skolan - kommun för kommun och skola för skola. Det är genom att ställa tydliga krav och genom att lita på dem som är aktiva i skolan som vi kan förbättra och nå en skola som ger godkända kunskaper. Därmed vill jag yrka bifall till reservation 6 under mom. 7. Fru talman! Resurserna till skolan är enormt viktiga men vi är medvetna om att de ensamma inte utgör skolans kvalitet. Den svenska skolan hör redan till de dyraste i världen men resultaten motsvarar inte kostnaderna. Delvis beror det på att skolans resurser försvinner i andra verksamheter än undervisning, främst i dyra lokaler. På många håll genomförs också i dag nya besparingar inom undervisningen, medan lokalkostnaderna fortsätter att skena. Utifrån det tycker jag att en utvärdering bör göras av hur kommunernas anslag till skolan fördelas och av hur mycket av resurserna som faktiskt går till skolans huvuduppgift, att undervisa eleverna. En ökad individualisering i skolan innebär att resurserna anpassas individuellt efter varje elev. Det är inte statens uppgift att bestämma på vilket sätt resurserna ska fördelas till varje elev för sig. Det måste vara upp till varje kommun och varje skola att fördela resurserna så att man uppnår målet att ge eleverna bra kunskaper. Jag tycker också att decentraliseringen av skolan ska fortsätta. Makten över det dagliga livet i skolan ska flyttas ut till varje skola, till dess ledning, lärare, elever och föräldrar. Vi i Centerpartiet vill att varje skola ska ha en styrelse med ett tydligt avgränsat ansvar. På det sättet får hela skolan ett gemensamt mål att arbeta efter. Fru talman! Med dagens snabba kunskapsutveckling har vi inte råd att låta elever gå ut vare sig grundskolan eller gymnasieskolan utan godkända kunskaper. Lösningen på gymnasieskolans problem ligger inte i att riva upp reformen och gå tillbaka till en gymnasieskola som redan befunnits otillräcklig. Vi i Centerpartiet vill i stället utveckla reformen och ytterligare anpassa gymnasieskolan efter varje elevs förutsättningar och behov. Ytterligare en avgörande grund för en framgångsrik gymnasieskola är att se till att de som börjar gymnasieskolan har tillräckliga kunskaper från grundskolan. Grundskolans misslyckande får inte skjutas över på gymnasieskolan. Ska man inom gymnasieskolan klara att ge eleverna tillräckliga kunskaper måste också utvecklingen mot en individualiserad undervisning fullföljas. Redan i dag har det uttryckts krav på att varje elev i gymnasieskolan ska ha en individuell studieplan. Det har dock visat sig att inte många skolor följer eller lever upp till detta krav. Vi betonar vikten av att individuella studieplaner upprättas för varje elev i samråd med eleven och lärare. I debatten kan man ofta få intryck av att det skulle räcka med en lite enklare utbildning för vissa. Vissa skulle kunna gå ut i livet och ha lite mindre gymnasieutbildning bakom sig, medan andra som ska förbereda sig för så mycket viktigare uppgifter måste packa en mycket mer avancerad utbildningskappsäck. Vår tanke är att den tid är förbi då det räckte att man på kort tid lärde sig några enkla handgrepp för att kunna sköta arbetsuppgifter i arbetslivet, alltså tvärtemot vad Yvonne Andersson från Kristdemokraterna tog upp om gymnasieutbildningen. Alla behöver minst en bra gymnasieutbildning som också ger behörighet till senare högskolestudier. Därför är det så viktigt att gymnasieskolan även fortsättningsvis utgår från den höga ambitionsnivå som låg till grund för reformen. Det vi under hösten kunnat se från skolministerns sida vad gäller gymnasieskolan har varit lite uppseendeväckande. Dels har man kommit med ett förslag om social kompetens, dels har man kommit med en idé om att minska idrott, hälsa och skolhälsovården, någonting som är så viktigt och som jag tycker i stället ska utvecklas. Det gynnar varken eleven och gymnasieskolan i sig att minska sådant. Ett längre avbrott från gymnasieskolan ska inte innebära att man går miste om möjligheten att fullfölja det nationella program man har påbörjat. Vid gymnasiestudier påbörjade före 20 års ålder skulle en garanterad rättighet att fullfölja utbildningen, upp till 25 års ålder, öka möjligheten för fler att få en godkänd gymnasieutbildning - vi kallar det för en utbildningsgaranti - samtidigt som man skulle kunna genomföra den i sin egen takt, varvat med arbete. Fru talman! Några ord om den högre utbildningen, som jag tycker är ett av de viktigaste inslagen i en politik för att slå vakt om alla människors lika möjligheter. Investeringar i utbildning är av avgörande betydelse för såväl samhället som människor. En politik för rättvisa måste i stor utsträckning bygga på en politik för att erbjuda alla lika möjligheter till utbildning och till högre utbildning. Även om möjligheterna till högre studier ökat kraftigt efter den stora expansion som högskolan har genomgått kommer möjligheterna inte alla till del. Den sociala snedrekryteringen är lika stor som sedan 30 år tillbaka. Ingenting har hänt. De kommande åren måste stora ansträngningar göras för att bryta mönstret och uppmuntra fler att börja studera. Den sociala snedrekryteringen måste bort. Högskolepolitiken ska därför ha sin grund i studenternas rätt till en god utbildning och deras krav och förväntningar på sin studietid. Studenterna måste stå i centrum för utbildningspolitiken. Efter den stora ökningen och det kvantitativa språng som nu är gjort inom högskolan, där Centerpartiet var delaktigt, måste vi nu fortsätta med att ta itu med kvalitetsaspekterna. Men kvalitet i utbildningen har många aspekter. Det innebär ökade resurser för forskning och forskningsutbildning. Men kvalitet innebär för oss också akademisk kvalitet, som i stor utsträckning utgörs av lärarnas akademiska kompetens och lärosätenas forskningsresurser samt upplevd kvalitet, där studenternas upplevelser av utbildningen och examinationen räknas. De studiesociala frågorna är därför en avgörande del i ett framgångsrikt kvalitetsarbete. Centerpartiet föreslår en studiesocial utredning i syfte att göra det möjligt för studenterna att koncentrera sig på utbildningen och därigenom tillgodogöra sig kunskaperna. Kvalitet innefattar också så klart studiemedlen, som vi kommer att diskutera senare. Fru talman! Det krävs en ökad satsning på forskning. Det är viktigt för att stärka det öppna samhället och för att kvalitetssäkra utbyggnaden av den högre utbildningen. Men satsningen och arbetet måste vara långsiktigt och ha stabila spelregler, för det behövs inom forskningspolitiken. För att det ska uppnås krävs det en genomgripande diskussion och en bred förankring. Nu är inte utbildningsministern här, men jag skulle vilja säga till honom att jag inte tycker att han och regeringen har tagit sitt ansvar för att arbeta med kvalitetsutvecklingen och forskningsutvecklingen på våra högskolor och universitet. Riksdagen har redan godkänt ramarna för 2000 års budget. Vi i Centerpartiet hade velat se ett lite annat beslut. Det hade t.ex. betytt 3 miljoner extra till de nya universiteten och 8 miljoner extra till Högskolan i Kalmar respektive Karlskrona/Ronneby samt Vid många, främst mindre, högskolor finns i dag inte förutsättningar för att konkurrera om forskningsmedel med något så när likvärdiga förutsättningar med de stora högskolorna och universiteten. Högre utbildning ska bedrivas på vetenskaplig eller konstnärlig grund. En egen forskning är därför nödvändig för att säkra grundutbildningens kvalitet vid alla lärosäten. Dels måste lärosätenas egna lärare ges möjlighet att forska för att vidareutvecklas i sin roll, dels är högskolornas forskning viktig för att kunna attrahera nya lärare och forskare. För att då stärka forskningen och ge möjlighet till kvalitetssäkring i den högre utbildningen föreslår Centerpartiet en övergång till ett enhetligt anslag för grundutbildning och forskning för samtliga universitet och högskolor. Anslaget ska differentieras med nya principer för forskningsfinansiering som bygger på vårt förslag med en kvalificeringstrappa i tre steg för högskolorna. Genom ett enhetligt anslagssystem skapas förutsättningar för ett höjt sammanhållet basanslag för forskning, som helt enkelt följer av det utbildningsuppdrag som lärosätena tilldelas. Mindre och medelstora högskolor ska kunna ansöka om examensrättigheter på allt högre nivå, och prövningen av examensrättigheterna ska ske efter klara kriterier och för varje steg i kvalificeringstrappan. Lärosätena ska få ökade resurser för forskning efterhand. Förslaget innebär därmed att det skapas förutsättningar för högskolan att successivt utveckla bredd och djup, en högskola som är till för studenter och som har god kvalitet. Avslutningsvis yrkar jag bifall till reservation 6 under mom. 13. Självfallet står jag bakom de andra yrkanden som vi har, men jag nöjer mig med att yrka bifall till denna reservation.
Fru talman! Sofia Jonsson och jag är överens om att professionens ställning måste stärkas i skolan. Jag blir lite besviken när Centerns representant avfärdar det moderata förslaget om en nationell skolpeng med hänvisning till ökad detaljstyrning. Det är inte detta det är fråga om. Vad vi inför är en resursgaranti, och vi gör det utifrån grundinställningen att det sedan är skolorna, professionen, som svarar för genomförandet och för många av de detaljer som politiker på kommunal nivå i väldigt stor utsträckning i dag lägger sig i. Och vi gör detta tillsammans med Lärarnas Riksförbund. Vi gör det tillsammans med en stor del av de lärare som är verksamma inom skolans område. Det borde Sofia Jonsson vara medveten om.
Fru talman! Jag förstår att Tomas Högström tycker att det är tråkigt att jag inte går med på hans förslag. Men det har flera bakgrunder. Framför allt vill jag stärka skolans egen roll. Jag vill att skolan, dess lärare och ledning samt elever och föräldrar ska få möjlighet att arbeta i och föra fram en bra skola för eleverna i sig, en skola där eleven sätts i centrum, där man har individuella studieplaner och där man kan arbeta fram till och nå de nationella mål som vi antar här i riksdagen. Skillnaden mellan Moderaternas och Centerpartiets inställning till en nationell skolpeng är att vi vill ge ökad makt till skolorna och föräldrarna i sig. Vi vill se en decentraliserad skola där man, skola för skola, har möjlighet att arbeta fram till och nå målet att ge eleverna godkända kunskaper.
Fru talman! Det finns ingen skillnad när det gäller Centerns och Moderaternas inställning, att stärka skolan. Därom är vi överens. Vi är överens om individuella studieplaner. Men det Sofia Jonsson och andra tydligen inte har förstått är att med en nationell skopeng ges förutsättningar för en verklig decentralisering. Makten över skolan flyttas till skolan, och där ligger det väsentliga. Det handlar inte om att lappa och laga i ett system som visar på sådana uppenbara brister. Det är dags för ett uppvaknande även hos
Fru talman! Eller också är det dags för ett uppvaknande hos moderaterna. Det är ju så, Tomas Högström, att skolan ser väldigt olika ut runtom i Sverige, och det tycker jag är bra och viktigt. Sverige ser också geografiskt olika ut, vilket innebär att skolan kostar olika mycket i de olika geografiska områdena. Och en nationell skolpeng, en ökad centralisering och en ökad likhet mellan skolorna, framför allt vad gäller kostnaderna, innebär ju i sig att skolan, grundskolan och den enskilda skolan, inte får möjlighet till ökad makt. Man får inte möjlighet att ge eleverna ökade kunskaper i form av fler lärare, i form av bättre böcker, i form av ökad kvalitet i skolan. Det är den stora skillnaden mellan Centerpartiet och Moderaterna. Vi vill att skolan ska få se olika ut runtom i Sverige. Den ska få kosta olika mycket, och den ska vara bra för alla elever oavsett var man bor i landet.
Fru talman! Sofia Jonsson förstod inte riktigt vad jag avsåg när jag talade om grundsynen på eleven. Själv tycker jag att hon är väl så otydlig. Vår idé om hur systemet ska se ut handlar om att eleverna ska få en mycket god gymnasieutbildning. De ska också kunna få högskolebehörighet, men kanske inte exakt vid samma tillfälle. Alla ska ha möjlighet till högskolebehörighet, men det handlar om att samhället inte styr in på exakt när. Framför allt handlar det om att man låter den praktiska kunskapen också bli en del av det som värderas. Kort sagt: Eleven ska värderas för den hon är, och inte enbart för det hon gör.
Fru talman! Jag tycker att det är oerhört viktigt med en bra gymnasieskola. Som jag sade ett par gånger i mitt anförande tycker jag att alla ska få möjlighet till bra kunskap. Men sättet som eleverna når det målet på kan se olika ut. Gymnasieskolan och dess olika program ska se olika ut. Det kan vara lärlingsutbildning, det kan vara en rent teoretisk utbildning. Jag tycker - och det är oerhört viktigt - att gymnasieskolan ska ge godkända kunskaper, bra kunskaper, kunskaper som gör att du har möjlighet att gå vidare. Eftersom Yvonne Andersson säger att det är viktigt och bra att kunna komma tillbaka till gymnasieskolan skulle jag vilja fråga henne: Anser kristdemokraterna att det förslag om utbildningsgaranti som Centerpartiet har lagt fram är bra? Förslaget innebär att den som har börjat gymnasiestudier innan 20 års ålder har möjlighet att komma tillbaka och göra klart sin gymnasieexamen fram till dess att man blir 25 år. Det ger ju möjlighet till en bra gymnasieexamen för alla.
Fru talman! Vi har inte använt precis samma begrepp. Men vi säger att man ska få komma tillbaka upp till 25 års ålder och göra klart sina gymnasiestudier. Man ska få ta avbrott. Det är nog viktigt att inte påvisa skillnader som egentligen inte finns. Man använder bara olika ord. Det är viktigt att faktiskt titta på grunderna. Jag tror inte att oenigheten är så stor.
Fru talman! Det vore ju bra, för jag hoppas verkligen att de elever som går i gymnasieskolan ska få de kunskaper som gör att man kan gå vidare i livet.

Fru talman! I diskussionen om skolan runtom förs det ständigt fram en massa önskemål om och nya krav på vad skolan ska ta ansvar för. Ibland, när man hör diskussionen, låter det nästan som om allting - arbetslöshet, skilsmässor, allmänna orättvisor - beror på skolan. Jag tror tvärtom att det är dags att nu våga säga att skolan måste få vara just skola. Skolan kanske inte är så bra på att lösa samhällets olika problem. Men skolan har en mycket speciell kompetens när det gäller utbildning. Det är fel att tro att skolan ska vara expert på allt. I verkligheten kan den inte det. Men skolan kan bli riktigt bra på att ge människor utbildning, att ge människor redskap för att gå vidare i kunskapssökandet och att ge människor en grund för att delta i ett livslångt lärande. Om skolan klarar kunskapsmålen blir många andra problem lösta. Många konflikter, mycket bråk i skolan, bottnar helt enkelt i att skolan inte ger alla elever en chans att utifrån sina egna förutsättningar i sin egen takt tillägna sig sina kunskaper. Det är klart att till sist återstår det för många inget annat än att sabotera för de andra i klassen om man inte förstår vad de pratar om under lektionerna. Vi har under den senaste tiden fått en hel del rapporter om misslyckanden i den svenska skolan. Omkring en tredjedel av eleverna har inte uppnått de uppsatta målen för gymnasieskolan, och i storstäderna saknar uppåt hälften en fullständig gymnasieutbildning. Olika läs och skrivundersökningar visar att i själva verket är det många fler än vad betygen visar som inte har tillräckliga kunskaper med sig från grundskolan. Bakom all den här statistiken finns en mängd individer som helt enkelt inte fått det bagage med sig från skolan som de har rätt till. Det är enskilda unga människor som inte har tillräcklig förberedelse för yrkesliv och livslångt lärande. Det handlar om hur skolan ska nå upp till sitt mål att ge alla människor jämlika chanser. För en liberal är det självklart att betrakta skolan som det viktigaste verktyget för att ge alla lika möjligheter i samhället. Men i dag fungerar inte skolan som ett sådant verktyg. I dag lämnar skolan alltför många i sticket. I regeringens budgetproposition görs en beskrivning av den svenska skolans tillstånd. Det är i och för sig positivt att regeringen erkänner att det finns oroande tecken, t.ex. att betygsstatistiken försämrats och att antalet invandrarelever är överrepresenterade bland dem som inte nått målen. Men som helhet ger ändå regeringens beskrivning fortfarande en positiv bild av den svenska skolan. Bl.a. redovisas statistik för hur många som blir godkända vid grundskolans slut och hur många grundskoleelever som uppnått målen för att gå vidare till gymnasieskolan. Men den bilden ger bara en del av verkligheten. I själva verket kommer det alltfler alarmerande uppgifter om den svenska skolan. Det är visserligen bara Men många andra oberoende läsförståelseundersökningar visar att det är betydligt fler som har svårt att både läsa och skriva. Och då är det kanske inte så konstigt att så många får svårt att klara de höga teoretiska kraven på gymnasiet. Varje år kommer det faktiskt ut 20 000 nya människor i 19-årsåldern utan gymnasiekompetens på en arbetsmarknad som kräver alltmer av kunskaper. Man kan också fråga sig hur det kommer sig att bara omkring 5 % av grundskoleeleverna inte klarar godkänt i svenska, engelska eller matte, men att sedan av samma elever ungefär en tredjedel misslyckas i gymnasiet. Den skrivundersökning som tidigare har debatterats i kammaren, som gjordes i Stockholm, visar att skolan blundar för att många elever behöver hjälp. Allt detta visar alltså att betygsstatistiken döljer verkliga förhållanden. En första viktig uppgift borde nu vara att undersöka hur betygen på olika håll i landet motsvarar de krav som betygskriterierna anger. Det finns ju redan i dag obligatoriska ämnesprov i grundskolan som skulle kunna användas. I dag är bortfallet när det gäller de här proven stort och proven är bara obligatoriska i nian. Fru talman! Det kan naturligtvis diskuteras hur mycket ekonomiska resurser skolan ska ha för att kunna leva upp till sina mål. Jag tror inte att denna budgets problem i första hand är att den ger för lite pengar till kommunerna för skolan. Problemet ligger i stället i att regeringen inte på allvar vill ifrågasätta vissa systemfel i den svenska skolan - systemfel som vi många gånger diskuterat i den politiska debatten. Sedan är det en annan sak att regeringen dessutom gör en del märkliga ekonomiska prioriteringar, trots att skolan fortfarande inte har rättat till grundläggande fel. Det finns en skolforskare som heter Bo Sundbladh. Han har talat om "snällfällan" i den svenska skolan - en snällhet som gör att elever får för höga betyg, en snällhet som gör att elever går vidare i skolsystemet utan riktiga kunskaper. Vem är man egentligen snäll mot när man gör på det sättet? Inte mot eleven i alla fall, som förr eller senare kör fast i utbildningen. Möjligen är man snäll mot skolförvaltning och skolpolitiker som inte tar sitt ansvar. Den här "snällfällan" stjäl i stället rätten till stöd för varje elev som glöms bort. Varje elev har faktiskt rätt till stöd för att nå upp till målen, men döljer man svårigheterna bakom ett felaktigt betyg bestjäl man också eleven på den rätten. Det är positivt, fru talman, att regeringen gett Skolverket ett uppdrag att utreda hur likvärdigt betygen sätts i den svenska skolan, och det hade varit mera positivt om uppdraget också hade inneburit att undersöka hur betygen förhåller sig till nationella prov och om betygen motsvarar de mål som står i kursplanerna. Vi har egentligen redan nu redskap för att skaffa oss en tydlig bild av hur det står till i skolan. Dessutom borde vi för att få en ännu tydligare bild som Folkpartiet har föreslagit inrätta ett fristående kvalitetsinstitut, som oberoende av politiker och oberoende och skilt från det verk som ska jobba med utveckling kan göra en objektiv utvärdering av skolan. Statens uppgift när det gäller skolan är att genom ordentlig uppföljning och utvärdering garantera kvaliteten. Det är kanske på grund av att staten inte har levt upp till detta som en del nu börjar tala om att återgå till att finansiera skolan med statliga pengar. Jag tror inte på det. Jag tror inte att en schablonmässig statlig finansiering som inte tar hänsyn till lokala problem och förhållanden är en bra modell för framtiden. Däremot kan staten styra skolan genom riktig uppföljning och utvärdering. Om en missriktad snällhet är det ena systemfelet i skolan är idén om likformighet ett annat systemfel. Sverige ska fortfarande vara det enda land i världen där 100 % av gymnasieeleverna ska uppnå högskolebehörighet. Folkpartiet anser att det är dags att låta eleverna välja mellan både mera studieinriktad utbildning och yrkesinriktad utbildning. Vi föreslår därför att det som ett positivt alternativ utarbetas ett lärlingssystem, där skolan och arbetslivet ansvarar för halva tiden var. En riktig yrkesexamen borde införas för dessa lärlingsutbildningar. Inte alla 16-åringar drömmer om att få börja på universitet, men som vuxna ska de naturligtvis ha möjlighet att komplettera, om de ändrar intresse. För de elever som så vill ska det finnas en gymnasieexamen som är internationellt gångbar i högskolevärlden. En sådan gymnasieexamen borde utformas så, att det blir tydliga krav på förmåga till kritiskt tänkande och självständigt arbete och med precisering av vilka moment som den ska innehålla. En gymnasieexamen ska vara en förutsättning för att få grundläggande behörighet för högskoleutbildning. För att ge alla en chans att lyckas utifrån sina egna möjligheter och förutsättningar måste vi få ett gymnasium med fler valmöjligheter när det gäller studieinriktningar. De som vill läsa kurser med t.ex. mer avancerad matematik ska få göra det, och de som i stort sett kan hoppa över de enklare kurserna ska få göra det. Likformighetens skola i Sverige har skapat ett system där de som behöver mest hjälp inte får den och de som vill lära mer hålls tillbaka. Med en liberal kunskapssyn är det självklart att också förskolan ska ha höga ambitioner. Därför tycker jag att det är positivt att regeringen nu inrättar en allmän kostnadsfri förskola cirka tre timmar om dagen från fyra års ålder. Jag tycker även att den s.k. förskoleklassen för sexåringar är ett steg i rätt riktning. Däremot är det beklagligt att regeringen inte alls längre diskuterar en framtida tioårig grundskola. Jag vet inte varför det blev tyst. För tio år sedan var det en socialdemokratisk utbildningsminister som tog upp debatten om en tioårig grundskola. Svenska elever tillhör dem som har den kortaste skoltiden i Europa. En tioårig grundskola skulle ge möjlighet att anpassa undervisningen efter varje enskild elevs behov och ta hänsyn till att barn utvecklas i olika takt. En tioårig flexibel grundskola skulle kunna låta eleverna gå vidare i den takt som passar dem. Det skulle vara fullt möjligt att gå vidare till gymnasiet efter nio eller nio och ett halvt år, medan andra kanske behöver gå tio år för att kunna gå vidare. En stor ekonomisk prioritering som regeringen nu aviserar är maxtaxan inom barnomsorgen. Jag tycker att det är en märklig ekonomisk prioritering för förskolan. Vi folkpartister vill visserligen i kommunerna arbeta för en enhetligare barnomsorgstaxa, men Folkpartiet säger nej till att binda så mycket pengar för att statligt reglera hur taxorna ska se ut. Lokala frågor ska avgöras lokalt, och behoven ser väldigt olika ut mellan de enskilda kommunerna. Vi liberaler säger ofta att skolans viktigaste resurs är lärarna. Tar man skolans problem på allvar måste man också ta lärarbristen på allvar. I Sverige har lärarnas insatser under många år värderats alldeles för lågt. Svenska lärare har de näst sämsta lönerna i Europa. Det behövs 10 000 nya lärare om året, men det utbildas bara 4 000. Platser gapar tomma inom flera ämnessektorer av lärarutbildningarna, och alltfler lärare är tveksamma till att fortsätta i yrket. Dessutom är lärarutbildningarna ofta andra eller tredje valet för studenterna. Det borde vara tvärtom - de mest motiverade studenterna skulle välja lärarutbildningen. Därför måste lärarna lyftas fram både lönemässigt, när det gäller möjlighet till kompetensutveckling och när det gäller möjlighet till karriärtjänster. Fru talman! Ett modernt samhälle måste ge människor möjlighet att komplettera sin utbildning i takt med att samhälle och arbetsliv förändras. Därför kommer vuxenutbildningen att ha en avgörande roll i framtiden. Folkpartiet anser att alla ska ha rätt att skaffa sig en gymnasieutbildning. Alla ska ha tillgång till en gymnasiebank med rätt till utbildning som ger högskolebehörighet. Det nuvarande s.k. kunskapslyftet har inneburit en massiv satsning på människor som drabbats av de senaste årens arbetslöshet. De extra utbildningsplatser som anordnas är i första hand avsedda för arbetslösa. Det har naturligtvis för många människor inneburit en ny chans, men samtidigt visar rapporter att uppemot 15 % av deltagarna i kunskapslyftet anser att de borde ha gjort något annat än studera. Det kan finnas många orsaker till sådana svar, såsom studieovana, men en orsak kan också vara att eleven inte uppfattar att chansen till ett bättre jobb har ökat. Folkpartiet tror att den snabba utökningen av antalet platser i kunskapslyftet har medfört en risk att kommunerna har tappat greppet om kvaliteten. Den kraftiga volymökningen måste ha påverkat den pedagogiska verksamheten på något sätt. Vi har därför krävt att kunskapslyftet ska utvärderas vad beträffar kvaliteten på undervisningen, kompetens hos lärare osv. Folkpartiet lägger i sin budget in mer pengar till högre utbildning än regeringen men gör en besparing just på kunskapslyftet. När Sverige befinner sig i en högkonjunktur och arbetslösheten sjunker tycker vi att en sådan kraftig satsning på en sådan arbetsmarknadsåtgärd som kunskapslyftet är bör minskas. Också i Folkpartiets budgetalternativ görs arbetsmarknadssatsningar men i form av lättnader för företagen, så att skatter och avgifter på lönerna blir lägre och fler kan få jobb. De pengar som Folkpartiet sparar på kunskapslyftet läggs på förändringar som ger fler jobb. Det är bättre med riktiga jobb än med åtgärder för arbetslösa. Också inom den högre utbildningen har regeringens politik under många år inriktats för mycket på kvantitet i stället för på kvalitet. Antalet studentplatser har ökat kraftigt, men de anslagna pengarna för varje studentplats har sjunkit. Antalet forskarutbildade lärare har minskat, så att på vissa högskolor närmare hälften av lärarna inte har den forskarutbildning de borde ha. Högskolorna har tilldelats platser i naturvetenskap och teknik för att råda bot på bristen inom de områdena. Samtidigt läser inte tillräckligt många de här ämnena på gymnasiet, så att alltfler platser där gapar tomma. Folkpartiet föreslår i sin högskolemotion att vi ska ta ett första steg för att stoppa kvalitetssänkningen och i stället höja kvaliteten på de svenska högskolorna. Studenterna, som lånar dyra pengar, har rätt att på alla högskolor få kontakt med forskare och har rätt att få en bra handledning av sina lärare. Vi lägger i vår budget in 450 miljoner mer än regeringen på den högre utbildningen. De pengarna lägger Folkpartiet på forskning och på kvalitetshöjande satsningar på högskolor och universitet. Det har gått några år sedan Carl Tham genomförde sin doktorandreform, och antalet doktorander har minskat drastiskt. Jag väntar fortfarande på ett besked från regeringen om hur den tänker förändra reglerna för doktorering så att det blir fler forskare. Fru talman! Folkpartiet har en rad förslag till förbättringar av det svenska utbildningssystemet: - Förbättra utvärderingen och inrätta ett fristående kvalitetsinstitut för skolan. - Låt inte eleverna gå vidare till gymnasiet utan tillräckliga kunskaper - sätt tidigt in stödet i grundskolan. Utveckla ett gymnasium med olika utbildningsvägar, så att alla kan gå igenom gymnasiet med en meningsfull utbildning. - Lyft lärarna innan det är för sent. - Höj kvaliteten inom högskolan, så att fler studenter får forskarutbildade lärare. - Ge mer resurser till forskningen, så att oberoende och fri forskning får en starkare ställning. För att spara tid nöjer jag mig med att yrka bifall till Folkpartiets reservation 7 under mom. 10, men jag står naturligtvis bakom Folkpartiets alla andra reservationer och särskilda yttranden.

Fru talman! Jag ska börja med att säga att jag inte kommer att beröra högskolor och universitet. Det kommer Jan Björkman att ta upp, och de frågor som gäller det området kan han svara på. Fru talman! Arbetslivet ställer allt större krav på utbildning. Exakt vilka utbildningsinriktningar som kommer att efterfrågas om 20 eller 30 år kan vi inte förutse i dag. Därför är det viktigt att alla ungdomar har en bra teoretisk grund som gör det möjligt att senare i arbetslivet bygga på utbildningen efter behov. Av det skälet har vi byggt ut den teoretiska utbildningen i gymnasieskolan så att alla gymnasielinjer i dag är treåriga. Men för att klara av gymnasieskolan måste man ha en bra grund från grundskolan. Vi har också alltmer börjat inse hur viktiga förskoleåren är för ett barns förutsättningar att lyckas i skolan. Därför har även förskolan fått en egen läroplan. Ett av de viktigaste målen med skolpolitiken är att alla barn i landet ges en verkligt bra utbildning. Barn föds med olika förutsättningar för utbildning. Men också de omständigheter som barn lever i påverkar deras möjligheter att ta till sig utbildning. Barn som har problem hemma slutar inte grubbla över dem när de kommer till skolan på morgonen. Barn som mobbas av sina klasskamrater kan inte känna delaktighet i det som händer på lektionerna. Därför måste det finnas öppenhet och tillit i relationerna mellan elever och skolpersonal. För att alla barn ska ha en verklig chans att ta till sig undervisningen måste skolan vara beredd att stötta elever som har personliga problem. Det är här jag blir lite besviken på Ulf Nilsson, som ser skolan som enbart en plats att ge kunskap och ingenting annat. Fru talman! Sverige hör till de länder som ligger främst när det gäller att ge människor återkommande chanser att utbilda sig i livet. De möjligheter som finns är något vi ska bevara och vidareutveckla. Detta är viktigt av två skäl. För det första är arbetsmarknaden under ständig förändring. Det karriärval som såg lovande ut i ungdomen kan visa sig vara en återvändsgränd. För att människor i sådana lägen inte ska behöva gå till ett mindre kvalificerat yrke kan de behöva en ny utbildning. För det andra kommer det alltid att finnas människor som av olika skäl inte lyckades så väl i skolan i ungdomen som de skulle ha kunnat göra. Ur samhällets synvinkel är det både lönsamt och rättvist att dessa människor får en andra chans. Mot bakgrund av detta yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Ett av de problem som vi har diskuterat i kammaren i dag som också har varit uppe tidigare är att så många elever lämnar gymnasieskolan utan fullständiga betyg, utan att gå klart, och går till någonting annat. Ser inte Nalin Pekgul något samband mellan de mål som finns, t.ex. att alla ska ha högskolebehörighet, och de resultat vi ser där barn lämnar gymnasieskolan? Det vore kanske klädsamt om den socialdemokratiske representanten redovisade sina lösningar på det problemet, som ändå är ett av de viktigaste problem vi ser i gymnasieskolan i dag.
Fru talman! Det är klart att det är allvarligt att så många ungdomar lämnar gymnasieskolan utan fullständiga betyg. Men lösningen är inte - om jag förstod Tomas Högström rätt - att man skulle låta bli att ge elever undervisning i kärnämnen, så att de sedan ska klara sig i framtiden. Om du har bestämt dig för att utbilda dig för ett jobb i dag, men det visar sig att det inte fungerar om 15, 20 år, måste du ha möjlighet att återkomma och bygga på utbildningen för att kunna göra ett nytt val och få ett nytt yrke.
Fru talman! Det är inte fråga om att låta bli att ge elever utbildning eller att låta bli att undervisa i kärnämnen. Det handlar om att ha en gymnasieskola som erbjuder en plats för alla att lyckas. Vi måste väl ändå utgå från, Nalin Pekgul, att skolans elever är olika och ställer krav på en individualisering av gymnasieskolan. Det handlar också om att alla inte vill bli akademiker. Många av gymnasieeleverna vill inte fortsätta till högskolestudier. De har andra yrkesområden som inte kräver akademiska poäng. Låt också dem ha en plats i gymnasieskolan. Med de mål som är uppsatta förhindras de att ha det.
Fru talman! Vi får komma ihåg att det finns kvalificerad yrkesutbildning. Dessutom har riksdagen faktiskt beslutat om lärlingsutbildning. Det är två alternativ. Jag vill återkomma till hur viktigt det är att skolan fungerar på ett sätt som gör att alla klarar den nivå som sedan kommer att krävas när de vidareutbildar sig. Det handlar också om vilken syn man har på människan. Jag har den synen att alla ska få chansen att återkomma. Jag tror inte på att vissa är lämpade för vissa yrken och andra är lämpade för andra yrken. Jag har under många år sett människor som kanske inte var så intresserade av skolan när de gick gymnasiet men återkom senare i vuxenlivet, skaffade sig utbildning och nya jobb.
Fru talman! Nalin Pankgul sade att hon var besviken på att jag menade att skolan bara skulle ge kunskap. Jag menar att en sådan viktig verksamhet som skolan behöver vara tydlig i sina mål. Att ge kunskap utesluter naturligtvis inte att skolan har förståelse för och kunskaper om olika elevers förutsättningar och bakgrund osv. Det får inte råda någon tvekan om huvudmålet. Därför skulle jag vilja ställa en fråga till Nalin Pankgul. Vad anser Nalin Pankgul att skolans huvudmål är?
Fru talman! Jag heter Nalin Pekgul och inte Nalin Pankgul! Skolans mål är att ge alla den kunskap som behövs för att klara sig i livet. Jag uppfattade Ulf Nilsson som att skolan endast skulle stå för kunskapen. Jag menar att barn är en helhet. Man kan inte dela barnen och säga: Nu ska du vara i skolan, där du bara ska lära dig kunskaper. Du ska glömma bort allt annat som sker runtomkring dig. Barn måste få känna sig trygga, säkra och ha förtroende för personalen i skolan för att kunna ta till sig utbildningen. Det är vad jag är ute efter, Ulf Nilsson.
Fru talman! Förlåt att jag använde fel namn! Jag ser att vi ändå är överens om att huvudmålet är att ge kunskap. Då är det kanske viktigt att våga säga att skolan inte kan lösa alla andra problem. Det är inte ens i skolan som de andra problemen uppkommer. Allmänna orättvisor, motsättningar av olika slag uppkommer inte på grund av skolan. De finns i samhället.
Fru talman! Jag vill återkomma till hur viktigt det är för ett barn att må bra för att ta till sig utbildningen. Vi som vuxna kan inte koncentrera oss på ett ämne när vi känner att det inte riktigt stämmer hemma eller någon annanstans. Hur skulle då barn kunna göra det? Det är den bilden jag är emot. Jag vill se barnen som en helhet. Barn som mår bra i skolan och har förtroende för lärarna kan också ta till sig kunskaperna. Det är vad jag är ute efter.
Fru talman! Jag tycker att det är väldigt bra att Nalin Pekgul tar upp kunskapen i skolan och hur viktigt det är för eleverna att få en bra grund för att sedan gå vidare i livet. Jag håller också helt med vad gäller gymnasieskolan. Det ska var en bra grund för fortsatt utbildning. Det jag vill fråga om är en förutsättning för att kunna få kunskaperna i gymnasieskolan. Det är att vi har en bra grundskola som är till för alla anpassad efter elevens behov. Jag skulle vilja fråga Nalin Pekgul om hon ser att det finns en möjlighet att göra skolan mer individuell, att kunna utgå från varje elev och göra skolan mer flexibel och också kunna göra skoltiden mer flexibel. Det kan t.ex. vara en tioårig grundskola på sikt.
Fru talman! Jag vill tacka Sofia Jonsson för att hon tog upp det som är kärnan i skolproblemet, nämligen detta att om man inte har klarat grundskolan så kommer man inte heller att klara gymnasieskolan. Jag håller med Sofia Jonsson om att man måste se eleverna som individer. Undervisningen måste anpassas mer till varje elevs behov. Men jag vill också lägga till att det är olika på olika skolor. I denna kammare får man en bild av att skolan ser ut på ett visst sätt, nämligen att det i princip är katastrof och åt skogen. Det är så sorgligt för hela det svenska samhället att skolan ser ut som den gör, menar man. Men så är det inte! Min bild av den svenska skolan är att det finns skolor som fungerar utmärkt, precis så som jag och Sofia Jonsson är ute efter. Där syns varje elev, och där får varje elev det stöd som behövs. Det finns också skolor där detta av olika skäl inte fungerar. Det kan bero på rektorer, på lärare eller på stämningen. Det viktiga är hur man ska se till att alla skolor fungerar precis på det sätt som vi vill, och att varje barn uppmärksammas och får stöd på det sätt som behövs. Till sist vill jag säga att det tyvärr fortfarande finns skolor där utbildningen är anpassad efter en viss nivå. Där tror man att eleverna kommer hemifrån med vissa kunskaper, och sedan bygger skolan vidare på dessa kunskaper. Men elever har olika kunskaper hemifrån, och därför ska skolan se till att var och en syns och att var och en får den hjälp de behöver.
Fru talman! Visst ser skolan olika ut, och visst har barn olika erfarenhet och bakgrund när de kommer till skolstart. Men där skiljer vi oss åt. Jag tycker nämligen inte att Socialdemokraternas politik för skolan ger möjligheter för alla de här barnen. Jag tycker inte att man har en skola där man ser individen i centrum och har denna individualisering. Vi från Centerpartiet lägger fram ett förslag med individuella studieplaner redan från det att eleven börjar i år 1, så att man kan följa eleven år efter år. På detta sätt kan man utifrån elevens egna kunskaper se hur han eller hon ska kunna gå vidare. Man kan också tidigt ha t.ex. nationella prov så att man ser hur eleven klarar sig och vilka extraresurser man kan sätta in. Jag tycker inte att Socialdemokraternas politik fungerar så här. Vad vill Nalin Pekgul göra för att den ska fungera bättre?
Fru talman! Jag säger återigen: Vi kan ha ett mål nationellt här i riksdagen, och besluta att så här ska skolan fungera. Tyvärr fungerar det sedan inte alltid precis så i verkligheten. Det är inte alltid som skolorna tar till sig det som har sagts i riksdagen. Det fungerar alltså olika på olika skolor. Vissa skolor följer exakt det som vi har beslutat, och det fungerar precis så bra som det gör. Jag vill alltså ta bort den svarta bilden av den svenska skolan. Men på andra skolor fungerar det inte på samma sätt. Debatten, diskussionen och stödet till de skolor där det inte fungerar så bra kan leda till att de barn som både Sofia Jonsson och jag är ute efter, nämligen de barn som kanske inte har tillräckliga kunskaper och tillräckligt stöd hemifrån, också ska lyckas i den svenska skolan. Det är egentligen detta som det handlar om - det är vi alla överens om. Min erfarenhet, efter att ha hållit på med läxläsning i tio år, är att en del skolor mycket bygger på hur mycket eleverna har hemifrån. Det är detta som jag vill ta bort.

Fru talman! Jag tycker att Nalin Pekgul tar upp en väldigt intressant del i detta. Jag tror att fostran och lärande är två sidor av samma mynt när det gäller barnens harmoniska utveckling i skolan. Detta föreskriver ju också skollagen. Det som oroar mig ibland är att vi gör skolan sämre om vi hela tiden sprider ryktet att den är sämre än vad den på många ställen är. Det friska är bra och fint, men hur ska vi jobba med det förebyggande arbetet? Vi vill ju inte ha det som fungerar dåligt. Vi sätter in kortsiktiga resurser i form av mer stödpersonal osv., men hur ska vi långsiktigt jobba upp det hela så att vi verkligen kan se att alla barn får genomgå en harmonisk utveckling? Hur ser Nalin Pekgul på detta?
Fru talman! Hela mitt politiska engagemang bygger just på att varje barn i den svenska skolan ska få en möjlighet och en chans att lyckas i skolan. Det är därför jag över huvud taget har ägnat mig åt politik. Jag hoppas att på något sätt kunna påverka denna utveckling. Socialdemokraterna kan förstås sätta upp många mål, och säga: Så här ska det fungera! Men återigen vill jag säga att detta i mycket beror på hur olika skolor tar till sig detta. Titta på mobbning! Titta på rasism och på allt annat! Det beror på hur skolan tar till sig det hela. Jag tror att de skolor där det inte fungerar så bra behöver stöd. Just nu är jag inte riktigt beredd att säga på vilket sätt man skulle kunna ge det. Alla rektorer i varje skola borde naturligtvis älska att gå till jobbet, och kunna sprida en stämning i skolan som gjorde att alla lärare älskade att komma till jobbet. Denna stämning skulle spridas även till ungarna, som skulle tycka att det var så himla roligt att komma till skolan, och till föräldrarna, som skulle tycka att det var himla roligt att lämna sina ungar till skolan. Detta är alltså något långsiktigt, som vi får diskutera och debattera. Vi måste också försöka stötta de skolor som behöver stöd. Jag tjatar återigen om detta - det som är farligt är just de skolor där det verkligen fungerar. Där ser man ständigt oss politiker stå här och klaga och klaga över hur hemsk den svenska skolan är. På de skolorna känner man inte att den bilden stämmer. De känner inte heller att någon uppskattar det arbete som görs i de här skolorna som fungerar bra.
Fru talman! Skollagen föreskriver ju att skolan ska vara ett stöd till föräldrarnas fostran av sina barn. Jag nämnde att fostran och lärande är två sidor av samma mynt. Kan Socialdemokraterna se en möjlig väg att öka och fördjupa den fostrande uppgiften för skolorna när det gäller barnen? Vi vet ju att mer av ordning och reda gör det lättare att uppleva lusten att lära och ökar motivationen till lärande. Hur ser ni på detta?
Fru talman! Jag måste säga att jag inte riktigt fick ihop det där. Det allra viktigaste är detta: Barn som har det bra hemma klarar också skolan. Det är min bild. Detta handlar om de barn som inte har det riktigt bra hemma. Då är frågan på vilket sätt skolan stöder dem så att de också får en bra utbildning. Skolan måste kunna se de här barnen, och kunna hjälpa dem på ett sätt så att de känner att de åtminstone har några vuxna i skolan som lyssnar och att de har några som de kan prata med. När man har fått prata av sig som barn och vet att någon annan bryr sig gör det att man är mer mottaglig för de kunskaper som skolan ger. Alla barn tycker att det är roligt att lära sig. Hur ska man uppmuntra det?

Fru talman! Jag håller med skolministern om att likformigheten har minskat när det gäller arbetssättet. Vi har fått en massa nya roliga sätt att arbeta på i skolan både genom mångfald i den kommunala skolan och genom positiva inslag från de nya friskolorna. Men däremot har vi fortfarande en kraftig likformighet när det gäller studieinriktning och studieval. Vi har också en likformighet när det gäller att utnyttja tiden. Varför utnyttjas inte tiden olika i skolan så att de elever som behöver det kanske läser en kurs i ett ämne betydligt längre än andra som nästan kan hoppa över den? Där finns det mycket kvar att fundera över. Det är en del frågor som jag saknar i skolministerns anförande, en del problem som jag vill ha svar på. Hur många elever ska misslyckas och hur länge ska vi vänta innan man på allvar börjar fundera över att pröva flera olika studieinriktningar i skolan? Varför är inte skolministern intresserad av att diskutera en flexibel tioårig grundskola? Och vad ska vi göra åt den helt uppenbara lärarkrisen, dvs. bristen på lärare?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

Då skulle man verkligen kunna arbeta på ett sätt där man möter eleven på hennes egen nivå. När det gäller likformigheten vill jag återigen upprepa, fru talman, att det finns behov av en mer yrkesinriktad lärlingsutbildning. De försök som det ibland har talats om från regeringens sida har inte lett till någonting. Jag frågar återigen skolministern om hon är intresserad av att göra en allvarlig satsning på en riktig lärlingsutbildning i det svenska skolsystemet.

Fru talman! Ingegerd Wärnersson började sitt anförande med att säga att det är väldigt spännande att stå och blicka in i nästa årtusende och se vad som väntar på oss där. Och det är det. Det är också intressant att fundera över vad det är för saker runtomkring i världen som kommer att ha konsekvenser för vår utbildning - vad vi behöver i skolan, vad eleverna behöver lära sig osv. Skolministern pratade om språk, om informationssamhället, om läs och skrivutveckling och om att stötta eleverna i skolan. Detta är jätteviktigt. Men det är en sak att stå och diskutera och prata om hur viktigt detta är för eleverna, hur viktig kunskapen är hur viktigt det är med en bra skola. En annan sak är att komma med de konkreta förslagen, att ha en klar och tydlig plan så att skolan blir individuell och så att eleven sätts i centrum - konkreta förslag där man också visar i budgeten att detta vill vi i regeringen satsa på. Jag tycker att de konkreta förslagen och de stora satsningar som alla verkar vara överens om att vi vill genomföra saknas, framför allt hos regeringen. När kommer de, skolministern?

Fru talman! Visst, skolministern, är det jättebra med utredningar och grupper som sitter och diskuterar vad som komma skall. Men jag tycker att skolan har väntat länge nog. Lärarna är på bristningsgränsen för vad man klarar av. Det är stora klasser. Det finns inte tillräckligt med pengar. Det finns inte tillräckligt med gott undervisningsmaterial. Det jag skulle vilja se är att man inom regeringen tittade på detta: Hur kan man uppvärdera lärarnas roll? Hur kan man se till att inrätta specialisttjänster vad gäller utbildning och utveckling? Vad kan man ta fram för nya konkreta planer vad gäller läs och skrivutveckling, vilket skolministern också började diskutera nu? Vad kan man göra för att öka kvaliteten i skolan? Där har vi från Centerpartiet och flera andra borgerliga partier pratat om att ha ett nationellt kvalitetsinstitut tillsammans med kommuner och lärarorganisationerna så att skolorna kan få det stöd som de behöver, om de vill, för att kunna stärka skolan. Vi vill också decentralisera skolan: ha skolstyrelser där elever, föräldrar och lärare sitter tillsammans och beslutar. Då kan vi få den lokala decentraliserade makten där man har medel att kunna förfoga över för det som är lokalt och nå de kunskapsmål som vi sätter upp här. De konkreta förslagen önskar jag att regeringen också hade kunnat visa i budgeten nu.

Fru talman! Jag vill först tacka för det intressanta arbete inom Värdegrundsprojektet som har kommit i dag och överlämnats till talmannen. Jag är mycket nyfiken på det som står i denna lilla bok och hoppas att det finns möjlighet att göra den tillgänglig. Därefter vill jag uppmärksamma två delar i det vi har diskuterat i dag. Det ena är en likformig skola. Jag håller med skolministern om att det är en bra bit på väg om man tittar på att det inte är likformigt mellan skolor, kanske inte ens mellan klasser. Men inom en och samma klass, inom en och samma undervisningsgrupp har vi det stora problemet. Är det 25 barn från samma område som går i samma klass med en lärare är det svårt i dag, med den organisation vi har i systemet, att spräcka likformigheten, att se till varje elevs behov. Det var det som var själva huvudkärnan i mitt anförande, när det gällde att vi kanske skulle hitta andra lösningar för de elever som kommer till skolan. Det vill jag rikta uppmärksamheten på, därför att för oss är eleven minsta enheten, inte klassen och inte skolan. Hur gör ni inom regeringen när det gäller att omsätta olika delar i rapporter och annat i konkreta lösningar? Utgår ni från de värderingar och de beslut som är fattade i riksdagen och som finns som bakgrundsskrivning till läroplanen när ni omsätter de olika problemen och åtgärderna i förslag till konkreta lösningar?

Fru talman! Min fråga är: Vilka åtgärder tänker skolministern vidta om en skola inte uppfyller de mål som man har endera i kommunal skolplan eller i den läroplan som vi har fattat beslut om i riksdagen? Finns det sanktionsåtgärder eller kommer vi att kunna läsa i rapporter att skolan fortsätter på samma sätt? Hur tänker man handskas med den frågan?

Fru talman! Det yttersta ansvaret för att skolans mål ska nås ligger alltid på skolministern. Det är skolministerns egna ord i den debatt som fördes här i slutet av november. Skolministern borde kanske dra några slutsatser utifrån det. Det är nämligen så att vi har problem med regelverk, villkor, ledning och resultat. Det jag hitintills har hört i den här debatten är att vi ska ta reda på mer fakta. Det räcker inte, snälla skolministern, det räcker inte. Fakta finns ju redan. Var är förslagen? Förslagen lyser så här långt, enligt min mening, med sin frånvaro. Men jag ska ta fasta på en sak. Skolministern sade att vi ska ha förutsättningslösa diskussioner och tillsammans hitta nya lösningar. Jag ställde en fråga i mitt anförande: Är skolministern beredd att med bl.a. moderaterna diskutera ett nytt finansieringssystem för den svenska skolan? Det är en fråga, som söker sitt svar. Det jag också blir förvånad över är när skolministern säger: En av de viktigaste frågorna är språket. Det håller jag med om. Men samtidigt har regeringen lagt fram förslag och genomdrivit förändringar som innebär en nedgradering av språkets betydelse, bl.a. inom lärarutbildningen. Här skickas ytterligare signaler från skolministern som har olika innebörd. Det är också ett av problemen med den svenska utbildningspolitiska diskussionen. Just att ledande regeringsföreträdare säger en sak på ett ställe och en annan sak på ett annat.

Fru talman! Tack så mycket för det svaret, skolministern. Det bekräftar bara vad jag har sagt i min frågeställning. Här ser vi ytterligare ett exempel på att ministern vid ett tillfälle säger en sak för att vid nästa tillfälle säga någonting annat. Ministern sade att vi skulle ha förutsättningslösa diskussioner för att tillsammans hitta nya lösningar. Det är bara att konstatera att det inte gäller. Skolministern vet mycket väl att moderatledda kommuner satsar mer än socialdemokratiska på skolorna. Det förslag om maxtaxa som skolministern har varit med om att genomföra kommer att medföra ekonomiska åtaganden för kommunerna. Därmed urholkas kommunernas möjligheter, genom de beslut och förslag som regeringen har lagt fram, att göra de satsningar vi anser vara så nödvändiga. Än en gång hör man skolministern säga en sak och mena någonting annat. Skolan är värd så mycket mer än dessa ord som vi har hört nu.

Fru talman! Jag kommer i mitt anförande att beröra den första delen av utbildningsutskottets betänkande, den del som rör förskola, skola och vuxenutbildning. Med tanke på att förskolefrågor fört en ganska undanskymd tillvaro i dagens debatt, är jag glad att jag när jag förberedde dagens debatt valde att lägga tyngdpunkten på förskolefrågor. Kalle Larsson kommer senare att beröra frågor som rör universitet och högskola. Inledningsvis vill jag säga att Vänsterpartiet står bakom utskottsmajoritetens förslag, och jag vill därmed yrka bifall till hemställan i utbildningsutskottets betänkande. Om jag som vänsterpartist ska lyfta fram någonting, förutom den förskole och maxtaxediskussion som jag som sagt återkommer till, blir det satsningen på utbildningen i storstadsregionerna - som ministern också nämnde i sitt anförande. Det faktum att satsningen utökas med 45 miljoner kronor med en riktad satsning för att bryta segregationen är bra. Det är värt att notera i sammanhanget att Moderaterna avstyrker hela satsningen. Jag försökte när jag gick igenom betänkandet att hitta ett samlat borgerligt alternativ. Tyvärr misslyckades jag. Låt mig ta några axplock ur de borgerliga alternativen. Folkpartiet vill skära ned 25 % av insatserna inom kunskapslyftet medan Kristdemokraterna vill satsa mer. Kristdemokraterna vill minska på satsningen på IT i skolan medan Moderaterna vill satsa betydligt mer. Sanningen att säga finns det inte en enda gemensam borgerlig reservation. Inte ens den för borgerligheten så förhatliga maxtaxan har lyckats helt ena borgerligheten. Fru talman! I betänkandet sägs bl.a. att "det är angeläget att alla barn ges möjlighet att delta i förskolan. Detta sett inte minst ur ett barnperspektiv." Vänsterpartiet har under lång tid pekat på det orimliga i att förskolan faktiskt stänger ute många av de barn som kanske bäst behöver förskolan. Därför är det med glädje vi från Vänsterpartiet kan konstatera att steg nu tas för att göra förskolan till en förskola för alla. Det är också positivt att kristdemokrater, folkpartister och, såvitt jag förstår, även moderater och jag tror även centerpartister, ser positivt på tankegångarna. Att de sedan i vanlig ordning ska ha skrivningar om valfrihet och mångfald ser jag inte så allvarligt på. I grunden är det ett slag erkännande av förskolans betydelse för det livslånga lärandet. Diskussionen omkring den allmänna förskolan och maxtaxan är, trots det uns av samsyn som finns beträffande förskolans betydelse, en i hög grad politisk fråga. I den gemensamma reservationen från Moderaterna, Kristdemokraterna och Centern framgår följande: "Vi anser således att införandet av en maxtaxa är förkastligt från åtminstone tre perspektiv - ideologiskt, ekonomiskt och fördelningspolitiskt." Fru talman! Jag delar uppfattningen om att frågan är ideologisk, att frågan har stor ekonomisk betydelse och innehåller avsevärda resurser och att den har en fördelningspolitisk betydelse. Däremot, och det är väl ingen överraskning, gör jag en helt annan bedömning vad beträffar värdet av reformen. Grundtankarna i reformen är inte förkastliga, snarare kanske förträffliga. Vad de flesta av de borgerliga motståndarna inte ser är den koppling som finns mellan förslagen om en allmän förskola och låga avgifter för förskoleverksamhet. Förslagen är viktiga ur ett utbildningspolitiskt perspektiv, ur ett jämställdhetsperspektiv, ur ett klassperspektiv och framför allt ur ett barnperspektiv. Ett borgerligt parti skiljer ut sig, nämligen Folkpartiet, vars ställningstagande är intressant. Jag hoppas att jag hinner kommentera Folkpartiets reservation. Fru talman! Låt mig börja med det ideologiska perspektivet. Ur både ett klass och ett könsperspektiv innebär förslagen att positionerna stärks. Bl.a. kommer förslagen att ta bort många av de ekonomiska hindren för kvinnors förvärvsarbete. Sänkta avgifter inom förskolan skapar t.ex. utrymme för män att bli mer delaktiga i familjeliv och hemarbete. Jag noterar särskilt den aktivitet som fanns i Stockholm i lördags med en demonstration - om jag var rätt underrättad - och en debattartikel i Aftonbladet. Sänkta avgifter inom förskolan ger kvinnor möjligheter att gå från deltidsarbete upp till heltid. Rättigheten till förskoleverksamhet är och har varit en mycket viktig fråga för oss i Vänsterpartiet. Om vi menar allvar med förskoleverksamhet för alla, ska vi naturligtvis sträva mot så låga avgifter som möjligt. Sedan över till det ekonomiska perspektivet. Det avsätts stora resurser för förslaget. Det går alltid att säga att resurser behövs bättre på andra ställen. Vänsterpartiet är mycket medvetet om att barnfamiljerna som grupp burit en stor ekonomisk börda under 90-talet, och därför är en kraftfull satsning på barnfamiljer välkommen. Det finns också ett mycket klart samband mellan den allmänna utbildningsnivån i ett samhälle och tillväxten. För att ge fler barn de verktyg som behövs för att tillgodogöra sig grundskolan, som mycket av debatten i dag har handlat om, är en satsning på förskolan mycket viktig. Det är här man på ett tidigt stadium kan sätta in resurser för att de barn som behöver extra stöd ska få det. När det gäller barn till invandrade är det en enorm skillnad mellan att tillgodogöra sig det svenska språket i småbarnsåren och att försöka lära sig ett nytt språk som sjuåring i en skola som förutsätter att man redan kan språket. Sammantaget: Förskolereformen är en investering som betyder mer än de flesta kan ana när det gäller den framtida utbildningsnivån i vårt samhälle. Vi diskuterar just nu framtiden - ett nytt millennium. Förskolereformen är en viktig tillväxtinvestering. Till sist vill jag ta upp det fördelningspolitiska perspektivet. Här handlar det egentligen i grunden om generell välfärdspolitik. Jag är medveten om att det därmed kanske inte är lätt för alla borgerliga företrädare att förstå. Generell välfärdspolitik har inte direkt varit ett högprioriterat borgerligt projekt. Det skulle vara lätt att använda min länsgranne Ingemar Stenmarks bevingade uttryck om att det inte är lönt att försöka förklara för dem som inte begriper och nöja sig med det. Men eftersom jag är av en nyfiken natur skulle jag vilja veta lite mer om de borgerligas syn på fördelningspolitik. Jag skulle vilja fråga några av de borgerliga företrädarna varför man är rädd för att utveckla den generella välfärden. Vill man något annat? Varför ska den generella välfärden inte kunnat omfatta förskoleverksamheten? Ska vi avgiftsbelägga skolmåltider för barn med rika föräldrar? Ska föräldrar som tjänar mer än 50 000 i månaden betala för sina barns skolböcker? Ska vi skapa inkomstrelaterade avgifter för nyttjande av trottoarer? Fru talman! Som vänsterpartist försvarar jag och vill utveckla den generella välfärden. Jag menar att fördelningspolitiken i första hand ska skötas av skattepolitiken och att generella lösningar ska gälla för välfärden. Jag hinner, tror jag, en kort kommentar till den folkpartistiska reservationen, där det framkommer att lokala frågor ska lösas lokalt. Jag instämmer till fullo. Folkpartiet lyckas, tycker jag, med ett litet konststycke när man först talar närmast lyriskt om förslagen - jag tror att man egentligen vill lite mer - men till slut går emot dem med hänvisning till en kommunal barnomsorgspeng. Kommer Folkpartiet utifrån sin i grunden positiva inställning att våga stå upp, eller är högersamarbetet viktigare än barnen och jämställdheten? Rapporten om allmän förskola och maxtaxa är nu ute på remiss. Vänsterpartiet ser fram emot ett nära samarbete med regeringen för att slutligen kunna presentera förslag till en av de viktigaste generella välfärdsreformerna under senare år. Där hoppas jag att Miljöpartiet hänger med, eller hur? Fru talman! Avslutningsvis vill jag ta upp några av de idéer som Vänsterpartiet tar med sig i det framtida arbetet. För det första: Den allmänna förskolan ska prioriteras. Det pedagogiska innehållet och kvaliteten är nyckelfrågor. För det andra: Alla barn, dvs. även barn i åldern ett till tre år med föräldralediga föräldrar, bör ges möjlighet till deltagande i förskoleverksamheten. Det är barnperspektivet igen. För det tredje handlar det om en generell välfärdsreform. En reform av detta slag ska naturligtvis också påverka skattesystemet - det verktyg som i huvudsak ska användas för fördelningspolitik. För det fjärde: Det behövs noggranna analyser för att hitta rättvisa lösningar för kommunsektorn. Remisserna kommer här att utgöra en mycket viktig del. Till sist har jag en vision. Tänk om vi kunde kombinera ett införande av allmän förskola och låga avgifter inom förskoleverksamheten med en annan mycket viktig framtida välfärdsreform, nämligen en arbetstidsförkortningsreform där några av de stora vinnarna är samma vinnare som i förskolereformen, nämligen barnen. Där hoppas jag att ni hänger med i Miljöpartiet och Socialdemokraterna, eller hur?

Fru talman! Lennart Gustavsson har ägnat sig huvudsakligen åt allmän förskola och maxtaxa. Det var en intressant redovisning han gav, särskilt när han påstod att han är för en maxtaxa med hänvisning till att han är motståndare till inkomstrelaterade avgiftssystem. Om jag minns de tidigare debatterna rätt har Vänsterpartiet faktiskt varit det parti som hårdast har drivit försvaret av inkomstrelaterade avgiftssystem bl.a. inom barnomsorgen. Jag har själv motionerat mot dessa system. Han sade också att positionerna stärks med detta förslag. För vem? Ett av de konstateranden vi gör är att riksdagsledamöter i kammaren är några av de stora vinnarna under förutsättning, naturligtvis, att de har barn i barnomsorg och förskola. Det är några av de stora vinnarna med denna reform. Vi har lagt fram andra förslag som mer än väl beaktar effekterna för låg och medelinkomsttagare, men vi behandlar barnfamiljerna som en grupp. Det är väsentligt. Där ligger en skillnad mellan Vänsterpartiets syn och Moderaternas syn. Jag har en fråga också. I och med att Lennart Gustavsson inte tog upp friskolor är jag väldigt intresserad. Ni anser att eleverna inte gynnas av friskolor, utan snarare tvärtom. Men hur blir det då med alla de alternativ som finns inom barnomsorgen, t.ex., och som finns inom förskolorna, med det system ni nu vill genomföra och med den inställning ni tidigare har redovisat när det gäller alternativa driftsformer i skolan?
Fru talman! Jag ska ta ett par av dessa frågor, och så får vi se vad vi hinner. Vi har väl en omgång till om vi inte hinner allihopa. Om jag börjar med de inkomstrelaterade avgifter som förekommer i många kommuner, som jag förstår att Tomas Högström har agerat emot kraftfullt kommunalt, kan jag säga att de är ett resultat av ett system som vi har. Jag antar att Tomas Högström är en flitig läsare av Skolverkets rapporter. I en rapport som heter 174 kommenterar Skolverket just förekomsten av avgifter. Man säger så här: Skolverket anser att utvecklingen av de tidsrelaterade taxorna - man syftar på olika typer av taxor - kan sägas spegla en syn på förskolan och fritidshemmet som går tvärsemot det reformarbete som pågår. Avgifterna ges en styrande roll som inte tar hänsyn till det pedagogiska innehållet i verksamheten. Om vi ska lyfta blicken är det intressant att ställa en fråga till moderaterna och Tomas Högström om huruvida moderaterna anser att det livslånga lärandet är viktigt. Är förskolans roll i det livslånga lärandet viktig? Tomas Högström pratade väl om betydelsen av bildning och kunskap i skolan, men är förskolans roll viktig? Mot vilken bakgrund motsätter sig moderaterna i så fall tanken att vi ska ge alla barn goda förutsättningar att delta i förskolan?
Fru talman! Det livslånga lärandet är viktigt. Självklart spelar förskolan en roll där. Det har vi också visat både i handling och i beslut. Det är intressant att konstatera att Lennart Gustavsson negligerar den oro som vi och andra partier känner för de alternativ som har vuxit upp i kommunerna och som nu riskeras i och med det förslag till maxtaxa och regelverk som ni, bl.a., är företrädare för.
Fru talman! Just nu föreligger inget förslag. Det föreligger en rapport - en departementsskrivelse. Just nu pågår ett arbete, och Vänsterpartiet har ambitionen och förhoppningen att få delta ordentligt i skrivandet, som förhoppningsvis resulterar i en proposition som kan föreläggas riksdagen före sommaren. Vi har ett regelverk som reglerar kommunernas skyldigheter och möjligheter att ge ekonomisk ersättning till förskoleverksamhet som bedrivs i privat eller kooperativ verksamhet. I rapporten, och i den diskussion som pågår just nu, finns ingenting om förändringar i det regelverket, om det nu kan vara någon tröst för Tomas Högström och något som han kan ta med sig ut till sina oroade privatskoleförespråkare.
Fru talman! Lennart Gustavsson inledde med, vad gäller maxtaxan och den allmänna förskolan, att säga att valfrihet och rättigheter för föräldrarna bara är snack från oppositionspartierna. Ja, det kanske är snack för Lennart Gustavsson och för Vänsterpartiet, men för Centerpartiet är det oerhört viktigt att se till familjens rättigheter och möjligheter att bestämma över sin egen vardag och över vilken typ av barnomsorg de vill ha. Vi vill inte ha det som i Vänsterpartiets och regeringens förslag där man enligt gammal vana säger att nu ska vi återigen bestämma vad som är bäst för familjerna, vad som är bäst för barnen. Jag vet inte om det är någon ny stil av Vänsterpartiet att nu börja säga att de som redan har det gott ställt ska kunna få det ännu bättre. För min och Centerpartiets del är det oerhört viktigt med barnomsorgen och familjepolitiken. Vi satsar stort, och vi är också för valfrihet och mångfald. Vi är för ett införande av ett barnkonto. Förslaget innebär att vi växlar de pengar som ni lägger på maxtaxan, som innebär att alla ska ha likadant, till barnkontot där vi ger föräldrarna rättighet att välja barnomsorg från det att barnet föds fram tills barnet är sex år. Det tycker jag är en värdig politik för familjerna.
Fru talman! Eftersom det mer var ett debattinlägg och mindre en fråga till mig, kan jag kontra med att ställa samma frågor som jag ställde till Tomas Högström. Menar Centerpartiet att förskolan är en viktig del i det livslånga lärandet? Menar Centerpartiet att låga avgifter är en möjlighet för alla barn att delta i förskolan och en rättvisefråga? Det vore rätt intressant att höra Centerpartiets inställning i frågan. Sedan åter: Jag sade att det ibland är lite komplicerat att förklara vad generell välfärdspolitik är. Jag tycker att Sofia Jonssons inlägg visar att jag pedagogiskt inte lyckades fullständigt. Som en del i den generella välfärden kan man säga att miljonärer får barnbidrag. Är det rätt eller inte rätt? Vi har valt att fördela den generella välfärden med generella lösningar, som sedan finansieras via ett skattesystem som ska innehålla progressivitet. Här kan jag säga att vi från Vänsterpartiets sida kanske vill gå längre än våra samarbetspartier.
Fru talman! Ja, jag tycker att det är bra med allmän förskola. Jag tycker att det är bra att alla barn får möjligheter att lära sig tidigt, oavsett varifrån de kommer, vilken familj och bakgrund de har. Det är viktigt. Men det är också viktigt för familjer att kunna ha rättigheten att bestämma över sin egen vardag. Det handlar om rättigheten och möjligheten att säga: Jag vill ha mitt barn här. Jag vill bilda ett kooperativ där mitt barn kan få gå eller välja någon annan form där barnet får möjlighet att vidareutvecklas. Det är klart att detta blir ju grunden för det livslånga lärandet som är så oerhört viktigt. Jag tycker att varken regeringen eller Vänsterpartiet har, annat än vad gäller barnkontot, kunnat visa några konkreta förslag till lösningar. Sedan kommer man då med ett förslag som säger att alla ska behandlas lika, att vi ska bestämma vad alla familjer ska göra och att det är det bästa för dem. Det är en gammal och förlegad politik. Jag tycker inte att den passar ihop med det nya kunskapssamhället, som alla har talat så gott om i dag. Jag är för barnfamiljers rättigheter. Jag är för att barn ska ha en bra valfrihet och en bra uppväxt. Centerpartiets förslag om ett barnkonto innebär att familjerna får rättigheten till pengar, så att de själva kan bestämma vilken form av barnomsorg de vill ha för sina barn.
Fru talman! Sofia Jonsson har inte rätt till ytterligare replik, så jag ska försöka att vara snäll. I en framtid kanske vi får diskutera och reda ut familjebegreppet även med Centerpartiet. Vi diskuterade huruvida någonting är föråldrat här. Jag tror att det synsätt på familjen som Sofia Jonsson ger uttryck för i grunden är föråldrat. Verkligheten säger någonting annat om hur den svenska familjen faktiskt ser ut. Det tycker jag också att man ska ta hänsyn till när man diskuterar frågorna om allmän förskola och maxtaxa. Det skulle också vara intressant att veta vad som har kommit fram hittills i arbetet med denna reform som skulle omöjliggöra att föräldrar går samman och jobbar i kooperativ form inom förskolan och ändå har del av den allmänna förskolans maxtaxa. Inget! Läs och ta del av rapporten! Jag tycker att det är otroligt viktigt att ta del av vad rapporten kommer fram till innan man slänger ur sig en del saker som saknar någon som helst bäring.
Fru talman! Det är intressant att Lennart Gustavsson talar om tillväxtpolitik, fördelningspolitik och generell välfärd. Det är förvånansvärt att det parti som av tradition sagts vara arbetarnas parti i alla sammanhang kämpar för akademikerna. Har handens arbete förlorat sitt värde för vänsterpartisterna? Det är den ena frågan. Den andra handlar om att det finns ett slags glidning i perspektivet som förvånar mig. Ni talar om barnperspektivet och att det ska finnas förskola för varje barn. Javisst, men är det så att barnen vill ha den? Är den till för varje barn, eller är det de vuxna som säger att barn ska gå i förskolan? När man sedan kommer till gymnasieelever handlar det om att alla ska till universitet. Men vill alla gymnasieelever till universitet? Var finns individperspektivet då? Hur dribblar Lennart Gustavsson mellan de olika perspektiven? I de studier som jag har sett är det många som faktiskt drömmer om ett helt vanligt yrke. Kristdemokraternas grundsyn är att människornas värde är detsamma oavsett vad de gör. Men också arbetets värde är viktigt i det stora maskineri som ett samhälle och ett välfärdssamhälle är, generellt eller icke. Ett sådant bygger faktiskt på att det är olika typer av yrken, kunskaper och funktioner som behövs i ett samhälle.
Fru talman! Jag följde inte riktigt med i alla svängar här, men jag ska i alla fall kommentera en del. Handens arbete har på inget sätt förlorat sitt värde. Däremot vet vi att det framtida samhället kommer att ställa helt andra och större krav på människor att kunna ta initiativ, vara engagerade och delaktiga på ett helt annat sätt än nu. Därför kommer det också att ställas större krav på utbildning och utbildningssystemet. Sedan var det en fråga om huruvida vi har blivit ett akademikervänligt parti. Jag antar att det syftar tillbaka på detta med maxtaxan och att den skulle gynna de som tjänar mest i kronor och ören, vilket naturligtvis är rätt och som de flesta andra välfärdssystem gör. Därför måste vi ha en skattepolitik så att säga bredvid. Men återigen: Den generella välfärdspolitiken och tankarna bakom den är inte helt lätt att förklara när man diskuterar med borgerliga företrädare. Jag har lite talartid kvar och vill därför passa på att ställa samma fråga till Kristdemokraterna som jag har ställt till Centerpartiet och Moderaterna. Jag antar och utgår från att även Kristdemokraterna ställer upp på synen på det livslånga lärandet. Jag antar också att Kristdemokraterna ser förskolans roll och betydelse i det livslånga lärandet. Vad är det för fel på att vi ska se till att vi har en förskola som gör det möjligt för alla barn, oavsett hur mycket föräldrarna tjänar, att delta i den? Vad är det för fel på detta synsätt? Varför ställer inte Kristdemokraterna upp på en sådan syn?
Fru talman! Frågan om maxtaxan som begrepp har jag överlämnat till min kollega Gunilla Tjernberg. Men jag ska svara på något annat. Hade Lennart Gustavsson, fru talman, varit uppmärksam på mitt inlägg tidigare hade han vetat att jag värnar om det livslånga lärandet. Det är otroligt viktigt. Kunskapslyftskommittén har lagt fast att gymnasienivå är det som krävs för en delaktighet i samhället, och det är jag en ivrig förespråkare för. Jag är inte bara en mild accepterande person, utan jag är en förespråkare för delaktighet i samhället. Men jag ser inte den generella välfärden i ekonomiska termer på det sätt som Vänsterpartiet gör, och jag tror att det är där vi skiljer ut oss. Jag vill se individens välbefinnande snarare än en materiell välfärd i ett samhälle. Jag vill se individens upplevelse av välbefinnande som grunden för varje gott samhälle med en välutvecklad kultur och ett välutvecklat utbildningssystem. Det är därför det är viktigt att vi får delaktighet i samhället för alla, men också att människor själva ska få avgöra vad de vill. Det gäller från de små barnen, att föräldrarna kan välja alternativ, till den vuxna människan, som ska ha gott om val och alternativ för att utveckla sina olika förmågor. Varje blomma ska få blomma utifrån sina förutsättningar, sina färger, sin styrka och sin form. Det är det som kristdemokraterna ställer upp på, och det är det vi vill utveckla i hela vårt program. Det var ingen slump att mitt anförande tidigare i dag byggde på att den syn som vi presenterar i den här kammaren också ska bli tydlig i de system och de lösningar vi väljer i samhället.
Fru talman! Jag ska hålla den här repliken väldigt kort. Först vill jag säga att jag är helt överens om att vi är oense, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna, i fråga om synen på den generella välfärden. Det tror jag att man kan vara överens om. Men åter till den här andra beskrivningen, den om att låta alla blommor blomma och om att se individen. Jag såg inget direkt angrepp på vad jag sade i mitt anförande eller i några repliker. Mycket av det som framkommer i Yvonne Anderssons replik är ju ganska allmänt hållet, sådant som jag tror att de flesta av kammarens ledamöter inte har svårt att ställa upp på.
Fru talman! Lennart Gustavsson hade uppenbarligen vissa svårigheter att läsa Folkpartiets reservation. Därför vill jag informera om att Folkpartiet länge har drivit frågan om en pedagogiskt inriktad förskoleverksamhet för barn från tre års ålder. Därför tycker vi att det är bra att regeringen och samarbetspartierna nu kommer med ett förslag om en pedagogiskt inriktad, kostnadsfri förskola med verksamhet cirka tre timmar om dagen. Däremot tycker jag det är synd, och jag förstår inte varför, att inte Vänsterpartiet vill löpa linan ut och även instämma i folkpartikravet att det ska skrivas in att det är pedagogiskt utbildad personal som ska ansvara för verksamheten. Vi vill betona det pedagogiska målet med förskolan. Maxtaxa är en helt annan sak. Det handlar om en statlig subvention för barnomsorg 5-8 timmar om dagen där staten bestämmer att låsa miljarder kronor och avgöra att det är detta kommunerna ska prioritera när de kanske hellre skulle vilja prioritera insatser i hemvården, hemtjänsten, äldresjukvården eller något annat problem som finns i kommunen. Jag kan inte, lika lite som övriga talare här, förstå att Vänsterpartiet vill ställa upp på att staten ska bestämma över en sådan jättelik subvention till många medel och höginkomsttagare för barnomsorg när man faktiskt inte vet exakt vilka behov som är de mesta akuta ute i kommunerna.
Fru talman! Jag tror att jag har läst Folkpartiets reservation ganska noggrant. Att jag sedan kanske fattar fel är en annan sak. Jag ska börja med att upprepa de frågor som jag nu ställt till tre borgerliga företrädare. Jag ska också ställa dem till Ulf Nilsson som företrädare för Folkpartiet. Är det livslånga lärandet viktigt? Har förskolan en naturlig roll i det livslånga lärandet? Då är det en förskola som inte bara omfattar det vi nu diskuterar, alltså den allmänna förskolan, utan då diskuterar vi en förskoleverksamhet som vi erbjuder från ett års ålder. Har den förskoleverksamheten en betydelse för det livslångs lärandet? Om Ulf Nilsson svarar ja på den frågan måste han förklara för mig varför vi inte ska göra det möjligt för alla barn att delta i den verksamheten. Varför ska tjockleken på föräldrarnas ha en avgörande betydelse för detta? Sedan åter till den statliga subventionen. Jag hoppas att Ulf Nilsson har läst rapporten. Där framgår det ganska tydligt att det här faktiskt inte ska inkräkta på det kommunala självstyret utan ges som en möjlighet. Det ska vara en möjlighet för kommunerna att hoppa på det här. Om det nu finns folkpartistiskt styrda kommuner som tycker att det här är förkastligt har de ju en möjlighet att avstå från att införa maxtaxan. Det gäller bara att göra ett bra kommunalval.
Fru talman! Beträffande detta med tjocklek på plånboken, Lennart Gustavsson: De som påverkas av en maxtaxa är ju inte de låginkomsttagare, som redan i dag har kraftigt subventionerade barnomsorgsavgifter, utan det är medel och höginkomsttagare. I övrigt när det gäller det kommunala självstyret har Lennart Gustavsson rätt i att det naturligtvis är frivilligt för kommunerna att gå med på det här. Men pengarna är ju låsta för detta ändamål. De kan inte delas ut i kommunerna för att satsas på gamla eller på färdtjänst eller något. Därför är det ändå ett kraftigt ingrepp i det kommunala självstyret, Lennart Gustavsson.
Fru talman! Den sista synpunkten är ju helt riktig. Här gör vi en prioritering av befintliga resurser. Vi gör en politisk prioritering av resurser där vi bl.a. säger som jag sade i mitt anförande, att under 90-talet har barnfamiljer fått ta en stor del av de konsekvenser som neddragningarna fått. Här gör vi, när vi bedömer att vi har ett ekonomiskt utrymme, en medveten satsning på barnfamiljer, och framför allt på barnen. Men som jag också tidigare sagt är detta inte bara en sådan satsning. Det här är en satsning ur ett utbildningspolitiskt perspektiv och ett klassperspektiv. Det har att göra med den generella välfärden, och den är svår att förstå har jag förstått. Det är en satsning ur ett jämställdhetsperspektiv. Det här är en medveten satsning på barn, en medveten satsning för att lyfta upp jämställdheten. Det är också en medveten utbildningspolitisk satsning. Därför avsätter vi pengar till det här, och därför ska vi tillsammans med regeringen, socialdemokratin och - hoppas jag - också Miljöpartiet vara med och utforma en bra reform för 2000

Fru talman! Jag tänkte börja med att ta upp en aspekt på utbildningen som har kommit bort lite grann i debatten här. Det är att hela utbildningsområdet under 90-talet har varit föremål för en mycket kraftig volymökning. Fler och fler människor går i utbildning i vårt land. Det gäller rätt igenom hela utbildningssystemet. Det är fler barn i förskolan. Det är gymnasieutbildning för i stort sett alla i tre år. Eftergymnasial utbildning i olika yrkesutbildningar har ökat, och vi har haft en närmast våldsam ökning av antalet platser vid högskolor och universitet. Därtill kommer ökningen genom kunskapslyftets satsning på vuxenstuderande på gymnasienivå, med närmare 200 000 personer som har passerat utbildningen. Till den här bilden hör också att vi har fått en betydligt mer heterogen elevgrupp genom att vi t.ex. har många elever som har invandrarbakgrund. Allt det här är naturligtvis bra. Men den här kraftiga utbyggnaden, som saknar motstycke i svensk utbildningshistoria, har drivits fram av flera olika orsaker - inte bara pedagogiska. En är naturligtvis den stora arbetslösheten. Att satsa på utbildning i tider av hög arbetslöshet är god politik. En annan orsak är den växande bristen på arbetskraft inom vissa yrkesområden. Det gäller t.ex. data, naturkunskap, teknik, vård och vissa kategorier av lärare. En tredje orsak har varit medvetandet om att det framtida samhället är ett kunskapssamhälle där arbete såväl som andra delar av livet kommer att ställa höga krav på kunskap, högre krav än tidigare. Den snabba utvecklingen på utbildningens område har inte alltid föregåtts av god planering och bra förberedelser inför förändringarna. Det sammanhänger naturligtvis med att en del av orsakerna har varit akuta problem, t.ex. arbetslösheten. Det har haft lite karaktär av snabbutryckning. Följden har blivit att vi har kvalitetsbrister på sina håll, och utbildningar som vilar i sina gamla former trots att de nya studerandegrupperna egentligen kräver ganska genomgripande förändringar av undervisningens form och innehåll. Nu är vi i ett skede där utbyggnaden bör fortsätta i lugnare takt, och det som inte har hunnits med vad gäller kvalitetsutveckling och omställning av utbildningens form och innehåll ska åtgärdas. Årets budget återspeglar väl detta dubbla åtagande från staten. Expansionen fortsätter. Bl.a. anslås ytterligare drygt 10 000 studieplatser per år till högskolor och universitet och ökade resurser till forskarutbildningen. Grundforskningen får ökat stöd. Medel har avsatts för att ge fler möjligheter till en plats i förskolan. Kommunernas ekonomi har förstärkts, dels genom ökade statsanslag, dels genom ökade intäkter tack vare högkonjunktur och minskad arbetslöshet. Detta ger utrymme för en ökad kvalitetshöjning i förskola, grundskola och gymnasium, och det är ett utrymme som kommunerna måste utnyttja. Det ligger alltså ett tungt ansvar på kommunerna att se till att resurserna hamnar där de så väl behövs. Kvalitetsarbetet har också förstärkts genom satsningar i budgeten på kvalitetsgranskning och utveckling från olika instanser, bl.a. Skolverket, Högskoleverket och den nya organisationen för utbildning av elever med olika funktionshinder. Stora anslag finns i budgeten för kompetensutveckling av skolans personal. Hela utbildningsväsendet, förskola, skola och högskola, måste erbjuda en miljö där varje elev eller student kan trivas och arbeta utifrån sina egna intressen och förutsättningar. Och det som brister är tillgången på kompetent personal. Det är för få vuxna i skolan. Det behövs fler lärare och en bättre lärarutbildning. Och det gäller från förskolan och upp till universitet och högskolor. Det behövs också en god tillgång till elevvårdande personal av olika kategorier - specialpedagoger för elever med behov av särskilt stöd, skolpsykologer för elever med psykiska problem, kuratorer för elever med sociala problem, osv. Så länge skolan inte har dessa resurser kan vi inte förvänta oss att skolan ska nå kvalitetsmålen fullt ut. Här ligger alltså huvudproblemet. De behov som finns i de olika skolorna är naturligtvis väldigt olika beroende på var skolan ligger och på vilket elevunderlag som man har. Moderaternas skolpeng innebär snarast ett steg i fel riktning i den utvecklingen. I detta sammanhang måste jag säga att jag är förvånad över Vänsterpartiets prioriteringar, där man så ivrigt förespråkar att man ska lägga 5 miljarder kronor på maxtaxan som ju knappast bidrar till lösningen av dessa problem. Vi kan återkomma till detta senare. Budgeten återspeglar dessa problem och deras lösningar med direkta anslag för kompetensutbildning och ett ökat antal platser i lärarutbildningen. Där aviseras också kommande förslag om en förbättrad lärarutbildning, ökad kvalitetsutvärdering och hjälp till förskolor, skolor, högskolor och universitet i just arbetet med att öka kvaliteten. Vi har också framför oss en genomgripande förändring av hela skollagen - en ny organisation och finansieringsform i fråga om forskning och forskarutbildning, effektiviseringar av utbildning för elever med funktionshinder, alltså nya former för kvalitetsarbetet. De borgerliga oppositionspartierna har i en rad motioner väckt förslag som ligger i linje med det som nu håller på att hända. Många förslag kan ses som ett uttryck för att det finns en bred överensstämmelse om vad som behöver göras. Det handlar om nyanser i prioriteringar och om krav på att saker och ting ska ske snabbare. Sofia Jonsson inledde med att säga att det inte fanns några förslag. Det måste bero på att hon inte har läst på. Sedan nämner hon en lång rad förslag som ju faktiskt finns nämnda i budgeten och i regeringens proposition. Nåväl, det finns naturligtvis också skillnader i uppfattning om hur resurserna ska fördelas på vissa poster. Lennart Gustavsson gjorde en intressant notering av att det fanns nästan pinsamma skillnader i det borgerliga ledet. Vi ser inte något enigt förslag från den borgerliga sidan. Speciellt intressant är naturligtvis förslagen från de två största partierna i det borgerliga blocket, Moderaterna och Kristdemokraterna. Vi ser att Moderaterna vill minska antalet platser i kunskapslyftet. Där vill Kristdemokraterna tvärtom. Moderaterna vill ge mer pengar till IT i skolan. Kristdemokraterna vill minska anslagen till IT i skolan. Moderaterna vill öka anslagen till grundutbildning vid universitet och högskolor. Kristdemokraterna har motionerat om att minska anslagen till grundutbildningsplatserna. Det finns många sådana exempel från de två stora presumtiva samarbetspartiernas förslag. Det är alltså påfallande svårt att se något som helst borgerligt alternativ till regeringens politik. Men det kanske inte krävs i dagsläget. Det är ju långt fram till valet. Man kan ju tänka sig en sorts kompromiss mellan dessa två förslag, att moderater och kristdemokrater går halva vägen var och att man räknar ut något slags medelvärde. Men då hamnar man alltså på regeringens förslag, och då blir det ju inget alternativ alls. Det är väl så att om vi ska få någon opposition här i kammaren så är det klokt att borgerligheten fortsätter att vara splittrad. Miljöpartiet har alltså samverkat med regeringen när det gäller utbildningspolitiken, inklusive årets budget för utgiftsområdena 15 och 16. Vi i Miljöpartiet har i motioner under tidigare år stött den här expansionen inom utbildningsområdet. Men vi har också varnat och efterlyst bättre förberedelser, så att de nya studerandegrupperna skulle kunna tas emot på ett bättre sätt i de nya skolformerna. Att kvalitetskraven nu uppmärksammas mer än i någon tidigare budget hälsar vi naturligtvis med glädje. Det aviserade stödet till grundforskning och forskarutbildning är naturligtvis också bra och välkommet. Att Naturvårdsverket återfår sina anslag för forskning om miljö och naturvård kanske vi inte ska möta med några större lovord, men det är alltså på tiden. Att vårt sedan länge framförda motionsförslag om personskadeskydd för studenter vid universitet och högskolor nu genomförs är bra. Det finns alltså mycket i årets budget som vi i Miljöpartiet tycker är efterlängtat och bra. En viss otålighet måste vi dock ge uttryck för. Det gäller t.ex. en större helhetssyn på utbildningen än vad som än så länge finns i regeringens förslag och skrivningar. Och kvalitetsbegreppet är inte i alla avseenden grönt. Låt mig ta något exempel. Jag vill också uppehålla mig, precis som Lennart Gustavsson, lite grann vid förskolan. Läroplanen och skollagen för förskolan blev inte vad vi i Miljöpartiet önskade. Läroplanen för förskolan är jämfört med t.ex. grundskolans läroplan väldigt ofullständig. Där finns inte angivet några mål att uppnå, inga mål över huvud taget. Där saknas tydliga anvisningar om vad som bör finnas med i alla skolor - kompetent personal, ett tydligt pedagogiskt ledningsansvar vid varje förskola hos t.ex. en föreståndare med pedagogisk kompetens. Där finns inte inskrivet krav på regelbundna observationer av barns utveckling när det gäller motorik, emotionell utveckling, språklig utveckling, kognitiv utveckling, osv., det som förskollärarna får lära sig i sin utbildning. Det finns inte krav på utvecklingssamtal med föräldrar, vilket är så betydelsefullt och noga inskrivet i grundskolans läroplan. Föräldrarnas aktiva medverkan i såväl förskolan som grundskolan måste naturligtvis stärkas. Och där finns inga tydliga krav på personalens rätt till pedagogisk planering. Läroplanen är ett magert instrument. Och vi kan inte få någon effektiv kvalitetsutvärdering med det instrumentet som bakgrund. Kravet på tillsyn är också otydligt och slappt formulerat. Det verkar faktiskt som om man inte har tagit förskolans pedagogiska uppgift och betydelse riktigt på allvar. Vi är medvetna om att det har gått en mycket kort tid sedan den nya läroplanen antogs här i riksdagen. Och man kan naturligtvis hävda att vi bör vänta ett tag till innan en utvärdering kan ske, en utvärdering som ska ligga till grund för den nya läroplanen. Vi kommer dock naturligtvis att fortsätta påminna om detta behov. Det finns i budgeten aviserat att det ska komma förslag om en allmän förskola. Kanske är det ett tillfälle då man kan ta upp frågan om en läroplan. Lennart Gustavsson har talat om förskolan ur ett lite annorlunda perspektiv och inte alls berört de pedagogiska problemen och de behov av resurser som förskolan har för att klara av detta. Detta är alltså inte gratis. Många av dessa förändringar kostar. Dessutom är barngrupperna alldeles för stora och har vuxit under expansionen på 90-talet och bör ned igen i anständiga storlekar. I stället vill Lennart Gustavsson satsa de 5 miljarderna på att få en maxtaxa. Dessutom var det en väldigt intressant fördelningspolitisk diskussion som Vänsterns representant hade med Folkpartiets representant när det var omkastade roller, och Lennart Gustavsson försvarade varför en höginkomsttagare ska tjäna 16 000 kr per år på maxtaxans införande, medan en låginkomsttagare eller arbetslös ska tjäna högst 200 kr i månaden. Naturligtvis är det inte alls så att detta kommer att öppna för nya grupper. Det finns betydligt billigare sätt att se till att även personer med låg inkomst har tillgång till förskolan. Det vet också Lennart Gustavsson. När det gäller grundskolan och gymnasiet vill vi varna för fixeringen vid betyg och antalet IG - alltså lite av Folkpartiets kunskapsdille, lite vanvördigt uttryckt. Det finns så många andra faktorer som är av större betydelse för kvaliteten i skolan - faktorer som är av stor betydelse för elevens mognad och utveckling samt för motivationen att lära sig nya saker. Sedan skulle jag vilja ta upp någonting som är av särskild betydelse. När eleverna lämnar skolan ställs de i dag inför helt andra krav jämfört med hur det var för tidigare generationer. De möter en värld i snabb förändring. Perspektivet har vidgats. Det globala perspektivet gör sig gällande. Medmänniskornas krets har vidgats. Varje människa måste på ett annat sätt än förr förstå sin plats i det stora sammanhanget, förstå de grundläggande villkoren för liv på jorden. Solidaritet och respekt för andra gäller inte bara människor i ens närhet eller i Sverige utan har en global dimension. Detta ställer också nya krav på utbildningen vid högskolor och universitet. Det räcker i dag inte med att studenter utbildar sig till specialister. Den kommande generationen, som ska leda utvecklingen vidare mot ett långsiktigt socialt och ekologiskt hållbart samhälle, måste därutöver förstå de ekologiska betingelserna för livet på jorden och dessutom inse gränserna för människans kunskap och vilka konsekvenser det har för åtgärder i vår omvärld. Specialistens styrka ligger i det snäva perspektivet. Det är det som möjliggör de precisa prediktionerna och de allt effektivare tekniska konstruktionerna. Men det är samtidigt just det snäva perspektivet som utgör det största hotet mot en utveckling där vi kan garantera t.ex. en långsiktigt hållbar miljö. Därför bör alla studerande - ingenjörer, tekniker, kemister, fysiker, arkitekter, samhällsvetare osv. - i sin utbildning ha grundkunskaper i ekologi och vetenskapsteori. Vi måste förstå att dagens kunskap inte är morgondagens sanning och att det ekologiska perspektivet aldrig kan lämnas obeaktat. Det är två grundvillkor för en utveckling mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Därtill kommer förståelsen för det personliga ansvaret i en värld i samverkan där en demokratisk grundsyn och ett internationellt perspektiv måste genomsyra hela utbildningssystemet, från förskolan t.o.m. universitetet. En demokratisk grundsyn tillägnas bäst i den miljö där den tillämpas. Därför ska elevernas deltagande i utvecklingen av utbildningens form och innehåll beredas ett helt annat utrymme än hittills. Det gäller såväl gymnasieskolan som högskolan där bristerna är påtagliga. När det gäller kvalitetsaspekterna på utbildningen vill jag gärna till sist betona vikten av att det genom all utbildning i hela utbildningsväsendet går starka kulturströmmar. Musik, litteratur, bildkonst, teater, dans osv. ska finnas som en naturlig del i undervisningen men också i form av tillräcklig fritid och ett rikt kulturutbud på våra skolor och högskolor och i deras omedelbara närhet. Fru talman! Om allt detta handlar det som i budgeten kallas för kvalitetsfrämjande åtgärder. Uppdragen går till vissa myndigheter och utredningar men i själva verket involveras varje person som arbetar vid våra förskolor, skolor och högskolor - inklusive, och inte minst, föräldrar, elever och studenter. Det här är naturligtvis en stimulerande uppgift som vi i ett sällsynt gynnat land med glädje och entusiasm kan ta itu med. Läraryrket är ett framtidsyrke. Jag tror att vi raskt får lämna den föreställning som man sett alltför mycket av, nämligen att skolan skulle vara ett jätteproblem och att det är mest dystergökar som yttrar sig i frågan. En av de mest lockande uppgifter som vi kan ha är naturligtvis att, med de goda ekonomiska förutsättningar som nu finns, ta itu med förändringen av skolan så att vi får den anpassad till det moderna samhället och det vi själva värderar högt. Självklart är lärarkåren en viktig del - ja, den viktigaste delen, skulle jag vilja säga - i detta arbete. Lärarkåren har dragit ett tungt lass under hela 90-talet med den våldsamma expansionen. Vi har alltså inte fått en motsvarande ökning när det gäller lärarna. Det är nu på tiden att lärarna får den hjälp som behövs i skolan för att kunna göra ett bra jobb.

Fru talman! Gunnar Goude nämnde här att vi ger mindre pengar till grundutbildningen och mindre pengar till IT-satsningen men det är inte riktigt rättvist att lyfta fram det så. Det är sant men det är också viktigt att ange skälen. Det innebär nämligen inte att vi är teknikfientliga eller att vi är fientliga till mer högskoleutbildningar, tvärtom. Det är bara det att vi vill ha en realistisk utvecklingstakt när det gäller både utbildningen på högskolan och informationstekniken. Därför tycker vi att det hela ska ske i rimlig takt så att det blir effektivt och blir goda förutsättningar och så att människor har möjlighet att vänja sig vid det här. Genom vissa rapporter från ITiS vet vi att det inte har fungerat så smärtfritt överallt när det gäller att göra denna jättesatsning vid ett och samma tillfälle. Gunnar Goude ondgör sig över olikheterna mellan partierna i det borgerliga blocket men jag ser inte de olikheterna som en fara. Olikheterna är faktiskt inte så stora sett till de bakomliggande skälen och resonemangen. De ideologiska likheterna är relativt stora och olikheterna ligger i hur man har resonerat sig fram till sin lösning. Jag tycker att det är bra att olika partier kan ha olika uppfattningar om lösningar och tvingas kompromissa och enas om ett förslag till lösning. En sådan lösning är alltid välgrundad eftersom det hela stötts och blötts i olika vändor. Det måste vara otroligt jobbigt för Miljöpartiet och Vänsterpartiet att i stället följa, som det i många avseenden kan tyckas, regeringens förslag. Det måste väl vara mer bekymmersamt. Det vore faktiskt mer bekymmersamt om vi tyckte lika.
Fru talman! Först beträffande minskningen av antalet platser i grundutbildningen på högskolor och universitet. Yvonne säger om det jag sade att det inte är rättvist men att det är sant. Jag förstår vad hon menar. Naturligtvis skulle man önska att de här förberedelserna, som också jag talar om, hade gjorts så att man säkert visste att det gick att ta hand om studenterna på bästa möjliga sätt. Det är en aspekt på detta. Då skulle man alltså kunna tänka sig att vänta för att kunna ge en sådan här garanti. Våra högskolor och universitet är alls inte urusla inrättningar som gör att man bör hålla studenter borta från dem på grund av kvalitetsbrister. Det handlar alltså om en betydligt mera nyanserad bild. Ett problem är att vi har stora grupper studerande som lämnar gymnasiet och som ska in på universitet och högskolor, där det ju råder platsbrist. De kommer alltså inte in där. Det är en bromskloss och där kan vi inte bygga ut ytterligare genom att avstanna utvecklingen. Dessutom har 200 000 vuxenstuderande genomgått gymnasiet. Gymnasiet är ju inte en yrkesutbildning så de här eleverna ska fortsätta sina studier. Också de knackar på porten till universitet och högskolor. Att i det läget meddela att vi väntar med att bygga ut grundutbildningen för att kanske få en ännu bättre kvalitet i den tror jag inte är bra. Människor behöver ju undervisningen vid en viss tid i livet. Därför är det väl lämpligt att göra utbyggnaden i den takt som vi orkar med och som också regeringen har föreslagit. Sedan vill jag kommentera det som sades om att vi följer regeringen. Det är ingalunda så plågsamt. Av det jag sade nyss har väl framgått att vi är överens på många punkter. Slutligen har jag ingenting emot att borgerligheten är splittrad.
Fru talman! När det gäller antalet platser på högskolor och universitet är den uppgiften inte riktigt sann. Det finns lediga platser vid vissa lärosäten, men de finns inom ett område där de sökande inte vill studera, och det gäller naturvetenskap och teknik. De stora köerna finns utanför humanioras dörr. Men det är en annan problematik som inte har med utbyggnaden att göra. Man har haft en del problem att brottas med i fråga om utbyggnaden. Jag tror att kvaliteten hade blivit högre om takten hade varit lite långsammare. Då hade man kunnat få disputerade lärare och studentbostäder för studenterna. Därmed hade man varit mer trovärdig i den delen. När det gäller borgerlighetens splittring förstår jag att Gunnar Goude har en tendens att påstå att det finns en sådan. Jag ser det inte så. Om man har olika uppfattningar som diskuteras i kammaren innebär det inte att man inte kan komma överens om lösningar när den dagen är inne, och den kommer väl förmodligen snart.
Fru talman! Jag tar det sista först. Allvarligt talat skulle jag snarare vilja uttrycka det så att jag ser att borgerligheten ligger och svänger med lite nyansskillnader runt regeringsförslaget i väldigt många frågor. Det är egentligen det som det handlar om. I själva verket finns det en ganska stor enighet om utvecklingen av vårt utbildningsväsende. Sedan finns det skillnader på vissa punkter, det är jag också medveten om. När det gäller fördelning av utbildningsplatser inom olika områden tror jag - till skillnad från Yvonne Andersson - att man måste försöka leda utvecklingen in på utbildningsområden där det verkligen behövs arbetskraft, och det finns två tydliga områden nu. Det gäller yrkesutbildad personal inom området naturvetenskap och teknik samt inom medicin. Det finns också några ytterligare sådana områden - t.ex. vård - där det behövs personal. Dessutom behövs det personal inom lärarkåren. Det råder stor brist där. I det läget vore det tokigt att inte försöka att utöka antalet grundutbildningsplatser just inom dessa områden där vi ser att behovet finns. Sedan får vi naturligtvis samtidigt vidta åtgärder så att fördelarna med dessa utbildningar ordentligt sprids så att studenterna kan välja med öppna ögon och i metvetande om att det finns jobb när de genomgått sin utbildning.
Fru talman! Det var bra att Gunnar Goude vågade uppmärksamma förskolan i den här debatten som annars lätt blir skolifierad, gymnasifierad och högskolefierad. Beträffande resonemanget kring den generella välfärden får jag väl återkomma till Gunnar Goude liksom till en del av de borgerliga ledamöterna i salen. Vi får väl anledning att diskutera den generella välfärden längre fram. Vad som var intressant var bl.a. Gunnar Goudes synpunkter på kvaliteten i förskolan. Jag vet att Gunnar Goude är en god lyssnare, men på något sätt måste han ha missat när jag i mitt anförande som den första och viktigaste punkten angav det som Vänsterpartiet hade med sig när man gick in i överläggningarna med regeringen om utformandet av den här reformen. Den första punkten var nämligen: Den allmänna förskolan ska prioriteras. Det pedagogiska innehållet och kvaliteten är nyckelfrågor. Jag delar Gunnar Goudes uppfattning om betydelsen av en utvecklad pedagogik och en utvecklad kvalitet inom förskolan för att den ska bli det verktyg som vi så gärna vill att den ska bli. Jag ska ställa samma fråga till Gunnar Goude som jag ställde till de borgerliga företrädarna om det livslånga lärandet och förskolans betydelse. Om förskolan har en avgörande betydelse för det livslånga lärandet, varför ska vi då inte medverka till att göra förskolan tillgänglig för alla, t.ex. genom att se till att avgifterna är så låga som möjligt?
Fru talman! Jag håller helt med om att förskolan är en mycket viktig del. Den utgör starten i det livslånga lärandet. Där är vi inte oeniga. Det gläder mig att höra att Lennart Gustavsson också är intresserad av pedagogiken i förskolan. I stort sett är tillgängligheten till förskolan mycket god. Det är en mycket liten grupp - jag håller med om att det saknas undersökningar för att man ska kunna ange gruppens exakta storlek - som stängs ute på grund av ekonomiska skäl. Den stora majoriteten av kommuner har redan inkomstrelaterad taxesättning, dvs. de som har höga inkomster betalar höga avgifter, de som har låga inkomster betalar låga avgifter eller inga avgifter alls. Maxtaxeförslaget för dem som har låga inkomster eller som inte har något jobb innebär i praktiken inte alls någon lättnad. Den som inte tjänar någonting på maxtaxan kommer enligt förslaget - om jag har läst rätt - att få 200 kr med posten varje månad, vilket inte alls kommer att underlätta det hela. Dessutom är de marginaleffekter som man åberopar och som ska öka villigheten att ta ett jobb, om man nu får något, mycket små. De är i stort sett negligerbara. Däremot är de stora problemen inom förskolan såsom stora barngrupper, otydlighet i kompetens, dålig tillgång på specialpedagoger, skolpsykologer osv. - dvs. samma problem som finns i grundskolan - mycket allvarliga problem som behöver lösas.

Fru talman! Diskussionen om kvalitet och pedagogiskt innehåll i förskolan är väldigt viktig att föra. En viktig anledning till att man diskuterar låga enhetliga avgifter är att man ska kunna höja kvaliteten i förskolan och förstärka det pedagogiska innehållet. Som Skolverket påpekar i sin rapport visar taxeutvecklingen på en väg som går tvärt emot det reformarbete som pågår. Avgifterna ges en styrande roll som inte tar hänsyn till det pedagogiska innehållet i verksamheten. Utvecklingen går alltså mot barnpassning i stället för pedagogisk verksamhet. I det sammanhanget tycker jag att Gunnar Goude ska fundera både en och två gånger. Avslutningsvis har jag en samvetsfråga. Miljöpartiet har faktiskt varit med om att diskutera och ställa sig bakom en budget där man avsätter för ändamålet Allmän förskola och maxtaxa inom barnomsorg 1,7 miljarder år 2001 och 3,4 miljarder år 2002. Känner Miljöpartiet något ansvar för den budgeten?
Fru talman! Vi är tydligen överens om att kvaliteten inom förskolan behöver höjas. Maxtaxan kommer naturligtvis inte att innebära någonting annat än möjligen ökade barngrupper. Taxorna i förskolan är också tidsrelaterade. Om avgiften sänks kan det vara lockande för vissa föräldragrupper att låta barnen gå lite längre på dagis, eftersom det inte kostar särskilt mycket. Då hinner de kanske också att gå och handla efter jobbet. Utvecklingen bör knappast gå i andra riktningen som ett resultat av maxtaxan, utan det blir alltså fler barn som vistas längre tid på dagis. Ska kommunerna då tillskjuta ytterligare resurser för att få ned barngruppernas storlek och för att komma i nivå med den kvalitet som vi har i dag? Eller ska de t.o.m. satsa ännu mer pengar och var ska dessa pengar tas ifrån, samtidigt som det satsas 5 miljarder på en maxtaxa, som i stort sett bara får den effekten att höginkomsttagarna tjänar 16 000 kr per år på denna reform utan några som helst kvalitetshöjningar, såvitt jag kan se? När det gäller problemet med formuleringen om allmän förskola och maxtaxa måste meningen naturligtvis delas upp i sina delar. Allmän förskola är någonting som jag förordar. Finansieringen av den allmänna förskolan kan vi diskutera. Vi har för närvarande en utredning som har föreslagit att avgiften ska vara 0 kr. Det är med andra ord en maxtaxa på 0 kr för allmän förskola tre timmar om dagen. Det får man diskutera. Över huvud taget ska vi diskutera hur pengarna ska användas för att genomföra den allmänna förskolan.

Fru talman! Gunnar Goude uttryckte sig lite skämtsamt om Folkpartiets betygsdille. Det är så att Miljöpartiet tillsammans med Vänsterpartiet är väldigt negativt inställda till att sätta betyg i grundskolan och gymnasieskolan. Det tycker jag är tråkigt, för betygen är ett av våra viktigaste utvärderingsinstrument. Det är genom en tydlig information till elever och föräldrar som eleverna får en chans att utvecklas. Om skolan sviker när det gäller tydlig information till eleverna är det de elever som har de sämsta förutsättningarna och det svagaste stödet hemifrån som drabbas. Jag har flera gånger tidigare tagit upp att elever på grund av att betygssättningen inte fungerar riktigt skickas vidare i systemet utan tillräckliga kunskaper. Däremot tycker jag att det var positivt att Gunnar Goude som den ende representanten för de tre majoritetspartierna i varje fall nämnde problemet med den stora lärarbristen. Men Gunnar Goude gav inga konkreta besked om vilka åtgärder han vill föreslå. Folkpartiet har föreslagit en rad åtgärder. Min fråga till Gunnar Goude är om han anser att det bör fattas politiska beslut i riksdagen och kommunförbund för att skapa större attraktivitet för läraryrket och i sådana fall vilka.
Fru talman! Vad Lärarförbundet gör tänker jag inte yttra mig om, det får vara deras sak. Jag kan notera att den debatt som har handlat om läraryrket har givit själva yrket en väldigt negativ karaktär. Det förefaller väldigt besvärligt att vara lärare, ganska olustigt. Det är naturligtvis olyckligt när det gäller ett av de finaste yrken man kan ha i samhället. Där skulle jag gärna se att vi alla kan delta för att ändra den bilden. Den är också en väldigt tillfällig bild. Det är svårt att i svensk skolhistoria hitta en sådan inställning till lärarkåren. De politiska besluten finns där. Vi kan i riksdagen naturligtvis inte göra mer än vad vi ska göra: fördela pengar och besluta om lagar. Men vi har alltså ökat anslagen till lärarutbildningen. Det finns resurser för att utbilda fler lärare, och det har tillsatts en kommitté. Vi kommer att få ett förslag till en ny lärarutbildning som förhoppningsvis ska vara mer stimulerande och ge ytterligare kompetens för lärarna osv. Det finns en rad åtgärder vidtagna redan som Miljöpartiet stöder. Betygen - där är vi igen: Jag tycker att det är ett ålderdomligt sätt att informera eleverna. Det är en helt annan relation mellan lärare och elever i en modern skola. Det ska alltså vara kontinuerliga samtal och en studieplan som läggs upp för eleven och där man tar hänsyn till förutsättningar och intressen hos eleven. Det ska naturligtvis vara samtal som ska vara så återkommande att eleven snarast skulle betrakta det som förvånansvärt om man plötsligt kom med en lapp med betyg på. Dessutom ska föräldrarna vara med i bilden. Utvecklingssamtalen är viktiga där föräldrar, lärare och eleven samtalar. Betygen borde egentligen redan vara helt onödiga i skolan. Jag hoppas att de kommer att bli det alldeles snart.
Fru talman! Den här negativa bilden av lärarna har skapats av en massa försämringar under 30-40 år, av att många skolpolitiker har skyllt skolan misslyckanden på lärarna och även av att lärarlönerna har sjunkit så kraftigt som de gjort. Det finns en rad åtgärder, Gunnar Goude, som vi kan vidta i riksdagen. Vi kan fatta beslut om att gymnasieskolorna ska ha fler forskarutbildade lärare. Vi kan bestämma om riktlinjer för kompetensutveckling för lärare. Vi kan inrätta en lärarlegitimation, som gör att det blir tydligare om kommunerna försöker spara pengar genom att anställa outbildade lärare. Det finns alltså en rad politiska åtgärder som även vi i riksdagen kan vidta.
Fru talman! Jag tycker att Ulf Nilsson ska gå ut i en skolklass där en lärare har bekymmer med sin arbetssituation: 33 elever varav fem har svårigheter med svenska språket, tre fyra har andra typer av problem, några har läs och skrivsvårigheter, det är lite stökigt i klassen därför att en del elever har psykiska problem. Läraren har ingen chans att klara av den situationen. Jag tror inte alls på de lösningar som Folkpartiet har - mer fingraderade betyg eller lärarlegitimation eller att man skulle ha forskarutbildade lärare i gymnasiet. Visst kan man tänka sig det sista, men det är lite snurrigt i dagsläget när vi inte har forskarutbildade lärare ens på högskolor och universitet. Låt oss se till att vi åtminstone får kompetensen där höjd och sedan någon gång i framtiden får in lektorer med forskarutbildning på gymnasiet, men dit är vägen lång. Vi bör knappast försöka stjäla dem från högskolor och universitet. De problem med lärarbristen som nu finns ute i skolan löses inte på det här sättet. Jag kan hålla med om att en lärarlegitimation kan låta bra, men lärarna har sin utbildning med en examination. Varför ska man kalla den för någonting annat? Det är ointressant. Problemet är alltså att vi behöver fler vuxna i skolan. Vi behöver specialpedagoger, fler lärare så att vi får mindre undervisningsgrupper, och vi behöver speciell personal som kan hjälpa till och stödja de elever som behöver särskilt stöd - specialpedagoger, skolpsykologer osv.

Fru talman! Först väldigt kort om ett särskilt yttrande som jag har och där jag föreslår en folkomröstning som skulle omfatta utformningen av barnomsorgen. Anledningen är dels att detta är en fråga som allmänheten väl känner till och har egna synpunkter på, dels att partiernas uppfattning är ganska klar. Debatten här har redan visat det. Till skillnad från andra folkomröstningar vi haft skulle vi här verkligen låta allmänheten säga sin mening och inte i första hand ha folkomröstningar som ska lösa interna problem i vissa politiska partier. Fru talman! Bra utbildning är viktig för individen för att stärka henne eller honom i praktiskt taget alla avseenden. En bra utbildning är också nödvändig för nationen Sverige. Bredd och god kvalitet ska gå hand i hand. Grundutbildning, spetsutbildning och forskning ska finnas tillsammans och stå sida vid sida. Här återstår mycket att göra som jag ska peka på i mitt anförande. Jag ska övergå nu till att tala om den högre utbildningen och forskningen. Jag tänkte först ge en bakgrund till den aktuella situationen och sedan presentera det moderata alternativet till regeringens politik. Låt mig börja med antagningen till högskolan. Det låter säkert förvånande för många när man hittar statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, 1998 som visar att antalet antagna högskolestuderande minskade med 4 % förra året. Regeringen talar ofta om den kraftigaste expansionen någonsin av högre utbildning. Aktuell statistik talar alltså i det avseendet ett annat språk. Ett annat problem är att det blir allt svårare för yngre studerande att bli antagna till högre utbildning. Sverige ligger på 15:e plats av 22 OECD-länder när det gäller antalet antagna 19-åringar till högre utbildning, dvs. att det är få studenter som går direkt från gymnasiet till högre studier. Antalet högskolenybörjare som är under 22 år har minskat från 1993 98, en minskning både i procent och i faktiska tal. Här tror jag att lektorer i gymnasieskolan skulle betyda mycket. Man får lärare som känner till forskarutbildning och som känner till högskolan. Jag vet att Högskoleverket delar min uppfattning och har alltså en annan uppfattning än Gunnar Goude i frågan. Den genomsnittlige svenske studenten är 24 år när han eller hon antas till grundutbildning inom högskola eller universitet. Då har det alltså gått fem år sedan man lämnade gymnasiet. Höstterminen 1997 Jag har inget som helst emot att äldre studenter får en högskoleplats. Det är nödvändigt, menar jag. Det livslånga lärandet måste finnas på alla nivåer. Men det är givetvis inte acceptabelt att många yngre sökande utestängs från högskolestudier och får syssla med någonting helt annat under ett antal år, när de ändå är helt inriktade på att gå på högskolan. När det gäller statistik finns det mycket att hämta. Jag ska peka på en del andra statistiska resultat. När regeringen presenterade den senaste internationella utbildningsstatistiken från OECD - jag vill minnas att jag läste det i ett pressmeddelande från februari i år - är det en mycket positiv bild som förmedlas. Om vi däremot väljer att läsa Högskoleverkets beskrivning av precis samma statistik ser bilden betydligt mörkare ut. Sverige ligger visserligen på plats 4 av 25 undersökta OECD-länder när det gäller antalet personer med minst treårig högskoleutbildning. Men detta är, märk väl, i åldrarna 45-54 år. Vi ligger bara på plats 21 av 25 när det gäller åldrarna 25-34 år. I yngre åldrar är alltså högskoleutbildningen lägre än i högre åldrar. Därmed avviker Sverige ganska markant från andra OECD-länder. Vi är i sällskap egentligen bara med Ungern. I andra länder är yngre mer välutbildade än äldre. Som alla förstår borde det vara så också i Sverige. Det är ändå de yngre som är framtiden. Jag har frågat Högskoleverket vad detta kan bero på. Man har sagt att det förmodligen beror på att det fanns gott om jobb i mitten och slutet av 80-talet. Då var det många ungdomar som struntade i högskoleutbildning och tog ett jobb i stället. Det är också de som har en låg utbildningsnivå som har hamnat i arbetslöshet. Det är därför det är så viktigt att många fler ges möjlighet att gå mer eller mindre direkt från gymnasiet till högskolan. Annars får vi vid nästa lågkonjunktur, som kan komma om några år, en ny grupp unga lågutbildade arbetslösa. Fru talman! Ett särskilt problem utgör den sociala snedrekryteringen. I den årskull som föddes 1976, som jag har tittat på, var den relativa chansen att börja en högskoleutbildning vid 21 års ålder sju gånger större för ungdomar från högre tjänstemannahem än för ungdomar från arbetarhem. Högskoleverket och Statistiska centralbyrån visar att den sociala snedrekryteringen t.o.m. har ökat sedan 1960-talet i vissa årskullar. Jag tänkte fråga framför allt utbildningsministern hur han ser på den frågan. Jag har ställt samma fråga till tidigare utbildningsministrar för ungefär 15-20 år sedan. Det visar sig tyvärr att Sverige ligger långt efter de länder som har flest yngre studenter i den högre utbildningen. I Finland t.ex. är det 10 % fler i åldersgruppen 22-25 år som är inskrivna i högskolan än i Sverige. Jag tycker att det är intressant att jämföra oss med Finland, ett grannland som vi arbetar intimt samman med i nordiska sammanhang och numera också i EU. Finland utbildar 7 000 civilingenjörer eller högskoleingenjörer per år. Motsvarande siffra i Sverige är strax under 5 000. Finland utbildar alltså 40 % fler högskoleingenjörer inom en hälften så stor befolkning. Då hör det till saken att just civilingenjörer är den grupp som betyder särskilt mycket för tillväxten i ett samhälle. Dessutom vill många svenska civilingenjörer, liksom naturvetare i stort och även systemvetare, arbeta utomlands. Många är också beredda att stanna utomlands under ganska lång tid, faktiskt i 20 år eller mer. I dagens nummer av Dagens Industri har jag just läst en artikel med rubriken Allt större brist på civilingenjörer. 1997 flyttade 863 civilingenjörer utomlands. Det motsvarar ungefär en fjärdedel av den årliga examinationen. Det var fyra gånger fler än motsvarande siffra tio år tidigare. Jag har också sett statistik från IMD. Där säger man att Sverige 1998, alltså förra året, hamnade på plats 43 av 49 undersökta länder när det gällde förmågan att behålla högutbildade i hemlandet. Fru talman! Regeringen sparar på högre utbildning och forskning. Besparingar har skett inom grundutbildningen, framför allt genom minskade ersättningar för helårsstudenter och helårsprestationer. Ersättningen per helårsstudent har för de flesta utbildningsområden minskat med i genomsnitt 17 % mellan åren 1994/95 och 1997. Besparingar har också skett inom främst miljöforskningen med ca 100 miljoner kronor och inom det internationella forskningssamarbetet med ca 70 miljoner. Det här har jag kunnat läsa i budgetpropositionerna 1997 och 1998. Jag har också läst en rapport från SACO som heter Retorik och realiteter. Där säger man sig ha hittat aviserade besparingar från regeringen på 1 000 miljoner kronor gällande anslaget till högskolan. Jag skulle vilja fråga utbildningsministern: Är det sant? Och när ska de besparingarna genomföras? Till sist, fru talman, ska jag säga något om de moderata alternativen. Först några ord om den kvalificerade yrkesutbildningen, KY. Vi vill understryka att behovet av en sådan utbildning är mycket stort. Det visar försöksverksamheten med all önskvärd tydlighet. Många har fått jobb efter studierna, och man har också fått jobb ganska snabbt efter det att man har avslutat studierna. Den visar också att krävs större variation och kortare beslutsvägar. En viktig utbildning ska t.ex. kunna anordnas mycket snabbt. Utbildningen bör också vara mer flexibel. Vissa kurser kräver mer arbetsplatsförlagd utbildning, andra mindre och mer teoretiska studier. Vi vill införa minst ett par tre examina som bygger på utbildningens längd och innehåll. Så till fördelningen av studieplatser vid högskolor och universitet. I det nuvarande systemet, där antalet studieplatser beslutas centralt, uppstår problem genom att studenterna inte väljer exakt efter uppgjorda planer. Vid flera högskolor står hundratals platser tomma, medan det på andra håll är många sökande till varje plats. Vi menar att en ny princip bör införas när det gäller resursfördelning till universitet och högskolor. Om man inte får tillräckligt många som söker till olika utbildningar bör man överföra outnyttjade medel till ett nytt anslag som ska användas för att lärosätten som har fler sökanden än studieplatser ska kunna få utökade resurser. Annars finns ju risken att vi inte får så många högskolestudenter som nationen behöver. Vi tycker också att det är rimligt med särskilda satsningar från statens sida. Med hänsyn till vad jag sade tidigare vill vi moderater inom fem år utbilda I vårt särskilda yttrande framgår det i detalj vilka våra övriga förslag är. Utöver våra generella satsningar som är 1,5 miljarder mer än regeringen inom grundforskning, forskarutbildning och internationell forskningssamverkan de kommande tre åren, vill vi fortsätta den ökade satsningen på Högskolan i Karlskrona/Ronneby med 8 miljoner kronor utöver regeringens förslag till forskning och forskarutbildning. Fru talman! Jag vill till sist yrka bifall till vår reservation 5. Mitt bifall gäller där moment 13.

Fru talman! Jag skulle bara vilja återkomma till den fråga som ju har fått rätt stor uppmärksamhet även tidigare. Det gäller lektorerna i gymnasiet. I den statistik vi har sett från gymnasiet har vi vissa problem när det gäller elever som inte får godkänt i kärnämnena. Det är alldeles tydligt elever som har gått de s.k. yrkesförberedande programmen. Jag har svårt att se vad lektorer skulle kunna innebära för de här eleverna. Är det lösningen av det problemet som ni funderar på? Eller är det någonting helt annat, t.ex. att man skulle ha ökad ämneskompetens hos lärarkåren, som ni har i tankarna? Det kan man ju lösa stegvis på ett lite mildare sätt. Det är ett våldsamt problem att hitta lektorskompetenta personer, alltså personer med forskarutbildning, som kan ta på sig den här rollen. Jag undrar om skälet för införande av lektorer är särskilt välbetänkt. Det är också så att gymnasiets ekonomi är ett bekymmer. Man behöver fler lärare, kanske speciellt på de yrkesförberedande programmen. Och det här minskar ju snarast möjligheterna att agera på ett bra sätt för att få ett gymnasium för alla elever.
Fru talman! Jag tror att vi i framtiden behöver rekrytera lärare med olika slags utbildningar. Man ska också kunna tänka sig att inte arbeta ett helt liv som lärare i skolan. Jag tror att det t.ex. vore väldigt nyttigt med högskolelektorer som undervisade ett par år inom ett gymnasium som lärare i ett ämne som de är specialister på. Min poäng var framför allt att detta skulle underlätta övergången från gymnasieskolan till högskolan. Övergången ligger i dag för lågt för 19-20-åringar som lämnar gymnasiet. För den som haft kontakt med en lärare som arbetat på högskolan och har en naturlig kontakt med denna och sedan kanske återgår till högskolan, är det betydligt lättare. Förr i världen var det så, som Gunnar Goude vet. Jag blev själv mycket hjälpt när det gällde högskolestudier av lektorer som hade den kontakten. Det är inte alls säkert att jag skulle ha begivit mig till högskolan eller universitetet utan den kontakten i gymnasiet. Detta kommer självfallet inte att lösa alla gymnasieproblem men en del av dessa. De kommer inte heller att lösas på en gång, men jag tycker i alla fall att man kan ha denna målsättning. Jag vet att Högskoleverket delar min uppfattning i den här frågan.
Fru talman! I och för sig kan jag charmeras lite grann av tanken att man skulle få ökad kompetens i gymnasiet och underlätta den här övergången, men jag måste säga att det låter lite gammalt. Det refererar till en situation som vi hade tidigare, med relativt få elever i gymnasiet och då universitetet var den naturliga fortsättningen. Jag håller med om att kontakterna mellan å ena sidan universitet och högskolor och å andra sidan gymnasier måste utvecklas mycket starkt. Där är det en tydlig brist. Vi måste få en mycket bättre kontaktyta och en bättre övergång från gymnasiestudier till universitetsstudier. Kanske är det allra viktigast att universitetslärare får en bra bild av vad som händer i det nya gymnasiet och kan anpassa universitetets och högskolans undervisningsformer med hänsyn till den uveckling som vi har i gymnasieskolan. Låt mig säga att åtgärden att införa lektorer i gymnasiet väl möjligen skulle kunna vara en vision någon gång långt fram när de andra problemen är lösta. Men att i dagsläget arbeta för en sådan utveckling känns väldigt oekonomiskt och lite vid sidan av de stora problemströmmar som finns. Snarare borde vi satsa på att alla andra lärare i gymnasiet får kontakt med universitet och högskolor, inte på att kanske några ytterst få ämnesspecialister ska finnas på gymnasierna. Låt mig ställa en fråga till, nämligen om folkomröstningen.

Fru talman! Jag tyckte att Gunnar Goude backade en del från sitt första inlägg, så vi kanske kan mötas på halva vägen. Ett moment som är väldigt viktigt när det gäller lektorer är att man som lärare på gymnasiet ska kunna bli befordrad utan att behöva byta arbetsplats. Man borde kunna befordras t.ex. från adjunkt till lektor eller forskarutbilda sig under fyra till fem år och sedan gå tillbaka till sin gamla skola, vilket var möjligt tidigare. Skolan borde uppmuntra att man vidareutbildar sig även på detta mer kvalificerade sätt. Jag tror att skolan och framför allt eleverna skulle ha mycket stor nytta av detta. Gunnar Goude och jag kanske diskutera lite senare.

Fru talman! Lars Hjertén talade väl och mångordigt om behovet av tekniker och naturvetare, inte minst civilingenjörer. Det är också orsaken till att vi gör en sådan kraftsamling och expanderar så mycket på den sidan. Samtidigt talar Lars Hjertén för ett resursfördelningssystem där söktrycket ska vara avgörande för vart resurserna i högskolan går, inte beslut i riksdagen. Söktrycket ligger i mycket större utsträckning på humaniora och samhällsvetenskap. Den modellen skulle med givna resurser kanske minska antalet platser med 5 000 per år. Är det en klok väg att öka antalet tekniker, som Lars Hjertén så väl talar om att vi behöver?
Fru talman! Vi har aldrig sagt att studenternas val av studieplats skulle gälla till 100 %, men de skulle gälla i större utsträckning än i dag. Vidare beror det lite grann på vilka tekniska högskolor som utbildningsministern tittar på. Jag gissar att Tekniska högskolan här i Stockholm har flera ansökningar än vad den har platser. Jag tror också att om det blir en sådan här kraftfull satsning - vi vill öka civilingenjörsintagningen med 50 % under en femårsperiod - blir folk medvetna om detta. Det är ju inte så att man hamnar i ett lufttomt rum, utan om man satsar rejält på en sådan här utbildning, blir det också en ökad efterfrågan efter den.
Fru talman! Den satsningen blir inte möjlig med det utbildningsystem som ni strävar efter. Ni vill ha ett system där söktrycket avgör. Per Unckel har i en bok beskrivit hur det skulle kunna se ut, och vi har räknat på detta. Låter man söktrycket avgöra och inte riksdagsbeslut, kommer söktrycket, som det ser ut i dag, att vara riktat mot humaniora och samhällsvetenskap, och det blir en expansion där. Också det är bra, men det innebär en minskning på naturvetenskaparoch teknikersidan. Det talar emot det som Lars Hjertén inledde sitt anförande med: behovet av fler platser inriktade mot naturvetenskap och teknik. Det är inte genomtänkt och inte riktigt logiskt. Jag hoppas att ni arbetar igenom detta till nästa budgetproposition.
Fru talman! Det är klart att vi ska arbeta igenom det här. Nu är det ändå så att utbildningsministern utgår från den aktuella situationen 1999. Jag utgår från 2000-talet - 2000-2002 - och jag är helt övertygad om att om det kommer en satsning på nya civilingenjörsplatser, kommer våra ungdomar också att söka de platserna. Jag menar att oavsett vad vi tycker om vem som ska bestämma vilka platser som ska finnas och vad vi tycker om studenternas egna val, är det en nödvändighet för Sveriges framtid att vi får fler civilingenjörer. Det är det viktigaste enligt vår uppfattning. Det är därför som vi för fram det här förslaget. Jag tror att utbildningsministern delar den uppfattningen.

Fru talman! Lars Hjertén har talat om högre utbildning. Jag ska föra våra tankar tillbaka till barnomsorg och förskola. Detta betänkande behandlar ett livslångt lärande. Det är bra att vi kan diskutera det och se till helheten, och därför känns det väldigt bra att här kunna ta upp barnomsorgs och förskolepolitiken. Fru talman! Vårt samhälle är i mångt och mycket utformat utifrån vuxna människors behov. Barnen kommer ofta i kläm. Det mest cenetrala för oss kristdemokrater är att vända på detta perspektiv och sätta barnet först. Att sätta barnet först innebär att respektera de enskilda barnen, lyssna på barnen och våga använda deras idéer när samhället utformas. Om vi vuxna antar denna utmaning kommer vi att få lämna många invanda föreställningar och tankemönster. Ett demokratiskt synsätt är en åskådning som bygger på alla människors lika värde. Den åskådningen måste aktivt förmedlas och levas ut inom all barnomsorg. Vi kristdemokrater anser att alla former av barnomsorg ska omfattas av värdegrunden, som har sina rötter i det kristna kulturaarvet och den etik som bygger på denna tradition. Att föräldrarna vill göra sitt bästa för sitt eller sina barn är en regel som gäller nästan helt utan undantag. Inga känner barnen bättre och kan snabbare observera om något går snett än föräldrarna. Så är det för det allra mesta. Detta innebär att föräldrarna bör ges en betydligt starkare ställning än i dag. Deras betydelse för de egna barnen kan inte nog betonas. Denna grundsyn måste komma till uttryck i samhället. Föräldrarna måste ges en reell möjlighet att välja barnomsorgsform och ges ett inflytande över barnomsorgens utformning. Fru talman! Alla former av barn och fritidsomsorg bör ses som ett komplement till föräldrarnas omsorg och utgå från vad föräldrarna anser vara bäst för sitt eller sina barn. Enligt min och Kristdemokraternas uppfattning omfattar begreppet barnomsorg såväl föräldrarnas omsorg i det egna hemmet, daghem, familjedaghem, öppen förskola, fritidshem som föräldrakooperativ och andra kooperativa former. Inte minst efter dagens debatt ser jag det nödvändigt att definiera och beskriva att det finns olika former av barnomsorg. Här har vi allmänt hanterat ett enda begrepp, nämligen förskolan. Barn är olika och har olika behov och förutsättningar. Det innebär att det måste finnas ett varierat utbud av olika former för att skapa valfrihet och rättvisa. För familjepolitikens utformning innebär subsidiaritetsprincipen att så många beslut som möjligt som berör familjen ska fattas av familjen själv. Ett sådant beslut är, precis som jag tidigare nämnt, valet av barnomsorg. Regeringen föreslår att en maxtaxa införs inom förskoleverksamheten. Det har också debatterats mellan olika partier tidigare under dagen. Den ska gälla i såväl kommunal som enskild förskoleverksamhet och regleras i en förordning. Regeringens argument för en maxtaxa är inte särskilt övertygande i dagsläget, och inte heller har de tydliggjorts i dag. Bl.a. lyfts argumentet lägre marginaleffekter fram för framför allt lågavlönade, deltidsarbetande och ensamstående föräldrar. I klartext handlar det om att få föräldrar att arbeta mer utanför hemmet än vad de gör i dag. Detta är helt motsatt vad många föräldrar och barn mest av allt önskar, nämligen mer tid tillsammans. Med förslaget vill regeringen styra föräldrarna. Med denna reform pekar man ut vad som är det bästa för den enskilda familjen och det enskilda barnet, eftersom ekonomin styr många människors val. Dessutom gynnar förslaget allra mest de familjer som har en relativt hög inkomst, vilket är uppseendeväckande i sig. För reformen har regeringen avsatt 1,7 Fru talman! Kommunförbundet har gjort en annan bedömning. Där räknar man med att kostnaden kommer att ligga på ca 8 miljarder kronor. Som exempel kan nämnas att enligt de beräkningar som är gjorda för min hemkommun Umeå skulle reformen i dagsläget kosta Umeå kommun 10 miljoner kronor. De pengarna finns inte. Därmed blir en genomförd maxtaxa en gökunge i den kommunala ekonomin som kommer att tränga undan andra viktiga behov. I dag har vi fått höra från skolministern att maxtaxan inte ska kosta något för kommunerna. Jag har uppmärksammat och noterat detta. Regeringen aviserar också ett införande av en allmän förskola. Den ska vara obligatorisk för kommunen att anordna men frivillig för barnen. Det är en avgiftsfri verksamhet för fyra och femåringar 525 Regeringen preciserar konsekvensen av reformen och skriver att detta främst berör barn i landsbygdskommuner och övriga mindre kommuner, barn till föräldralediga, barn i utsatta bostadsområden och barn till hemarbetande. Man säger vidare att förskolan är ett komplement till familjedaghemmen. Min fråga är: Vad åsyftas? Just denna kommentar kan inte tolkas på annat sätt än att regeringen anser att barnets behov inte fullt ut kan tillgodoses i familjedaghemmet. Varför gäller inte rätten till avgiftsfri förskoleverksamhet även vistelse i familjedaghem? Det är min fråga i dag. Är det pengarna som ska styra vilket val föräldrarna gör? Skolministern - som nu har lämnat kammaren, vilket jag beklagar - nämnde en bok som heter Lika som bär som nu delas ut till barn i förskolan. Jag har roat mig lite med att ta reda på hur boken har spritts. Såvitt jag har förstått har den inte spritts till barn som är inom familjedaghemsverksamhet. Jag vet att boken är på väg ut. Min förhoppning är att det bara är en försening i processen. Det skulle annars innebära att man inte skulle ha samma möjligheter att diskutera ett så viktigt område som tas upp i denna fina barnbok Lika som bär om ett barn är hos en dagmamma, utan barnet ska vara i förskolan eller på daghemmet. Min förhoppning är att det är en försening i arbetet, i processen, att få ut boken, som gör att de dagbarnvårdare jag har varit i kontakt med inte har hört talas om boken eller fått information om den. Vi kristdemokrater anser att fokus ska läggas på att lyfta fram olika former av barnomsorg. Det gör man genom att stödja dessa. Jag kan konstatera att i budgetpropositionen ägnas familjedaghemsverksamheten endast några futtiga rader, och om öppen förskola skrivs ingenting. Den öppna förskolan bärs av en idé där förskollärare, föräldrar, dagbarnvårdare och andra vuxna som besöker den öppna förskolan är med och utformar verksamheten och dess innehåll. Det leder till delaktighet och engagemang från olika vuxna. Det finns kunskap, tradition och en bred erfarenhet över hela landet. Jag har också haft en interpellationsdebatt med skolministern i den här frågan. Jag har med besvikelse konstaterat att budgetpropositionen inte med ett ord berör den öppna förskolans viktiga verksamhet. Vi kristdemokrater menar att i allt sådant arbete som i dag bedrivs ska den öppna förskolan inkluderas. Den riktar sig just till de grupper som regeringen hänvisar till när det gäller den allmänna förskolan. Den diskussionen vill vi vara med att driva vidare här i riksdagen och ute i landet. Vi måste se de olika verksamhetsformer som finns. Sammanfattningsvis tvingas vi konstatera en mycket medveten satsning på en enda omsorgsform medan andra former helt förbigås. Vi kristdemokrater är inte emot allmän förskola. Vi vill att den ska gälla alla olika omsorgsformer. Det ska vara 525 timmar avgiftsfri verksamhet för fyra och femåringar. Men det ska vara barnets behov som ska styra vilket val som görs. Vi föreslår också en avdragsrätt för barnomsorgskostnader upp till Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga att vi stöder förslaget att barn till aktivt arbetssökande föräldrar ska få en garanterad vistelsetid inom barnomsorg om minst tre timmar om dagen. Beroende på omständigheterna kan behoven se olika ut. Därför måste det enskilda barnets behov vara utgångspunkten. Jag har också fått en deklaration från Vänsterpartiet som är väldigt tydlig. Man har där talat om att man anser att familjebegreppet är ett förlegat begrepp. Det är en deklaration som är värd att uppmärksammas. Familjen är ett förlegat begrepp, säger Vi kristdemokrater menar att vi måste utgå från familjens behov och att familjer kan se olika ut. Familjen ser olika ut. Det ska familjen göra. Men utifrån hur den ser ut ska den också få sina behov tillgodosedda. Vänsterpartiet har lagt familjebegreppet på hyllan. Jag tycker att det är deprimerande i en så bra diskussion vi skulle ha inför 2000-talet. Partigruppen hos ett stödparti har talat om att familjen är ett förlegat begrepp. Man har också talat om att maxtaxan är en medvetet prioriterad politisk satsning. Vänsterpartiet gör en prioriterad satsning på höginkomsttagare. Jag vill passa på att rikta ett tack till Miljöpartiet och Gunnar Goude som på ett förtjänstfullt sätt har beskrivit sin syn på maxtaxan och allmän förskola. Jag kan konstatera att den uppfattningen delas i stora stycken av kristdemokraterna och de övriga borgerliga grupperna. Fru talman! Jag vill slutligen säga att jag självfallet står bakom samtliga reservationer i det aktuella betänkandet där kristdemokraterna finns med. Men för tids vinnande yrkar jag endast bifall till reservation 1 under mom.14.

Fru talman! Gunilla Tjernberg inledde med att diskutera vad som är förskoleverksamhet och vad som är barnomsorg. Jag använder konsekvent "förskola" som begrepp, och det gör jag med en tilltro till att dagens debattörer är fullt informerade om att vi har delat in vad vi nu pratar om i förskoleverksamhet, som omfattar förskola, familjedaghem och öppen förskola. Vi diskuterar också skolbarnsomsorg, som innefattar fritidshem, familjedaghem och öppen fritidsverksamhet. Detta är de definitioner som vi använder, och därför tycker jag att vi kan använda dem här i kammaren också. Det gjordes en intressant analys av Vänsterpartiets definition av familjen. Vad jag ibland vill lyfta blicken för hos kanske framför allt kristdemokrater är att den svenska familjen inte nödvändigtvis består av två heterosexuella som har en Volvo och två barn och bor i ett villaområde. Den svenska familjen ser annorlunda ut, och därför måste vi vidga begreppet familj. Det skulle vara intressant att höra Gunilla Tjernberg beskriva den kristdemokratiska familjen. Jag har två konkreta frågor att ställa: Är förskolan en viktig del i det livslånga lärandet? Om svaret är ja på den frågan: Varför ska vi inte ge alla barn någorlunda likvärdiga möjligheter till deltagande i förskolans verksamhet?
Fru talman! Jag tar faktiskt Lennart Gustavsson på orden när han säger att familjen är ett förlegat begrepp. Hade Lennart Gustavsson haft en åsikt och en uppfattning om att familjen är viktig oavsett hur den ser ut hade han naturligtvis kunnat välja att också formulera sig på det sättet. Hur ser den kristdemokratiska familjen ut? frågar Lennart Gustavsson mig, fru talman. Menar han familjen som är kristdemokratisk, eller menar han hur kristdemokraterna ser på familjen? Jag tror att det är det senare. Familjer ser olika ut. Det finns allt från enpersonshushåll ända upp till väldigt många i en familj. Det är alltså väldigt olika, och familjer ser också olika ut. Och så ska det vara. Lennart Gustavsson frågor om kristdemokraternas syn på om förskolan är en viktig del av det livslånga lärandet. Ja, visst är den det! Det är viktigt med ett livslångt lärande. Men det livslånga lärandet börjar naturligtvis så fort ett barn är fött. Det livslånga lärandet startar på en gång i ett barns liv. Barnets första år handlar mycket om att få utforska, se, upptäcka, lära och ta efter. Jag tror att Lennart Gustavsson är överens med mig om att ett barn gör detta redan i sitt hem, tillsammans med sina första kamrater, i ett familjedaghem, på en öppen förskola eller på daghem. Var barnet än är så lär det hela tiden. Det livslånga lärandet handlar alltså inte om var barnet befinner sig rumsligt, utan det startar på en gång när barnet är fött.
Fru talman! Diskussioner om barns lärande kan vara mycket intressanta att föra, och jag ser fram emot att föra sådana med Gunilla Tjernberg längre fram. Jag noterar att jag inte fick något svar på min andra fråga huruvida förskolans uppgift trots allt är väldigt viktig i diskussionen om barns lärande. Därmed kan det vara intressant att veta om Kristdemokraterna tycker att det är viktigt att ge alla barn en någorlunda likvärdig möjlighet att delta i förskolans verksamhet. Jag kan komplettera detta, och jag hoppas få svar på det i nästa replikskifte. Jag hoppas också att jag kan få svar på en annan fråga. När man nu så kraftfullt från bl.a. kristdemokrater motsätter sig att vi ska försöka införliva förskolan i den generella välfärden - varför tar man inte steget och går åt andra hållet? Varför ska vi inte införa inkomstrelaterade avgifter i förskoleklasserna och grundskolan? Varför gäller detta bara förskolan, om förskolan är viktig, vilket jag tror att Gunilla Tjernberg tycker? Varför ska just förskolan, och inte grundskolan, omfattas av detta och vara utsatt för timrelaterade och inkomstprövade taxor? Varför,
Fru talman! Jag ska först svara på en fråga som ställdes i Lennart Gustavssons första replik. Jag tar mig friheten att göra det. Det är väldigt viktigt att definiera de olika begreppen eftersom regeringen själv gör detta väldigt otydligt. I propositionen tar regeringen upp de olika formerna, och säger att allt detta omfattar förskola. Men när det gäller den allmänna förskolan och 525 timmar avgiftsfri förskoleverksamhet för fyra-fem-åringar ska detta ses som ett komplement till familjedaghemmen. Då är plötsligt begreppen åtskilda! Därför är det viktigt att vi definierar dem här i kammaren. Lennart Gustavsson frågade också om jag ansåg att det livslånga lärandet är viktigt och varför vi i så fall inte stöder detta. Jag förstår att det är maxtaxan som han är inne på. I dag har vi ju en gratis skola. Det är ju alldeles riktigt, eftersom vi också har en obligatorisk skola. Men barnomsorgen och hela den delen är frivillig. Vi har inte alls gått så långt att vi talar om en avgiftsfri barnomsorg i dag, och såvitt jag vet finns det inte något parti som driver den frågan. Fru talman! Däremot vänder vi oss helt emot att införa ett taxesystem som enbart gynnar höginkomsttagare. I stort sett gynnar reformen med maxtaxa höginkomsttagare. Den skickar signaler om att föräldrarna ska arbeta mer utanför hemmet. Det är ju precis tvärtemot vad föräldrar i dag vill! Är inte Lennart Gustavsson ute och möter föräldrarna och barnen och hör att det som barn och vuxna helst av allt vill i dag är att ha mer tid tillsammans - och inte mindre tid tillsammans, som signalerna blir med en maxtaxa.
Innan vi går vidare med nästa talare vill jag be de deltagare eller åhörare i debatten som har, eller överväger att sätta, sina mobiltelefoner på väckning att stänga av dem eller ta ut dem utanför salen, så att vi i lugn och ro kan avlyssna de anföranden som hålls här.

Fru talman! Vi i Folkpartiet vill kraftigt öka den högre utbildningens och forskningens resurser. Vi vill ha flera doktorandtjänster, vi vill ha flera doktorandstipendier och flera postdoktorala tjänster på universitet och högskolor. Vi tror att hela samhällslivet i dag kräver bestämda nya satsningar på denna del av den högre utbildningen. Grundtanken bakom våra förslag är att Sverige behöver en högre utbildning av bästa kvalitet och att både antalet högkvalificerade forskare och kvaliteten i deras vardagliga verksamhet är avgörande för vårt land nu, när kunskapskapital och höga kvalifikationer blir nationernas viktigaste rikedom. Det finns tydliga praktiska skäl att genomföra sådana förbättringar i den högre utbildningens ekonomi. Det viktigaste är behovet av högkvalificerade lärare i hela universitets och högskolevärlden. Vi vet i dag att många utbildningscentrer saknar tillräckligt erfarna lärare. Den bästa metoden att verkligen förstärka denna del av utbildningen är att ge fler studenter möjlighet att ägna sig åt forskarstudier och att förverkliga sina drömmar om en fullbordad doktorsexamen. Det är också viktigt att dessa människor efter en framgångsrik doktorsexamen kan vara någorlunda säkra på att de får tillgång till en arbetsplats där de kan gå vidare med den forskning de redan har satsat flera år av hårt arbete på. Vi inom Folkpartiet tycker att doktorandreformen, som genomfördes för inte så länge sedan, inte var tillräckligt välplanerad. Vi vill ta reda på vilka resultat denna reform har fått. Vi misstänker att de preliminära studier som redan har kommit och som talar om en drastisk minskning av verksamma doktorander på ett ödesdigert sätt kommer att bekräftas i framtiden. Alla vet också att många av de lärare som i dag undervisar på universitet och högskolor inom en relativt nära framtid når pensionsåldern. Det understryker starkare behovet av bredd och djup i forskarutbildningen och senare i den postdoktorala verksamheten. Men det finns också viktiga ideologiska argument för en satsning av den sorten som Folkpartiet föreslår. Som jag redan har sagt lever vi i en värld där kunskapskapital och yrkeskunnande blir allt viktigare. Att många av dagens studenter tvingas avstå från forskarbanan därför att antalet doktorandtjänster är för snävt beräknat och att forskare som redan har doktorerat lever i stor otrygghet och jämt behöver söka ekonomiskt stöd för en fortsatt verksamhet kan inte vara sunt. Dessa människor bär oss med sig in i teknikens och naturvetenskapernas, konsternas, de humanistiska kunskapernas och samhällsvetenskapernas nya landvinningar. Varför ska just de tvingas leva ett liv i ständig otrygghet? Varför ska de jämt utsättas för en ytterst tillspetsad stress, en ekonomisk stress? Sverige är ett land där goda arbetsmiljöer och skapande klimat på arbetsplatserna betraktas som några av de högsta värdena samhället värnar om. Varför ska just forskningen uteslutas från goda villkor som på många andra områden betraktas som en självklar rättighet för arbetstagarna? Herr talman! De svårigheter som många forskare och blivande forskare i dag möter tror jag är en rest av en utbildningspolitik och en kulturpolitik som under en längre tid har påverkats av antiintellektualism och fientlighet mot kulturen. Märkligt nog har den sortens politik inte tillräckligt diskuterats i denna kammare. Märkligt nog har vi i dag, när hela samhället så tydligt styrs av kunskapernas tillväxt, inte helt befriat oss från dessa destruktiva tendenser. Att ge bättre villkor till studenter som vill ägna sig åt forskning och till forskare som med framgång har passerat disputationens svåra prövning betyder bara att man rättar till tidigare allvarliga misstag. Herr talman! I november var jag tillsammans med lagutskottet på en studieresa i Haag och Bryssel. Där mötte vi unga människor som arbetade för t.ex. EU parlamentet. Då fick vi bl.a. veta att de flesta unga tjänstemän som kommer från andra länder har betydligt bredare och djupare språkkunskaper än de unga svenskar som söker tjänster i detta sammanhang. Bland de unga medarbetare som rekryteras i t.ex. Finland finns personer som behärskar fyra eller fem språk. Unga svenska tjänstemän kommer sällan till Bryssel med samma kvalifikationer. Vanligtvis begränsas deras språkkunnande till högst tre utländska språk. Det finns också många andra exempel som illustrerar samma situation. De ungas brist på intresse för naturvetenskap och teknik behöver jag inte tala om. Den är känd. Om vi på riktigt vill komma in i det som så vackert kallas för kunskapssamhället måste vi alla tillsammans höja respekten för det intellektuella arbetet i allmänhet och för forskningen i synnerhet. Herr talman! Jag står bakom Folkpartiets motion Ny kurs för den högre utbildningen. Av tidsskäl yrkar jag bifall endast till Folkpartiets reservation 2 under mom. 13.

Herr talman! Kraven på goda kunskaper och tillgång till ständig kompetensutveckling blir allt tydligare och får allt större betydelse för såväl den enskilde som för arbetslivet och samhället i dess helhet. Det som för bara något decennium sedan var tryggt och säkert för att ta sig in på arbetsmarknaden och hålla sig kvar där räcker ofta inte längre. Ett livslångt lärande är i dag inte bara ett begrepp utan en levande nödvändighet och en möjlighet för alltfler. De arbetsplatser och de företag som inte kompetensutvecklar sin personal får ofta mycket svårt att hålla sig kvar på marknaden, liksom den enskilde utan goda kunskaper får svårt med inträdet eller återinträdet på arbetsmarknaden. Dessa ökade kunskaps och kompetenskrav ställer också krav på utbildningssamhället. Under 90-talet har en rad åtgärder vidtagits från politiskt håll för att möta dessa ökade krav. Jag ska bara kortfattat nämna några av dem. Förskolan, som tidigare har nämnts här som det första steget i det livslånga lärandet, fick förra hösten en egen läroplan. Grundskolan har under 90-talet fått en ny läroplan och ett nytt betygssystem. För att nämna ytterligare någon insats genomförs nu en försöksverksamhet med en slopad nationell timplan. Gymnasieskolan har fått en höjd ambitionsnivå och genomgått väldigt stora förändringar. Kunskapslyftet har skapats för att ge vuxna samma chans som ungdomarna till en bra gymnasiekompetens. Härigenom kvalificerar sig inte bara fler till en bredare arbetsmarknad utan också till högre studier. Under senare år har den kvalificerade yrkesutbildningen införts. Den har i dag 12 000 studerande. Högskolan har byggts ut med 68 000 platser under perioden 1997-2000. Många av dessa platser finns vid de mindre och medelstora högskolorna. De mindre högskolorna har också fått rätt att inrätta egna professurer, och de har fått fasta forskningsresurser. Listan skulle kunna göras längre, men det här är några exempel på hur samhället har försökt att möta de nya kompetenskraven. Då kan man ställa sig frågan om detta räcker. Nej, det är klart att det inte gör. Samhällets krav, arbetslivets krav och de egna kraven ökar. Det gör att vi måste gå vidare. Vi kan nu konstatera att regeringen föreslår en fortsatt utbyggnad av högskolan i den budget som vi har att ta ställning till i dag. När det gäller grundutbildningen planeras det ytterligare drygt 10 000 platser vart och ett av åren 2001 och 2002. För år 2000 finns det redan ett beslut om en utbyggnad med 20 000 platser. Huvuddelen av den nya satsningen ska riktas mot naturvetenskap och teknik för att möta de nya behov som vi ser och som vi alla kan identifiera. Men det görs också satsningar inom området humaniora. Den fortsatta satsningen är naturligtvis nödvändig med tanke på de ökade kraven, men också med tanke på det ökade intresset både från ungdomar från gymnasieskolan och från vuxna som vill gå vidare till högre utbildning. När det gäller forskningen presenterar regeringen sin plan för åren fram till 2002. Den innebär en ökning med 70 miljoner under år 2000, 400 miljoner år miljoner under en treårsperiod. För år 2000 redovisas också hur de här medlen ska användas. De ska i huvudsak riktas mot de nya universiteten i Karlstad, Örebro och Växjö, som ju inrättades från den 1 januari, och i övrigt till de högskolor som har vetenskapsområden godkända. Det handlar om Högskolan i Karlskrona/Ronneby med teknik och Högskolan i Kalmar med naturvetenskap. Därutöver ska forskningsresurser gå till Mitthögskolan för ökade möjligheter att kvalificera sig för universitetsstatus framöver. När det i övrigt gäller forskningsfrågorna, fördelningen av de ytterligare resurserna och ställningstagandena kring detta kommer regeringen som alla vet tillbaka med en forskningspolitisk proposition under nästa år. De reservationer som finns i betänkandet innehåller, för att nämna några punkter, bl.a. synpunkter på grundutbildningen. Det handlar då dels om resurstilldelningssystemet, som har diskuterats här, dels om utbyggnaden av grundutbildningen framöver. Vidare innehåller de i huvudsak synpunkter på forskningen och på de nationella och internationella forskningsresurserna. För att börja med grundutbildningen tycker jag att det är spännande att se reservationerna från de borgerliga partierna i fråga om detta års budget. Under den starka utbyggnad som vi har levt med några år i slutet av 90-talet har vi sett ett ganska tydligt mönster. Moderaterna har varit avvaktande och negativa och pratat om hoten mot kvaliteten och kvalitetsutvecklingen. Kristdemokraterna har sagt: Bygg ut, men gör det i en långsammare takt än den som regeringen föreslår. Centerpartiet har, tillsammans med Socialdemokraterna och en del andra partier, stått bakom den snabba och starka expansionen av högskolan. Nu kan man se att bilden har förändrats. Tittar man på det budgetförslag som vi nu tar ställning till kan man se att Moderaterna, vad jag kan förstå av texten, har accepterat den utbyggnad som är planerad för åren 2000, 2001 och 2002, och detta utifrån den nuvarande och högre volym som man förut har varit kritisk mot. Kristdemokraterna fortsätter, kan man säga, sin slow motion-variant av högskoleutbyggnad, också utifrån den högre volym som man förut har varit emot. De vill alltså ha samma utbyggnadstakt trots att Socialdemokraternas regeringspolitik har gått igenom på det här området. Man kan säga att Kristdemokraterna vartefter genomgående har accepterat föregående års beslut och sedan lagt sin långsammare utbyggnad ovanpå det. Det nya vi kan se är att Centern på sätt och vis har bytt plats med Moderaterna och nu är det parti som varnar starkast för utbyggnaden av högskolan. Jag tycker att det är lite trist att Centerpartiet nu inte vill vara med och ta samma ansvar för högskoleutbyggnaden som tidigare. Det är synd att det kommer att gå ut över högskolorna, inte minst de mindre, om man som Centern vill låter dem betala sin egen forskningsuppbyggnad med utebliven eller mindre ökning av grundutbildningen. Det är trist att Centern har bytt fot i den här frågan. När det gäller forskningen kan man säga att Folkpartiet, såsom Ulf Nilsson och Ana Maria Narti har varit inne på, har en del punkter, om än marginella, där man ökar resurserna till högskolans forskningsverksamhet mer än regeringen. Å andra sidan kan man säga att detta betalas genom en rejäl brandskattning av vuxenutbildningen. Jag tycker att det är synd att Folkpartiet här offrar de lågutbildade och kvinnorna och inte orkar prioritera den verksamheten högre än man har gjort. Vi vet t.ex. att 70 % av deltagarna i kunskapslyftet är kvinnor, och därför slår Folkpartiets budgetförslag i den här delen särskilt hårt mot kvinnorna. När det gäller de nationella och internationella forskningsresurserna vill Moderaterna och Folkpartiet ha ytterligare resurser. De betalas också med de här nedskärningarna av vuxenutbildningen och, för Moderaternas del, också med medel från storstadssatsningen. Övriga partier i riksdagen står bakom regeringen. Det finns alltså en bred utskottsmajoritet för regeringens förslag på det här området. Sammantaget kan man säga att de borgerliga avvikelserna på utbildningsområdet i förhållande till budgeten rör sig om ungefär 1 %. Det är alltså inga stora avvikelser. Samtidigt kan man se att i den mån det finns avvikelser är bilden ganska splittrad på den borgerliga sidan. När Centern vill ha mer till forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vill Moderaterna ha mindre. När Moderaterna vill ha mer till enskilda och kommunala högskoleutbildningar vill Centern ha mindre - bara för att ta ett par exempel på den splittrade bilden. Detta är kanske naturligt, men det ger inget starkt intryck av ett borgerligt alternativ i vare sig utbildnings-, forsknings eller högskolepolitiken. Avslutningsvis, herr talman, är det min mening att regeringens förslag, som Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet står bakom i dess helhet och andra partier i delar, väl faller in i en politik för kunskap och kompetensuppbyggnad. Jag vill avsluta med att yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på samtliga motionsyrkanden.

Herr talman! Jag vill börja med att hälsa utskottets ordförande Jan Björkman välkommen till debatt i kammaren. Det är inte så ofta vi möts i kammardebatter; vi ses mest i utskottet. Välkommen till debatten! Jag ska kommentera några frågor. Utbildningsutskottets ordförande nämnde kvalificerad yrkesutbildning, något som är mycket viktigt. Vi märker nu att det behövs betydligt mer av den sorten när vi får flaskhalsar på det ena stället efter det andra. Vore det inte bättre att stödja den moderata reservationen där vi vill ha 5 000 fler platser inom kvalificerad yrkesutbildning, så att vi inte bromsar vissa företag i den expansion som är så viktig för tillväxten i landet? En annan fråga gäller högskolans utbyggnad. Där är vi väl i stort sett överens om antalet platser men däremot inte om fördelningen, vilket jag var inne på i en replikväxling med utbildningsministern för en stund sedan. Hur blir det med alla dessa platser om de inte blir fyllda med studenter av kött och blod? Har socialdemokraterna någon metod för hur man ska få folk att söka till de platser de inte söker till i dag? Annars blir det ju ett slag i luften, om man inrättar nya platser och dessa sedan står tomma när höst eller vårterminen börjar. Det gäller särskilt naturvetenskap och teknik. En sista fråga gäller just naturvetenskap och teknik. Vi och åtminstone något annat parti vill anslå ytterligare 8 miljoner till Högskolan i Karlskrona/Ronneby för att den ska kunna bli en komplett specialhögskola inom informationsteknik och så småningom ett IT-universitet. Hur ser Jan Björkman på det?